Herr talman! Frågan om värnpliktiga i stödproduktion är nu uppe till riksdagsbehandling för tredje gången. Första principbeslutet handlade bara om försöksverksamhet i verkstad och förråd. Det andra beslutet fattades förra våren, och i detta godtogs i princip idén med att värnpliktiga utbildas för krigsuppgifter i mobiliserings och förplägnadsförband. Pliktutredningen har sedan arbetat vidare med frågan och har inte haft något att invända mot uppsättandet av dessa förband. Dessa förband behövs i krigsorganisationen, kanske inte med samma angelägenhetsgrad som jaktpiloter, men de behövs på samma sätt som skyttesoldater och depåoch bevakningsvärnpliktiga behövs. Jag kan inte nog understryka att behovet i krigsorganisationen är grunden för utbildningen i försvaret i allmänhet och uttagning och utbildning av värnpliktiga i synnerhet. Det resonemang som förts om grå arbetskraft är felaktigt. Dessa soldater behövs i krig. Deras uppgifter är viktiga och av avgörande betydelse för att försvaret som helhet skall kunna klara sina uppgifter. De soldater som utbildas i förplägnadstjänst lagar mat, en del både i fält och i storkök och en del, som utbildas för territorialförsvaret, bara i storkök. Motivet är inte att i första hand spara pengar, utan det är att förbättra förplägnadsfunktionen i armén. Men, det är klart att besparingarna kommer som ett brev på posten, eftersom det vore mycket olyckligt -- och dyrt -- att hålla sig med dubbla organisationer för förrådshållning och matlagning. Därför ersätts civilanställda med värnpliktiga. Självfallet är det känsligt och självfallet leder detta till debatt. Men vilket är egentligen alternativet? Jag kan i alla fall inte försvara dubbla organisationer för samma funktion. Det vore ytterst orationellt. Utvecklingen av förplägnadsförband bygger på en omvärdering av funktionen som Armén har gjort. Vi kan inte längre ha ''feta'' mål i form av rykande heta kompanikok som röjer var våra förband finns. Inte bara moderna spaningshjälpmedel skulle hitta våra soldater i både fältförband och territorialförsvaret. Därför måste koken tillbaka en bit bakom frontlinjen. Det är anledningen till att storkök skall utnyttjas där det går. Då behövs mer och annan utbildning som bäst sker i andra moderna storkök, och sådana storkök finns på våra militära förband. När det gäller förrådshållningen är det också förändringar i mobiliseringsförrådsfunktionen som är anledningen till införandet av värnpliktiga i mobiliseringsförband och förrådstjänst. I dag är mobiliseringsförråden i armén utspridda -- oftast kompanivis, för närvarande i 4 900 förråd -- ofta i lador runt om i Sverige. Det har lett till en oerhört dyr och orationell förrådshantering, men man har också stora problem att bevaka förråden. Armén går nu mot arsenalsprincipen. Förråden läggs alltså samman och i stället för att som i dag åka bil mellan förråden under en stor del av sin arbetstid kan de som jobbar med detta ägna sig åt vård, inventering och komplettering. Arméns förråd skall minskas från 5 000 med flera tusen -- jag tror att det blir 2 000 färre förråd. I större förråd kan man dessutom samla utrustning av samma sort och få en rationell lagerhantering med pallar och containrar, något som inte går i bondens lada där varje sak plockas in och ut för hand. Varför behövs då mobiliseringsförbanden? Jo, den centraliserade förrådshållningen är bra, rationell och säker i fred men osäker och sårbar i krig. Då måste utrustningen spridas till många mobiliseringsplatser runt om i landet. Detta är mobiliseringsförbandens stora uppgift under ett mobiliseringsskede. Därefter skall de användas för att förstärka den personellt mycket eftersatta förråds och underhållstjänsten i depåer och förråd på högre nivå. Det har hävdats att Pliktutredningen var mycket tveksam till detta. Man satte upp nya villkor och man trodde inte att det skulle ge några besparingar. Det är inte riktigt sant -- det vet jag, ty jag var med. Pliktutredningen gav alternativ till värnpliktsutbildning för att rekrytera förbanden, något som regeringen i huvudsak har tagit hänsyn till, eftersom det var goda förslag. Man menade att det på kort sikt kanske inte skulle bli några besparingar. Att besparingseffekten på längre sikt är säker, samtidigt som krigsorganisationen stärks ifrågasätts inte av utredningen. Är det då otillständigt att låta värnpliktiga jobba i kök och förråd under en del av sin utbildning för att kunna lösa sin krigsuppgift? Om detta kan man ha olika meningar, men man måste minnas att det självfallet är en avvägningsfråga. Utbildningstiden för de värnpliktiga är naturligt avpassad så att det också skall gå att få en rationell hantering också i fred. Det vore ju dumt att inte använda den resurs som utbildas för funktionen i krig för fredsmässiga förplägnads och förrådstjänster. Frågan om hanteringen av den fråga som har lett till den proposition och det betänkande som nu ligger på riksdagens bord för avgörande har ju Sture Ericson överlämnat till KU för granskning. Därför avstår jag nu från att vidare kommentera frågan. Jag delar den uppfattning som här har framförts, att det hade varit olyckligt om detta system introducerats med ekonomin som förstahandsargument. Pengarna är en bieffekt. Det är krigsorganisationens behov som är anledningen till att dessa förband behövs. De beräkningar som har gjorts visar att man genom detta sparar lika mycket pengar som man hade gjort om man hade lagt ned fyra fredsregementen. Efter Pliktutredningens arbete, efter frågans vidare hantering i Arméstaben, efter Chefen för Arméns mobiliseringsutredning och efter de genomgripande förändringar i förplägnadsfunktionen som nu planeras och genomförs finns det underlag för att fatta beslut. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Henrik Landerholm är mycket säker på att det här förslaget skall leda till ett bra beslut. Annars har inte precis säkerheten i fråga om underlaget varit framträdande under utskottets behandling. Detta förslag kom upp för första gången 1989--1990, då man först ville göra ett försök och ta reda på hur det slog ut innan man bestämde sig för hur lång utbildningstiden skulle bli. Denna utredning har aldrig redovisats, vare sig för utskottet eller i underlaget för riksdagsbeslutet. När plutonerna av förplägnadsvärnpliktiga dök upp inför 1992 års försvarsbeslut, visade det sig att de siffror som man hade som underlag för hur många som skulle behöva rekryteras och hur många civilanställda som skulle friställas hade halverats. Sedan har siffrorna hela tiden förändrats, också under den tid som Pliktutredningen arbetade. Plikutredningen menar att 450 värnpliktiga är för många. Man diskuterar t.o.m. en halvering av detta antal. De siffror som i dag ligger till grund för regeringens proposition är de gamla siffrorna från augusti 1992. Det finns alltså all anledning att hysa tveksamhet. Det är så mycket som har förändrats när det gäller såväl underlaget som arbetsmarknadssituationen och värnpliktssystemet. Därför menar vi att det finns all anledning att inte fortsätta med den här verksamheten och att i stället yrka avslag på propositionens förslag.
Herr talman! Jag har inte hört ett enda argument för att dessa förband inte skulle behövas i krigsorganisationen. Det betyder alltså att min argumentation står fast och oemotsagd. När det gäller förändringen av underlaget har bl.a. jag och Karin Wegestål i Pliktutredningen hjälpts åt att ge detta system en rimlig och realistisk omfattning. Jag tycker inte att det är någon svaghet att såväl antalet värnpliktiga som civilanställda har minskat. Tvärtom har vi hjälpts åt för att skapa realistiska förutsättningar för hur detta skall genomföras.
Herr talman! Att man hela tiden har minskat denna organisation är ett tecken på att detta är ett dåligt förslag. Det är i och för sig tur, eftersom det får stora konsekvenser för de människor som blir drabbade. Jag kan ändå inte låta bli att återkomma till den osäkerhet som har rått i utskottet. I betänkandet inför försvarsbeslutet poängterade man verkligen att man inte ville se någon överutbildning. Man misstänkte alltså att det fanns risk för att värnpliktiga utbildades för att ersätta civilanställda. Man var mycket noga med att regeringen skulle återkomma till riksdagen med besked om hur stor volymen på utbildningen skulle vara och vad innehållet i dessa uppgifter skulle bestå av. Det är detta som skulle ha legat på riksdagens bord i dag, men som inte finns med.
Herr talman! Volymen och antalet civilanställda anges ju i propositionen. Det är 550 personer som blir övertaliga i och med att detta system införs. När det gäller antalet värnpliktiga är detta svårt att kortsiktigt ändra, beroende på att de värnpliktiga redan är inkallade. Självfallet kommer antalet värnpliktiga som årligen utbildas på lång sikt att påverkas av avvecklingstakten för de civilanställda. Och detta för att man skall få en rationell ''mix'' mellan hanteringen av förråds och förplägnadsfunktionen i fred och den nödvändiga utbildningen för krigsbehovet när det gäller förrådsoch förplägnadsfunktionen. Alla de förändringar som inte minst Pliktutredningen har pekat på har ju regeringen i sitt arbete tagit hänsyn till. Karin Wegestål kan rimligtvis inte hävda att det arbete som vi gjorde där har gjort slutresultatet sämre. Tvärtom -- jag tycker att vi nu har ett bättre underlag att fatta beslut på. De förändringar som vi i Pliktutredningen föreslog när det gäller alternativa sätt att rekrytera dessa förband och när det gäller uppsättningstiden har gjort förslaget totalt sett bättre. Det gör mig ännu säkrare, om jag får uttrycka det så, i mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Utskottet begärde att volymen och de närmare förutsättningarna för dessa värnpliktigas utnyttjande i krigsorganisationen samt utbildningens innehåll inte skulle beslutas förrän Utskottet förutsatte att regeringen utan tidspillan skulle komma tillbaka till riksdagen med förslag i frågan, vilket alltså inte har skett. Vi kan inte räkna ut hur många värnpliktiga det blir fråga om, sedan man dragit bort dem som blir resultatet av Det var bra att detta ärende överlämnades till Pliktutredningen, vars förslag ligger på en helt annan nivå än dagens. Man säger nu att man inte kan göra någonting, eftersom man redan har inkallat de värnpliktiga. Detta har vi sagt att vi har synpunkter på. Vi har också gått vidare för att utreda denna hantering. Vi återkommer alltså till detta vid ett annat tillfälle.

Fru talman! Nya kunskaper genom forskning har under mänsklighetens hela historia använts för uppbyggnad och förbättring av människors livsvillkor men också för ödeläggelse och förtryck. Upptäckter och nya kunskaper har alltid utmanat etablerade uppfattningar. Många är de exempel genom historien på hur människor genom tilliten till ny kunskap har fått nya världsbilder att spridas samtidigt som auktoriteter har fått sin ställning och sina privilegier hotade. Forskning är därmed en samhällsförändrande kraft. Vi påverkas alla av forskningsresultat direkt eller indirekt, förr eller senare. Det blir allt kortare tidsrymd mellan det att ny kunskap kommer till och det att resultaten påverkar våra samhällen, våra arbetsplatser och våra enskilda liv. Också i den pågående samhällsdebatten är det nödvändigt med forskningsresultat som inte kan misstänkas vara framtagna för att stödja enskilda gruppers speciella intressen. Därför är inflytandet över forskning och insynen i denna verksamhet av största betydelse för medborgarna. Därför är också de riksdagsbeslut som vi i dag skall fatta om treårsprogram för forskning i Sverige mycket viktiga. Fördelning av forskningsmedel är en svår uppgift. Den struktur för forskningspolitik som har byggts upp sedan Tage Erlanders tid har visat sig vara mycket värdefull med ett nära samband och samspel mellan forskarvärld och de i demokratisk ordning valda företrädarna för svenska folket. 1990 togs många steg framåt. Detta innebar kraftiga resurstillskott för forskarutbildning och forskningsråd, ett ökat internationellt engagemang, satsningar på energirelaterad forskning, rymd och miljöforskning, mer av forskningsinriktad verkamhet vid de mindre och medelstora högskolorna samt ökad forskningsstyrning över sektorsforskningen. Den socialdemokratiska tilltron till forskning är stark. Detta manifesteras i dag genom att vi i vårt budgetförslag gör omdisponeringar och frigör mer än tre miljarder kronor för kommande treårsperiod, utöver vad regeringen har föreslagit. För oss är det självklart att forskning skall prioriteras inom den statliga budgeten, även i tider som kräver stark återhållsamhet med statliga utgifter. Många socialdemokratiska talare kommer i dagens forskningsdebatter att belysa forskningens betydelse inom olika områden. Inledningsvis vill jag betona att den socialdemokratiska partimotionen ger prioritet åt det som är ryggraden för forskning i vårt land: fakulteterna och forskningsråden. Dessvärre ligger regeringens och utskottsmajoritetens prioritering på ett marknadsstyrt system med olika stiftelser. Regeringens tilltag att ta medel från AP-fonden för att finansiera forskning kan ifrågasättas av många skäl. Politiskt innebär detta att regeringen och de borgerliga partierna på ett flagrant sätt bryter mot en av punkterna i höstens krisöverenskommelse. Detta visar bara att den här regeringen inte är att lita på. För AP-fonden innebär detta agerande att 10 miljarder av löntagarfondsmedel undandras sitt lagenliga ändamål; att garantera ATP utbetalningar i framtiden. Vi vet alla att det inte finns ett överflöd av pengar i AP-fonden. Ändå anser regeringen att 10 miljarder med ett penndrag kan tas bort från fonden. Detta är ett ansvarslöst agerande. För forskarsamhället är en normal finansiering över den statliga budgeten att föredra. Därigenom skulle forskningen slippa att utsättas för en osäker finansiering beroende av börsutveckling och aktieavkastning. Regeringen har gjort forskarsamhället en stor otjänst genom att inte prioritera forskningen så högt att ökade resurser fått plats i den vanliga budgeten, utan de måste tas från de framtida pensionerna. Regeringens agerande är dubbelt utmanande. Förutom att ta pensionsfondens medel i anspråk föreslår regeringen att företrädare för näringsliv och forskarvärld ensamma skall besluta om användningen av dessa medel. Näringslivet, som på alla sätt har bekämpat AP-fondens förstärkning genom löntagarfonderna, skall nu tillsammans med forskningsvärlden fördela dessa medel till forskning. Ur en sådan provokation kommer inget gott, i synnerhet inte för forskningen. Det är sedan typiskt för den moderate utbildningsministern att tillkomsten av stiftelserna, som skall fördela dessa medel, och dessa stiftelsers sammansättning aldrig har varit föremål för diskussion inom forskarvärlden, än mindre har varit ute på remiss i enlighet med regeringsformens beredningstvång. Jag beklagar verkligen att Per Unckel på det här sättet nära nog har strävat efter konfrontation i frågan om hur forskningen skall finansieras och formerna för resurstilldelning. Detta utgör en avgrundsdjup skillnad mot hur tidigare socialdemokratiska regeringar hanterade de långsiktiga programmen för att stödja svensk forskning. Jag vill här vara mycket tydlig. I regeringsställning kommer vi socialdemokrater inte att fullfölja denna politik med marknadsinriktad forskningsfinansiering, odemokratiska stiftelsebildningar och AP-fondsfinansiering av forskningen. Vi kommer att göra allt som är möjligt för att åter inlemma forskningsfinansiering, former för medelstilldelning och ansvar för forskningspolitiken till det som tidigare varit normalt i vårt land. Fru talman! Den forskning som i dag presteras i vårt land är inte bara mycket omfattande utan även av hög kvalitet. Detta har verifierats vid åtskilliga tillfällen både genom internationella utvärderingar och genom att den flitigt citeras i respekterade internationella vetenskapliga tidskrifter. Inom vissa delar av t.ex. naturvetenskap och medicin bedöms svensk forskning som ledande i världen. Detta konstaterande innebär inte att vi anser att allt är väl beställt och att inget behöver förändras. På samma sätt som man inom forskningen alltid måste vara beredd att ompröva sina resultat och förändra dessa måste även forskningspolitiken ständigt prövas. Ett av regeringens mera spektakulära förslag är etablerandet av ''Centers of excellens'' och satsning på ''forskning med särskild lyskraft'' i stället för att lägga ut de nytillkomna medlen i ''den allmänna smeten'', som utbildningsministern så diplomatiskt brukar uttrycka sig. Redan i dag finns det goda förutsättningar att stödja framstående forskning av hög internationell klass. Vi menar även att forskningen måste stå i ett nära samband med utbildning och att även forskningen främjas av denna nära kontakt. Den koncentration av resurser som regeringspartierna förespråkar riskerar att gå ut över bredden i den svenska forskningen. Detta är inte forskningen, näringslivet eller samhället betjänta av. Svensk forsknings framtid hade varit mycket mer betjänt av en kraftig satsning på utbildning av nya forskare. Behovet av fler forskarutbildade i vårt land är uppenbart. Därför innehöll 1990 års forskningsbeslut ett mål om fördubbling av antalet examinerade forskare. Forskarutbildningen genomgår sedan 1990 en betydelsefull men kostsam kvalitetsreform, nämligen en övergång till inrättandet av doktorandtjänster i stället för utbildningsbidrag för de forskarstuderande. Denna omvandling kräver i sig ett kraftigt resurstillskott. Om antalet dessutom skall utökas krävs ännu större anslag. I regeringens och utskottsmajoritetens förslag utgör ambitionsnivån och medelstilldelningen en ekvation som inte går ihop. Det går inte att smita från att det behövs ännu mer pengar än som har föreslagits i propositionen. Vi ifrågasätter dessutom realismen i att abrupt -- från den 1 juli i år -- stoppa möjligheten att inrätta tjänster med utbildningsbidrag. Detta riskerar att leda till en minskning av antalet studiestödsrum inom många fakulteter. Vi uppmanar därför regeringen att ompröva detta abrupta beslut och i stället utarbeta en plan för hur utfasningen av utbildningsbidrag till förmån för doktorandtjänster skall kunna ske fram till den 1 juli 1995. Ambitionen med omvandlingen är vi alla överens om, men det måste finnas realism och ordentliga anslag för att detta skall kunna klaras av. Vi föreslår därför ytterligare 165 miljoner kronor, som skall satsas på stöd till utbildning av nya forskare. Vi är övertygade om att ingen åtgärd i dag kan mäta sig med en satsning på forskarstuderande om man vill främja en önskvärd förstärkning och expansion av svensk forskning. Fru talman! Tilltron till och synen på de mindre och medelstora högskolorna skiljer sig kraftigt åt mellan partierna. Det har framgått när det gäller satsningen på expansion av utbildning och än tydligare när det gäller forskning vid de nyare högskolorna. Även om Moderaterna, under trycket av koalitionsregerandet, tvingats nyansera sin svala hållning till dessa högskolor, finns det anledning att kritisera utfallet i propositionen. Centern, nöjer sig med motsvarar inte på långt när vare sig behoven eller de förväntningar som skapats efter många års idogt arbete för att bygga under för ett verkligt avstamp i 1993 års treårsprogram för forskning. Regeringen vill inte i tillräcklig grad utnyttja den potential för forskning som finns vid de mindre och medelstora högskolorna. Detta är allvarligt, inte minst genom att dessa högskolor i sina regioner står näringslivet mycket nära, särskilt de små och medelstora varu och tjänsteproducerande företagen, men även de forskningsbehov som finns inom den gemensamma sektorns olika verksamhetsområden. Vi menar att målet bör vara att skapa en bas för kontinuerlig forskningsverksamhet vid de mindre och medelstora högskolorna, såväl i samverkan med fakulteter vid s.k. moderuniversitet som med resurser för forskning på eget programansvar. Detta innebär att vi inte kan acceptera att regeringen, trots riksdagens tydliga beställning, underlåtit att presentera en modell för hur dessa högskolor skall garanteras en rättmätig del av de fakultetsanslag som universitet och fackhögskolor tilldelas. Regeringen bör snarast återkomma i denna fråga. Förhoppningsvis kan något ljus spridas över detta i dag. Regeringen kan knappast undvika att ge besked i sitt regleringsbrev, även om den nonchalerat att, trots påstötning, redovisa för utbildningsutskottet hur riksdagsbeslutet skall efterlevas. Vid sidan av lösningen av denna fråga anser vi att ytterligare 80 miljoner kronor bör tillföras de mindre och medelstora högskolorna för forskningsfrämjande åtgärder. Högskolan i Luleå bör dessutom ges 14 miljoner kronor i särskilt forskningsstöd, så att det blir stöd även för forskning utanför den tekniska fakulteten i Luleå. Genom dessa åtgärder bör det vara möjligt att skapa stabila baser för forskning vid de nyare högskolorna. Kommande treårsperiod skulle därmed kunna bli mycket betydelsefull för att finna rätt avvägning mellan vad som kan uppnås till rimliga kostnader samtidigt som den vetenskapliga kvaliteten hålls på samma nivå som vid de stora lärosätena. Jag är mycket besviken över att Centern har förenat sig med Moderaterna och de övriga partierna i den borgerliga koalitionen och avstyrkt våra förslag som syftade till att kraftigt förstärka forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 3, 4, 6 samt följdreservationerna 15--17, 21--23, 25--27, 30, 33,

Fru talman! När den lilla grupp inom Ny demokrati som hade bestämt sig för att sitta ned och diskutera hur vi skulle motionera i fråga om regeringens forskningspolitiska proposition träffades, och det var ett av våra kortaste möten, konstaterade vi mycket snabbt att den propositionen var som ljuv musik. Därför vill jag gärna från denna talarstol också ge utbildningsminister Per Unckel beröm för den. Vi instämmer i den i dess helhet. Vi konstaterade också att den är så bra att den inte kräver att vi väcker någon motion av större dimension. Det var bara några små skönhetsfläckar som vi ville motionera om. Men jag återkommer till det. Det är några områden som jag gärna kortfattat vill beröra och som vi tycker är särskilt intressanta. Det gäller inte minst resonemanget om att koncentrera forskningen på områden som är av strategisk betydelse för Sverige. Det är några ord i regeringens resonemang som vi tycker är särskilt angenäma: elitforskning, elitforskare, elitforskningscentra, Centers of Excellence och att attrahera utländska toppforskare. Det är, som sagt, som ljuv musik, och vi instämmer till fullo. Satsning på eliten är alltid en strategisk fråga för ett land. Jag vill understryka att den är det på grund av att det innebär omsorg om de många människorna. Utan en satsning på vår elit har vi inte en chans att erbjuda de många människorna den välfärd och omsorg som eliten skapar genom att vinna terräng. Vi önskar att detta tänkande också skulle prägla hela högskolan, universitetet och även gymnasiet och grundskolan. Och låt mig understryka att det inte sker i konflikt med satsningar på de grupper som av andra benämns som svaga. Tvärtom är detta en nödvändig förutsättning för att man verkligen skall kunna värna de människor som av något skäl har ont om resurser. Det sker inte på bekostnad av andra. Låt oss nu hoppas att vi får slut på den symmetri, jämnstrukenhet och jantelagsmentalitet som tyvärr har vunnit terräng inom vissa delar av forskningsvärlden och den akademiska världen. Låt oss hoppas att vi i framtiden skall slippa sätta citationstecken när vi ibland läser forskningsresultat. En annan punkt som är tydlig i regeringens proposition är understrykandet av samverkan mellan universitetsforskning och näringsliv. Även det tycker vi är utomordentligt bra. Om vi ser bakåt, har det tyvärr vuxit fram något slags uppfattning om att det skulle finnas något slags konflikt mellan näringslivets intressen och universitetens fria forskning. Självfallet skall forskning ske fritt och ha den klassiska friheten. Men det ligger ingen motsättning i att ha en mycket nära samverkan med näringslivet. Det finns ingen konflikt, de måste leva i symbios. Jag kan, för att ytterligare understryka vikten av detta, hänvisa exempelvis till ledande forskningsnationer som USA och Japan. Vi välkomnar alltså dessa kompetenscentrum, industriforskningsinstitut och, inte minst, universitetens rätt att äga forskningsbolag. En annan punkt där jag gärna vill understryka vår uppskattning gäller satsningarna på forskarutbildningen, med ambitionen att fördubbla denna fram till år 2000. Det är utomordentligt viktigt. Speciellt mycket välkomnar vi satsningen på kvinnor, som sannolikt är den största outnyttjade potentialen inom detta område. Naturligtvis är vi också glada över att Ny demokratis förslag om en satsning på forskning inom tjänstesektorn har vunnit gehör i utskottet och resulterat i att ett enigt utskott har gjort ett tillkännagivande om satsningar inom denna sektor. Tjänstesektorn är oerhört central för Sveriges framtid, och det är på denna som vår BNP till stor del baseras. Tyvärr vann vårt förslag om forskningen inom kreditsektorn inte samma gehör. Det tycker vi är synd. Om man hade satsat i tid på detta, skulle vi sannolikt ha kunnat slippa en stor del av finanskrisen. Fortfarande är det ju en mycket stor brist här. Framför allt är det svårt att komma åt kompetensen inom kreditgivningsområdet. Den har varit förbehållen affärsbankerna. Som bekant har det brustit grovt även inom många av dessa. Dock tröstar vi oss med att detta bör kunna inrymmas inom satsningen på tjänsteforskning. Fru talman! Jag skulle också med några ord vilja kommentera propositionen om löntagarfondsmedel för forskning -- Forskning i frontlinjen. Vi i Ny demokrati är genuint positiva till denna proposition. Den är utomordentligt bra. I samband med uppgörelsen när det gällde riskkapitalbolaget sade vi att vi gärna såg en sådan här strategisk satsning. Vi förorsakade viss turbulens när vi väckte vår motion. Vi så att säga trampade genom golvet när vi i stället avsåg att sätta ner foten. Vi borde ha filat på en att-sats. Sigge Fürst skulle kanske ha sagt: Vi sköt en en gök med luftvärnskanon. Jag beklagar den lilla kortslutning i signalsystemet som vi förorsakade. Avsikten var inte att skjuta förslaget i sank. Tvärtom tycker vi att det är utomordenligt bra att använda löntagarfondspengarna till strategisk forskning för att säkerställa och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Detta är alltså mycket bra, ja, så bra att vi inte kan tänka oss ett bättre sätt att använda medlen på. På det viset säkerställs verkligen medel för både dagens och framtidens pensionärer. Det är mycket bättre än att konsumera pengarna i ett fallfärdigt ATP-system -- tala om investering i framtida välstånd och trygghet! Däremot var vi initialt tveksamma till vad som kallas miljöstrategiska och kulturvetenskapliga stiftelser. Det får inte tolkas så, att vi skulle vara avoga till miljö och miljösatsningar och än mindre till kulturområden eller humanistiska forskningsområden. Nej, tvärtom! Naturvetenskap och kultur går hand i hand och hör intimt ihop med varandra. Som vi uppfattat propositionen fanns det en tveksamhet och oro för att det skulle bli nya miljöoch energisatsningar av den typ som förekom på 70 och 80-talen och som vi betraktar som ett i det närmaste kolossalt slöseri. Vidare var vi oroliga för att det skulle bli ett slags flumforskning inom det kulturvetenskapliga området. Men efter diskussioner och överläggningar och även efter utskottets behandling och de preciseringar och skrivningar som den resulterat i tycker vi att förslaget är tillfredsställande. Vi tycker också att det är klokt att placera pengarna i Riksbankens jubileumsfond i stället för att skapa en ny stiftelse. Riksbankens jubileumsfond har hittills visat sig göra ett utmärkt jobb. I den för oss principiellt väldigt viktiga frågan om avkastning eller inte avseende de 10 miljarderna sade vi i ett tidigt skede att vi tycker att det är principiellt fel att konsumera kapitalet. Därför säger vi i vår motion att endast realavkastningen skall användas. Således är vi särskilt nöjda med att vi nu kan konstatera att vi efter de överläggningar som varit har fått en bra lösning, innebärande att man i praktiken säkerställer denna viktiga satsning på obestämd tid och i ett i princip ändlöst perspektiv. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 20, som vi har avlämnat, i utbildningsutskottets betänkande nr 15 och i övrigt till utskottets hemställan. Vidare yrkar jag bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 16 i dess helhet.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till mina meningsyttringar i de betänkanden som vi nu behandlar. Vad gäller utbildningsutskottets betänkande nr 15 yrkar jag bifall särskilt beträffande mom. 2, 5, 8, 12, 13, 28, 31, 39 och 69. ''Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Vill du vara dig själver huld så älska frihet mer än guld.'' Så skaldade biskop Tomas på 1300 I allmänhet är det de borgerliga som påstår sig vara frihetens apostlar. I forskningspolitiken ser man dock att det är just genom ett intimt samarbete med näringslivet som forskningens frihet faktiskt riskerar att beskäras. Jag tycker att det finns anledning att höja ett varnande finger när det gäller den väg som man nu slår in på. I tidigare forskningspolitiska debatter under 80-talet, i vilka både jag och statsrådet deltagit, har det framför allt från moderat sida framförts kritik mot just sektoriseringen av forskningen. Men frågan är nu om man inte så att säga bakvägen ökar graden av sektorisering bl.a. genom den här bolagsbildningen. En av de nya tankarna i regeringens forskningspolitiska proposition var ju de bolag för forskningen som universitet och högskolor nu skall ha rätt att äga. Bolagen skall arbeta i nära anslutning till högskolan. Men de skall arbeta på kommersiella villkor, med forskande personal anställd på de villkor som förmodligen också skall gälla i näringslivet. Bolagen bör, enligt regeringen, vara ekonomiskt och juridiskt skilda från högskolan. De problem som uppkommer i och med den här konstruktionen är uppenbara. Bolagsformen innebär, precis som för annan bolagiserad offentlig verksamhet, att insynen kan bli kraftigt begränsad. Detta kan alltså utgöra ett effektivt hinder för spridningen av forskningsresultaten till andra än de närmast inblandade. Jag vill alltså även peka på denna möjliga effekt, för jag tror att det är viktigt att lyfta fram den. En sådan här vetenskaplig slutenhet gagnar inte utveckling och framsteg. I stället är det att gå tillbaka till en tid då ekonomiska resurser bestämde människors rätt att ta del av kunskapen eller då medborgarrätt hette pengar -- för att tala med Heidenstam. Det finns ingen anledning att det offentligt finansierade vetenskapssamhället skall behöva underordnas någon kommersiellt motiverad sekretess. Låt detta, även om man nu kommer att ha möjlighet att bilda sådana här bolag, vara en ledstjärna! Vi har när det gäller svenska högskolor och universitet sett exempel på att licentiatavhandlingar o.d. har hemligstämplats. Det enda som den vanlige medborgaren kommer över är försättsblad och innehållsförteckning. Det kan inte vara rätt. Detta strider ju mot grundtanken i den högre utbildningen och forskningen, som skall kunna utsättas för en kritisk prövning, som skall präglas av oväld osv. En sådan här sammanblandning av roller måste undvikas, och forskningen måste inriktas på det som i mycket vid bemärkelse kan sägas gynna samhället i dess helhet. Georg Henrik von Wright skriver i sin nya bok Myten om framsteget att ''vetenskapen kan sägas utforska de marginaler inom vilka ett liv i harmoni med förnuftet kan vara möjligt. Att överskrida dessa marginaler innebär en ändamålslös självförintelse, en förnuftsvidrig perversion.'' Sverige skiljer sig från en rad andra länder när det gäller forskningens öppenhet, en öppenhet som utgör en garanti mot den perversion som von Wright talar om. Vi har nämligen en stor del av forskningen inom högskolan och inte i institutioner som är skilda från grundutbildningen. Det är ett bra förhållande såväl för forskningen som för grundutbildningen som för samhället utanför. Leder vi in utvecklingen på en annan väg riskerar forskningen att förpuppas. Just kopplingen mellan grundutbildning och forskning är en viktig komponent för att sprida forskningsresultat. Eller för att citera ur vår egen motion: ''I brytningen mellan unga vetgiriga människor i grundutbildning och forskare i forskningens frontlinje kan nya spännande möten ske till fromma för båda parter.'' Beträffande doktoranderna, som är en nyckel till en positiv utveckling och till att få fler forskarutbildade, slår regeringen fast att målet är att fördubbla antalet doktorsexamina fram till år 2000. Det är en lovvärd målsättning, som jag gärna ställer mig bakom. Den är helt i linje med den politik med starkare satsning på forskning och högre utbildning som Vänsterpartiet under en lång rad år har velat se. När jag tittar på de medel som regeringen tänker sätta in för att nå detta mål blir jag däremot mera tveksam. Det är t.ex. tveksamt om antalet doktorandtjänster som regeringen föreslår räcker. En väg skall tydligen också vara att utnyttja möjligheterna till en flexibel lönesättning. Det betyder i klartext en lönesänkning för vissa för att fler skall få chansen. Nu ligger ju lönenivåerna för doktorander knappast på någon astronomisk nivå. Därför tycker jag att det är märkligt att regeringen lägger sig i detta och tror att man därigenom skall kunna åstadkomma besparingar. Det är säkert så att de som drabbas av dessa nya tongångar är de som nu hankar sig fram på utbildningsbidrag, dvs. i första hand de som studerar humaniora. Sverige behöver fler forskarutbildade inom en rad olika för samhället viktiga verksamhetsområden. Det görs visserligen vissa satsningar från regeringens sida. Men de är inte tillräckliga enligt vårt sätt att se. De är till sin struktur också delvis tveksamma. Vi föreslår från vänsterns sida att man nu skall bygga ut de fasta forskningsresurserna också till högskolorna i Karlstad, Växjö, Örebro och Sundsvall-Härnösand. Vi har därutöver föreslagit att det skulle göras vissa förstärkningar inom samhällsvetenskap och humaniora vad gäller Under hela 80-talet har det i samband med forskningspolitiska beslut, i samband med budgetpropositioner som har berört högskolans grundutbildning, förts en debatt här i kammaren om att de nämnda högskolorna förr eller senare skulle få fasta forskningsresurser. Moderaterna har spjärnat emot. Men man har sett en utveckling inom Moderata samlingspartiet, där allt fler också har tagit till sig kvalitetsargumenten för att ge de här högskolorna fasta forskningsresurser. Centerpartiet har varit det parti bland borgerligheten som hela tiden fram till i dag har ställt upp på en sådan utveckling. Delar av Folkpartiet har också varit inbegripet i denna debatt. Jag har förstått att det även där har funnits sympatier för en sådan här utveckling. Då är det något förvånande -- och det vore intressant att få höra närmare motiv till detta -- när man nu väljer att gå ifrån de här högskolorna och i stället ger t.ex. Högskolan i Jönköping fasta forskningsresurser. Vilka är de bakomliggande motiven till ett sådant ställningstagande? Det vore på sin plats både för oss som nu driver en positiv utveckling för de här högskolorna och de lärare, annan personal och studenter som nog något förvånat höjde ett ögonbryn när de läste det förslag som nu har kommit från regeringen på forskningspolitikens område. Den förklaringen har de inte fått. Det är på sin plats att de i dagens debatt kan få denna förklaring. De här idéerna är inte heller, som jag nämnde, alldeles nya. Det är inte så att t.ex. Högskolan i Örebro i mars kom på att de skulle ha fasta forskningsresurser. Det är inte så att kammarens utbildningspolitiker är alldeles oinformerade om de kvalitetsvillkor som finns hos de här högskolorna, för att de skall kunna bedriva och utveckla sin forskning. Det hade varit mycket bra om de hade fått den här signalen, för det hade varit en signal om att de nu skall fortsätta att utveckla sin verksamhet. Nej, inget sådant kommer. Regeringen lägger fram förslag om användandet av resterande medel inom löntagarfondssystemet. Vår principiella inställning är att dessa pengar naturligtvis skall användas inom pensionssystemet i första hand. Men om det inte finns en majoritet för detta i riksdagen, menar vi att man borde ha använt pengarna på ett sådant sätt att de återgår till produktiva investeringar. Vi lade därför fram en rad förslag till korrigeringar i förhållande till regeringens förslag. Vi menar att de här stiftelserna, eftersom pengarna kommer från löntagarfondssystemet, borde ha haft en bättre demokratisk styrning. Vi menar att riksdagen skulle ha möjlighet att, liksom i all annan forskningsverksamhet, återkomma vart tredje år och ta ställning till den fortsatta användningen av medlen; den fortsatta verksamheten, dess fortsatta struktur. -- Nej. Vi menar att när man satsar på ökad forskning måste man också se på de områden och de verksamheter som ligger runt omkring. Det är villkoret för att få fler forskarutbildade. Därför hade det också varit på sin plats att man samtidigt som man vill ha in fler i forskarutbildning också gjorde en kraftig satsning på vuxenutbildning. Detta gör sammantaget, fru talman, att även om det finns lovvärda initiativ inom regeringens forskningspolitik, finns det verksamheter runt omkring som inte får de medel, inte den förstärkning och inte de villkor som de skulle behöva för att nå målen för forskarutbildningen i Sverige. Jag tror att det kommer att visa sig inom två tre år att den här politiken inte är fullödig. Då får riksdagen anledning att återkomma med kompletteringar inom de områden där substans saknas.

Fru talman! Utbildningsutskottet har behandlat de båda propositionerna Forskning för kunskap och framsteg och Forskning i frontlinjen. Utbildningsutskottets förslag finns i de båda betänkandena nr 15, som heter Forskning, och nr I betänkandet om forskningen läggs förslag fram om en inriktning på den svenska forskningen för de närmaste tre åren på sammanlagt 37,5 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 600 miljoner kronor utöver pris och löneomräkning. Investeringar i lokaler och utrustning uppgår dessutom till minst 2 miljarder kronor. Utöver detta kommer de insatser som blir möjliga genom avvecklingen av löntagarfonderna och som omfattar ca 10 miljarder kronor. Totalt alltså en rejäl satsning på forskning i Sverige. Till skillnad mot det socialdemokratiska förslaget är detta ett finansierat förslag. De socialdemokratiska överbuden på tillsammans 3 miljarder kronor är inte till någon del finansierade. Det beslut som vi senare i dag skall fatta innebär alltså en avsevärd förstärkning av forskningssatsningarna i Sverige. Och det behövs, därför att det svenska näringslivets forskningsinsatser sjönk från mitten av 1980-talet fram till 1989. Jag tycker att det är beklagligt att Socialdemokraterna, som hade regeringsmakten under större delen av 1980-talet, inte tog till vara möjligheten att göra större satsningar på forskning i Sverige, som man talar så vitt och brett om i dag. Nu gör man det i och för sig på papperet men utan att ha en enda krona av sina satsningar finansierad. Det gör att man inte kan tillmäta sådana satsningar något större värde. Det är lätt att vara generös när man inte behöver betala notan. Vad gäller den bakomliggande analysen av behovet av forskningssatsningar i Sverige finner jag, med undantag av ett par politiska frågeställningar, en stor samstämmighet i utskottsbetänkandet. Flera länder i vår omvärld stärker i dag sina insatser för forskning och utveckling. Det är med dessa länder som Sverige skall konkurrera om framtida exportmöjligheter. Det är därför viktigt att forskningsvolymen i Sverige ökar och att vår forskningsstruktur utvecklas. I det sammanhanget är kunskapsöverföringen mellan universiteten och högskolorna, dvs. forskningsinstitutionerna, och näringslivet viktig men tyvärr otillräcklig. Värdefull kunskap förblir ofta outnyttjad. I en del fall blir den uppköpt av utländska företag och intressen. Helst hade vi väl alla här i kammaren sett att svenska företag och intressen hade kunnat ta till vara de forskningsinsatser som görs i landet på ett bättre sätt än vad som sker för närvarande. Jag skulle själv kunna ge flera exempel från min allra närmaste omgivning som visar på de svårigheter som tydligen finns inbyggda i det svenska samhället när det gäller att intressera svensk industri för att utnyttja de uppfinningar som görs vid våra universitet och högskolor i dag. Det finns flera skäl för detta. Bl.a. är den akademiska kompetensen inom näringslivet alltför låg för att man rätt skall kunna ta till vara forskningsresultat. Dessutom har i alltför stor utsträckning universitetens och högskolornas utbildningsutbud inriktats mot den offentliga sektorn och mot kortare utbildningar. Själv är jag som ekonomisk historiker en typisk exponent på detta. Av ca 27 000 sysselsatta forskarutbildade fanns för några år sedan 21 000 inom den offentliga sektorn, dvs. 75 %. Industrin däremot hade relativt få forskarutbildade, litet över 2 000 personer, eller bara 0,2 % av de i industrin sysselsatta. Det är en förfärande låg siffra! Nu finns det lyckligtvis skillnader mellan olika branscher. Inom läkemedelsindustrin finns forskarutbildad personal i större omfattning än inom övriga näringsgrenar. Personligen anser jag att det är en av förklaringarna till att svensk läkemedelsindustri varit så framgångsrik. Det skall dock sägas i detta sammanhang att svensk forskning på många områden är av en mycket hög klass. Långsiktiga och målmedvetna satsningar på forskning har bidragit till att bygga upp vårt välstånd -- därom är vi säkert alla överens. Som jag inledningsvis antydde återfinns Sverige dock inte längre bland de länder som satsar allra mest på forskning, enligt rapporter från de senaste åren. Och det kan få allvarliga konsekvenser. Kunskapsutvecklingens omfattning i dag har en direkt effekt på hur starkt Sverige står i morgon. I den hårda konkurrenssituation som finns i vår omvärld är avancerad och nydanande forskning en förutsättning för Sveriges industriella men också kulturella tillväxt. För att uppnå detta måste forskningspolitiken enligt regeringens och utskottets uppfattning inriktas på större koncentration av insatserna till områden av strategisk betydelse för Sveriges fortsatta utveckling. En bättre samverkan mellan universitet, högskolor och näringsliv måste komma till stånd, en ökad flexibilitet i utbildnings och forskningsorganisationen på högskolor och universitet och därmed också en ökad förnyelseförmåga. Men det räcker inte. Dessutom behövs en ökad rekrytering av forskare som skall kunna passas in i sin omvärld, dvs. att det krävs en ökad internationalisering. Det är några viktiga vägar som angetts i propositionen och som vi i utskottet också har tyckt är viktiga och riktiga. Regeringens första prioritering inom forskningspolitiken är målmedvetna forskningsinsatser inom vissa strategiska områden. Genom koncentrerade satsningar kan starka forskningsmiljöer skapas. Vi är ett litet land, och vi kan inte satsa på alla områden. Vi måste koncentrera våra satsningar. Dessa kommer att verka som en förnyande och pådrivande kraft i hela forskningssystemet. För att vi skall kunna vara konkurrenskraftiga på 2000-talet krävs inom samtliga grenar av forskningen en alltmer specialiserad kompetens. Denna kompetens måste finnas också i form av en kontinuitet, en samling av resurserna. Det räcker inte med det. Man måste ha ett gränsöverskridande tänkande mellan olika discipliner och hålla kontakt med de avancerade metod och teoriutvecklande instanserna världen över. För att man skall kunna säkerställa och utveckla den kompetensbas som finns i landet och samtidigt svara för kontinuiteten inom forskningen fordras därför en relativt stor grupp av forskare med hög och varandra kompletterande vetenskaplig kompetens, för att nå den s.k. kritiska massan. Forskningscentrum, s.k. Centers of Excellence, bör skapas inom eller i nära anslutning till universitet och högskolor i syfte att göra det möjligt för Sverige att framgångsrikt på dessa områden konkurrera med andra länder. Utgångspunkten bör härvid vara att samla forskare med exeptionell kvalitet. Annars når vi inte upp till den kompetensnivå som behövs för att vi framgångsrikt skall kunna konkurrera. Regeringen föreslår därför en alldeles speciell riktad satsning på 10 miljarder kronor av löntagarfondsmedlen för den här typen av forskningssatsningar. Pengarna skall kunna användas under en period av ungefär 15 år. De kriterier som regeringen ställer för en forskning som skall bli aktuell innebär bl.a. att bidra till utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft, att tillgången på kvalificerade forskare i landet ökas väsentligt, att forskningen skall vara på högsta internationella nivå, att man koncentrerar insatserna till ett begränsat antal områden, att det internationella samarbetet stimuleras och att allt detta dessutom skall ske i ära anknytning till universitet och högskolor. Detta föreslår regeringen, och utskottet instämmer. Vi tycker att löntagarfondsmedlen skall delas upp på tre områden. Ansvaret för dessa föreslås överlåtas till tre stiftelser, en för varje område, som har att fatta beslut om forskningens inriktning. De tre områdena föreslås bli följande: För det första ett område för strategisk forskning, där huvuddelen av resurserna föreslås gå till forskning inom teknik, naturvetenskap och medicin. Det är centrala områden i svensk forskning. Denna stiftelse föreslås få ungefär 6 Det andra området kallas för miljöstrategisk forskning, ett område där Sverige redan har nått långt och där en fond på 2,5 miljarder kronor innebär att vi får ytterligare utvecklingsmöjligheter på det här viktiga forskningsområdet. Den tredje stiftelsen föreslås få 1,5 miljarder kronor, och den skall satsa på kulturvetenskaplig forskning. Det tycker jag är ett betydelsefullt område, att bedöma av den kunskapsutveckling som sker i vår omvärld som förändras allt snabbare både tekniskt, ekonomiskt och socialt. Inte minst Sveriges ökade samarbete med Europa understryker detta ytterligare. Den andra prioritering som regeringen gör är att förstärka kunskapsutbytet mellan de vetenskapliga institutionerna och framför allt forskningen där och utvecklingsarbetet i företagen. Det är tyvärr uppenbart att kunskapsflödet mellan universiteten, högskolorna och näringslivet är otillräckligt. Det har jag talat om tidigare. Bristerna i samspelet gör att tillgänglig kunskap inte når industriell tillämpning i den utsträckning som borde vara möjlig. Att stimulera kunskapsflödet blir därmed en viktig forskningspolitisk uppgift. Flera olika vägar kan prövas, t.ex. genom särskilda doktorandprogram i samverkan mellan universitet, högskolor och näringsliv. Men -- och det tycker jag är viktigt att säga i de här sammanhangen -- insatser av detta slag måste också motsvaras av en tydlig vilja inom näringslivet att anställa dem som utbildas. Vi vet att det inte alltid har varit så. Samtidigt måste också förnyelseförmågan bli större inom universitetens och högskolornas forskningsverksamhet, utan att därför den nödvändiga långsiktigheten äventyras. Det kan inte minst ske genom beredande av bättre utvecklingsmöjligheter för unga forskare. I vissa fall är förnyelsens förutsättningar ökade resurser, som ju regeringen också ger. Oftast är emellertid en ökad flexibilitet och dynamik det allra viktigaste, och vi vet att det finns en stelhet i våra universitetssystem. Genom ökade kontakter forskare emellan -- gärna över fakultetsgränserna -- genom insatser för att öka andelen kvinnliga forskare, genom förbättrade möjligheter för yngre forskare samt genom prioriteringar på expanderande forskningsinriktningar kan forskningsresurserna i Sverige utnyttjas bättre. I de här sammanhangen kan den särskilda satsningen med hjälp av löntagarfondsmedlen innebära den avgörande förbättring som stärker vår relation till omvärlden på forskningsområdet. I syfte att förnya forskningen, att stärka kvaliteten i den högre utbildningen och att förse näringslivet och andra samhällssektorer med ökat antal vetenskapligt utbildade medarbetare bör i enlighet med tidigare fastlagt mål examinationen av doktorer fördubblas till år 2000. Totalt examineras för närvarande ca 1 100 doktorer per år. Forskarutbildningen måste förbättras och effektiviseras för att säkerställa en rimlig disputationsfrekvens. Det är inte lätt, men det är nödvändigt för att klara dessa satsningar. För att stärka forskarrekryteringen anvisar regeringen en rad åtgärder som utskottet instämmer i. De innebär bl.a. att fler doktorandtjänster inrättas med särskild tonvikt på de tekniska, naturvetenskapliga och humanistiska fakulteterna samt att utbildningsbidrag för doktorander bör omvandlas till doktorandtjänster. fr.o.m. den 1 juli i år tillkommer inga nya utbildningsbidrag. Detta är en fråga som utskottet har behandlat från tid till annan, och nu kommer det avgörande beslutet att fattas. I det sammanhanget är det viktigt att säga att karriärmöjligheterna efter doktorsexamen måste ökas. I annat fall kommer man att uppleva att utbildningen leder in i en återvändsgränd. Den tredje punkt som jag tycker är utomordentligt viktig är att forskningens internationalisering behöver påskyndas. Genom EES-avtalet får Sverige tillgång till EG:s alla program. Men det är viktigt att säga att den vidgade forskningssamverkan på EG-nivå måste kompletteras med samverkan först och främst med USA och Japan, men kanske också med bilaterala avtal med enskilda EG-länder. Samarbetet med amerikanska forskningsinstitutioner är avgörande för utvecklingen på åtskilliga av de forskningsområden där Sverige i dag har särskilda förutsättningar. För att göra det möjligt att stärka det bilaterala forskningssamarbetet bör ökning av antalet forskar och resestipendier ske. Om detta finns det säkerligen en enig uppfattning i utskottet. Våra uppfattningar skiljer sig däremot på några klart avgränsade politiskt känsliga områden. Det första är helt naturligt hur löntagarfondsmedlen skall användas. Att Socialdemokraterna reagerar kraftigt och slår bakut när det gäller användning av löntagarfondsmedel, till vilket ändamål det än må vara, har jag en viss förståelse för. Men när nu regeringen väljer att satsa på det i mitt tycke bästa av alla alternativ tycker jag att det är märkligt att Socialdemokraterna inte kan ge oss någon liten positiv kommentar om att det i varje fall är ett bra ändamål. Att sedan Socialdemokraterna säger att denna satsning på 10 miljarder kronor skall göras över budgeten låter mycket trevligt och bra. Tanken är väl den att sedan löntagarfondspengarna fasats in skall de så småningom, någon gång i början av 2000-talet återigen fasas ut, varvid förhoppningsvis Sveriges ekonomi är så bra att vi kan sätta in statliga medel. Men att nu tala om detta tycker jag vittnar om bristande samhällsansvar. Jag skulle vilja att Lena Hjelm-Wallén visar hur hon finansierar sin budget. Enligt min bestämda uppfattning har hon ingen finansiering av den. Socialdemokraterna talar om att det behövs ytterligare satsningar på forskning. Man skall inte enbart införa doktorandtjänster fr.o.m. den 1 juli i år utan också öka antalet utbildningsbidrag. Det är samma sak där: en vällovlig satsning, men utan någon finansiering. Dessutom tror jag att den satsning som regeringen gör medför att antalet forskarstuderande till institutionerna når en sådan nivå att det blir svårt att klara ytterligare ökningar. Det finns också en gräns för hur stora satsningar man kan göra, oavsett om man finansierar dem eller ej. Också i en annan fråga går det en politisk skiljelinje mellan å ena sidan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, å andra sidan oss i majoriteten, och det gäller beträffande de mindre och medelstora högskolorna. Socialdemokraterna säger att regeringen inte vill utnyttja den potential som finns där. Detta är fel. Det är självklart att vi vill utnyttja den potential som finns. Med tanke på de satsningar som regeringen gör på de mindre och medelstora högskolorna är det märkligt att Socialdemokraterna inte kan erkänna det. Regeringen satsar särskilda medel på olika forskningsstödjande åtgärder, och det tycker jag är bra. Dessutom skall vi göra det möjligt för forskare och lärare på de mindre och medelstora högskolorna att i större utsträckning ägna sig åt forskning. Låt mig för att visa vad vi tycker i detta avseende återge vad utbildningsutskottet anför på s. 40 i sitt betänkande: ''Utskottet förutsätter för sin del att utgångspunkten för dessa direktiv blir de resurser som innevarande budgetår avsätts under fakultetsanslagen för motsvarande ändamål. Den erforderliga förändringen bör innebära att ett i förhållande till innevarande budgetår förhöjt belopp budgeteras under fakultetsanslagen för den kommande planeringsperioden. Höjningen bör avvägas mot de övriga resurstillskott för forskningsändamål som ställs till högskolornas förfogande genom statsmakternas beslut och mot de ökade åtaganden vad avser grundutbildning som dessa högskolor skall fullgöra under denna period. Utskottet förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen och återkommer till riksdagen med frågan i nästa forskningsproposition.'' Jag tycker att Socialdemokraterna skulle ha kunnat nöja sig med detta. Framför allt tycker jag att de, om de nu inte är nöjda, kunde ha gjort en konkret precisering av det egna ställningstagandet, men det gjorde de inte. De talade vitt och brett om någonstans mellan 6 och 60 miljoner kronor. Man må säga att det inte kan vara lätt för departement och budgetansvariga att hitta en lämplig avvägningsnivå på ett sådant belopp. Någon precisering måste jag kunna begära. Om man nu inte kan göra någon precisering själv, borde man kunna avvakta att regeringen får göra dessa avvägningar. Det är den normala praxisen. I det regleringsbrev som skall läggas fram i början av juni månad skall den preciseringen finnas med. Om man sedan inte är nöjd, kan man komma igen och klaga under nästföljande riksmöte. Det förvånar mig att ni med denna brist på precisering kan skjuta så skarpt. Fru talman! Jag tror att Björn Samuelson målar upp en något överdriven bild när det gäller risken för att den forskning som skall ske inom de bolag som kan bildas vid universitet och högskolor skall bli så att säga hemligstämplad och inte nå ut till omvärlden. Det ligger i bolagens, forskarens och samhällets intresse att forskningsresultaten publiceras. Däremot kan det vara en fördel med en bolagsbildning i fråga om patenträttigheter osv. Erfarenheterna från andra länder visar att detta egentligen inte är något problem. Sedan tror jag att Björn Samuelson hade litet otur. Han tog upp ett exempel med en lic-avhandling. Han hade erfarit att den hade blivit hemligstämplad efter en viss tid. En gång i tiden, Björn Samuelson, kunde en avhandling som lades fram i samband med en licentiatexamen ligga framme under 14 dagar. Därefter hade studenten rätt att hemligstämpla lic-avhandlingen för att sedan kunna avlägga en doktorsexamen med den avhandlingen som grund. Det praktiserades av praktiskt taget alla som licentierade. Det står en person i talarstolen som har gjort det. Det var min avsikt -- även om det senare inte blev så -- att avlägga en doktorsexamen. Jag tror inte att det finns någon reglering av den nya typen av lic-avhandlingar. Därför tror jag att Björn Samuelson inte alls behöver hysa den oro som han har framfört här i talarstolen.

Fru talman! Rune Rydén försöker vifta bort 3 miljarder kronor. Han hävdar att det inte är fråga om något förslag. Han menar att pengarna inte har finansierats från socialdemokratisk sida. Det är rent nonsens. Vi har en skuggbudget där vi har gjort omprioriteringar. Den skuggbudgeten är väl så stark som regeringens budget. Rune Rydén framför mycket ihåliga argument bara för att skyla över att den borgerliga regeringen inte har priorierat forskningen med normala budgetmedel. Det tycker jag är mycket svagt när det gäller en så viktig verksamhet som forskning. Vidare låter det som att stödet till forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna är något som skall skjutas på framtiden. Rune Rydén säger att vi får komma tillbaka med våra krav om tre år när nästa forskningsproposition skall läggas fram. Vi får klaga senare. Vi är väldigt tacksamma för det. Men det är faktiskt nu som det behövs pengar till forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna. Därför är vårt direkta yrkande vad gäller forskningsstödet att öka det från 106 miljoner kronor till 200 miljoner kronor. Jag trodde att Rune Rydén skulle ta chansen att förklara hur finansieringen av de forskarstuderandes studier skall äga rum i framtiden. Här har utskottsmajoriteten rört till det. Det råder en stor oro ute på fakulteterna, hos forskarstuderande och inte minst hos de många unga begåvade studenter som gärna vill genomgå forskarutbildning men som ofta avvisas eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme i studiestödet. Hur skall det bli efter den 1 juli när utbildningsbidraget över huvud taget inte längre får användas? Vad kommer det här att innebära? Hur många ytterligare kommer att avvisas? Ekvationen med ert vackra tal om behovet av att utöka rekryteringen till forskarutbildningen gentemot medelstilldelningen går inte ihop. Vi menar att det måste till en fördubbling av de ökade resurser som regeringen har föreslagit för att ekvationen skall gå ihop. Jag tycker att Rune Rydén är skyldig både kammaren och de ute i forskarsamhället ett svar på frågan hur det hela skall gå ihop. Det talas ofta om de negativa sakerna. Det positiva är att utbildningsministern ändå på ett förtjänstfullt sätt har dragit ut i härnad för att försöka lösa de problem som finns -- t.ex. att näringslivet efterfrågar så få forskarutbildade personer. Det säger jag som ett visst beröm.
Fru talman! Låt mig börja med att ansluta mig till det beröm som Lena Hjelm-Wallén riktade till Per Unckel. Jag tycker personligen att ett av de mer bekymmersamma dragen i den svenska högskolepolitiken har varit att vi inte har lyckats överföra forskare från högskolorna och universiteten till näringslivet. Det är väl en fråga som vi alla får ta ansvar för. Den kraft som utbildningsministern visar när han puffar för att öka antalet forskare i näringslivet tycker jag är bra och riktigt. Men det gäller att näringslivet svarar upp mot denna efterfrågan i motsvarande utsträckning för att detta problem skall lösas. Lena Hjelm-Wallén kommenterade den egna socialdemokratiska skuggbudgeten. Jag ber kammaren att tänka över vad Lena Hjelm-Wallén sade. Hon talade om att skuggbudgeten var starkt finansierad. Den skulle vara t.ex. bättre finansierad än regeringens förslag. Men hon nämnde inte en enda siffra. Hon förklarade inte hur budgeten finansierats. Det tycker jag är upprörande. Som tidigare ledamot i finansutskottet förstår jag mig inte på den typ av finansiering som ni har praktiserat. Ni mörkar på alla punkter utan att förklara på något sätt hur ni tänker er att denna budget skall gå ihop. Lena Hjelm-Wallén är skyldig mig en förklaring. Vidare har vi frågan om de mindre och medelstora högskolorna. Jag kan litet grand förstå Lena Hjelm-Walléns irritation. I opposition måste man avvakta åtgärder och beslut av regeringen. Man kräver att det skall ske saker nu. Men nu finns det ett visst berednings och beslutssystem i regeringen. Det har Lena-Hjelm Wallén på ett förtjänstfullt sätt i olika sammanhang pekat på. Låt systemet fungera och låt regeringen fatta sina beslut. Därefter skall vi studera besluten. Socialdemokraterna var inte särskilt duktiga på att precisera den satsning som behövde göras. Den låg på 6--60 miljoner kronor. Det talar sitt tydliga språk. Sedan har vi finansieringen av de forskarstuderandes studier och övergången till att det från den 1 juli enbart skall finnas doktorandtjänster. Det är självklart att vid ett sådant omvandlingsskede skapas en viss oro ute på institutionerna och fakulteterna. Man vet inte riktigt hur de olika systemen slår för den enskilde individien som står på kölistan för att få ett utbildningsbidrag. Men det är inte så -- vilket jag fick ett visst intryck av här -- att utbildningsbidraget skall upphöra att finnas från den 1 juli i år. De som har utbildningsbidrag i dagsläget får naturligtvis ha det utbildningsbidraget hela den period som bidraget gäller.
Fru talman! Argumenten blir inte starkare, Rune Rydén, för att man höjer rösten. Det gjorde Rune Rydén när han talade om skuggbudgeten. Det här är inte en finanspolitisk debatt. Men jag kan försäkra Rune Rydén att vår skuggbudget väl klarar finansieringen av de förslag till forskningssatsningar som vi har lagt fram. Socialdemokraterna är ett mycket ansvarsfullt parti vad gäller sådana frågor, för vi vet att när som helst kan vi åter vara i regeringsställning, och då gäller det att också klara av det man har föreslagit. Jag tror att de borgerliga har väldigt diffusa begrepp om vad löntagarfondsmedlen egentligen skall användas till. Rune Rydén talar om ''till vilket ändamål det vara må''. Vet han inte att riksdagen har slagit fast att löntagarfondsmedlen skall gå in i AP-fonden för att garantera framtida pensionsutbetalningar? Det är löntagarfondsmedlens ändamål, och det är inte fråga om någonting annat. Det är det ändamålet som ni nu attackerar, därför att ni inte kan hitta en normal finansiering av forskningsverksamhet. Sedan kombinerar ni det med att göra ett marknadsinriktat styrsystem med stiftelser, för att undandra verksamheten från demokratisk kontroll. Det är den här kombinationen, att både använda medel från helt fel håll och på andras bekostnad och sättet att sedan fördela dem, som gör att vi har reagerat mycket starkt. Till det kommer dessutom att det ni gör är ett direkt brott mot den överenskommelse som träffades i höstas mellan regeringen och Socialdemokraterna. Löntagarfonderna är tydligen ett så rött skynke för de borgerliga att man inte får nämna dem. Gör man det, blir det från borgerligt håll bara en massa ordsvall utan substans, tal som man inte vet vad det egentligen handlar om. Utan löntagarfonderna hade ni i dag stått totalt nakna i frågan om pengar till forskningen.
Fru talman! Jag höjde inte rösten, Lena Hjelm Wallén. Jag bara ställde frågan en gång till och hoppades att Lena Hjelm-Wallén hörde vad jag sade. Lena Hjelm-Wallén har inte i något avseende visat på att hon kan finansiera sina ökade satsningar inom högskoleområdet, och det tycker jag är beklagligt. Det hade varit önskvärt att man hade kunnat satsa ytterligare medel på det området. Jag erkänner gärna att detta inte är en finanspolitisk debatt, och vi behöver kanske inte gå in på alla budgettekniska funderingar, men att ge någon liten antydan om hur man disponerar sina medel hade varit klädsamt. Sedan talar Lena Hjelm-Wallén om löntagarfondsmedlen. Jag förstår att det är besvärande för Socialdemokraterna att medlen går till ett så viktigt ändamål som forskning. Det känns säkert mycket besvärligt att argumentera mot den typen av satsning, och då hänger man upp motståndet på de mera formella resonemangen. Om nu detta inte är en finanspolitisk debatt, skall vi kanske inte heller föra en debatt om löntagarfondsmedlen, för den frågan kommer igen i andra sammanhang, i finansutskottet, men jag tycker att Lena Hjelm-Wallén har alldeles fel när hon beskriver historien om löntagarfonderna. Jag antar att statsrådet återkommer till hur man disponerar dem och varför man gör det.

Fru talman! Jag kan informera Rune Rydén om att det finns exempel på avhandlingar eller uppsatser på betydligt lägre nivå än licentiatavhandling som är hemligstämplade. Rune Rydéns anförande var fyllt av ord som omges av en positiv atmosfär. Han pratade om internationalisering, förnyelse, kontinuitet, gränsöverskridning, metod och teoriutveckling och jag vet inte allt vad det var. Men jag tycker, Rune Rydén, att det också är vår uppgift i den forskningspolitiska debatten, inför det beslut som vi skall fatta nu, att kritiskt granska de förslag som finns i propositionen och i betänkandet. Att förhålla sig kritisk till bolagiseringen tycker jag är viktigt. Det är angeläget att peka på oönskade effekter som kan komma att uppstå av en sådan konstruktion och att man faktiskt kan så att säga bakvägen öka graden av sektorisering inom forskningen. Om Rune Rydén som moderat har gått ifrån den kritiska ståndpunkten i förhållande till en alltför sektoriserad forskningsvärld i Sverige, får jag konstatera att det är jag som är värdekonservativ i den här kammaren. Det har jag ingenting emot att vara i just det fallet.

Den aspekten går Rune Rydén helt förbi, inte ett ord i huvudanförandet om vikten av ökad koppling mellan forskning och undervisningsverksamhet, trots att utskottet tar upp det särskilt i samband med frågan om ''centers of excellence'' eller vad statsrådet kallar dem. Jag vill inte se en ''japanisering'' av den svenska forskningsverksamheten. Vi har en annan tradition i Sverige i fråga om den inbördes relationen mellan begreppen kunskap, kvalitet och kompetens. De begreppen är aldrig statiska. De är aldrig mål som slutgiltigt uppnås. Det är viktigt att ha det klart för sig, när vi pratar om den framtida satsningen, bl.a.
Fru talman! Låt mig inledningsvis bara få yrka bifall till utskottets hemställan i båda betänkandena, i alla deras delar. Sedan vill jag säga till Björn Samuelson: Välkommen i gänget av värdekonservativa! Då är vi ytterligare en. Det känns glädjande. Björn Samuelson tog upp en i och för sig viktig debatt, tycker jag. Det är riktigt att jag inte berörde frågorna om öppenhet och offentlighet så mycket i mitt huvudanförande. Jag tog upp det som jag tyckte var nytt i propositionen och i utskottets betänkande. Öppenhet och offentlighet är fina kännetecken för svensk högskola och svensk forskning som jag trodde att det fanns en stor samstämmighet i uppfattningen om och att det därför inte fanns anledning för mig att närmare utveckla mina synpunkter på det området. Sedan vill jag bara säga till Björn Samuelson att det är riktigt att man kan hitta exempel på t.o.m. tvåoch trebetygsuppsatser, för att använda de gamla uttrycken, som har hemligstämplats därför att det har varit lämpligt av affärsmässiga och andra skäl. Jag sitter själv i FOA:s styrelse och vet att vi har fått flera forskningsinsatser utförda på universiteten som av olika anledningar sedan måste hemligstämplas. Men till att därför göra dessa undantag till så att säga det stora problemet i den svenska forskningspolitiken och visa på att bolagen skulle kunna vara så problematiska, tycker jag att steget är långt. Ett av skälen till att bolagen har kommit till är ju att man tidigare hade bekymmer med att verksamhet flyttades över till de olika forskningscentra som finns i anslutning till universiteten, Ideon och allt vad de nu heter. Det skapade heller ingen bra situation och ledde också till en viss forskarflykt. Att ha ett bolag kvar inom universitetets eller högskolans ram, som man har på många andra ställen i världen, skulle kunna vara en av de vägar som man prövar i sammanhanget. Så jag tror att det här problemet inte är så stort som Björn Samuelson låter påskina. Men det är klart att skulle det visa sig vara så illa som Björn Samuelson säger, då kommer man att vidta åtgärder. Jag förutsätter naturligtvis att man noga följer utvecklingen på området. Det kommer i varje fall jag att göra.
Fru talman! Så fick jag då till slut ett erkännande om att det kan uppstå problem med den nya konstruktionen. Som jag tidigare sade är det vår plikt att i denna kammare ta upp de problem som vi kan se runt hörnet och tala om att vi inte kommer att acceptera en sådan utveckling. Det är lika viktigt som att lyfta fram andra förslag som finns i betänkandet. Det är viktigt att vi också utvecklar den politiska metoden. Rune Rydén står nu och talar om hur bra det kommer att bli med användningen av dessa löntagarfondsmedel. Det hade varit klokt om man när det gäller användningen av medlen sett till att få en djupare förankring i det svenska samhället. Medlen var inte från allra första början ämnade till en förstärkning av pensionssystemet. Det vet vi. Det hade också talats om att man skulle kunna använda dem till bl.a. regionalpolitiska insatser. Men nu är det som det är med detta. Jag menar att man från majoriteten borde ha sett till att få en bredare förankring och ett mer demokratiskt inslag i styrningen av stiftelserna. Man borde ha fördelat uppgifterna på forskningsstiftelserna på ett sådant sätt att det hade kunnat motiveras också utifrån regionalpolitiska aspekter, osv. Men det gör man inte. Man snävar i stället in. Det är därför, Rune Rydén, som jag tror att ni kommer att möta en ganska stor grad av oförståelse ute i landet för denna satsning.
Fru talman! Hur konstruerar man ett system som är hundraprocentigt säkert, Björn Samuelson? Jag tror inte att de farhågor som Björn Samuelson här har framfört kommer att inträffa. Lita på mitt ord: Vi kommer att följa utvecklingen. Skulle farhågorna besannas får man försöka att göra någonting åt det.

Fru talman! Det är ett viktigt beslut som riksdagen om några timmar står inför att fatta. Det är ett viktigt beslut för att lägga ny grund för Sveriges långsiktiga utveckling: kulturellt, ekonomiskt och industriellt. Det forskningsbeslut riksdagen står i begrepp att fatta är en del av en genomgripande förstärkning av hela det svenska samhällets förmåga att utveckla och utnytta kompetens. Kompetensbygget börjar nu genom en serie förslag från regeringen att fullständigas till sin struktur. Kompetensbygget utgår från fyra viktiga iakttagelser i vår omvärld som hela den svenska kompetenspolitiken måste bygga på. Låt mig, fru talman, inledningsvis stanna ett ögonblick kring detta. För det första ökar vårt behov av kompetens i arbetsliv och i privatliv. Det finns praktiskt taget inte något yrke eller någon sysselsättning som i dag kan skötas med samma kompetens som i går. Det är praktiskt taget inte något av det vi kommer att möta i morgon som kommer att kunna skötas med den kompetens som vi har i dag. För det andra förändras samtidigt kompetensens karaktär snabbt. Kunskaper byts. Nya kommer till, och gamla förbleknar i betydelse. För det tredje ökar komplexiteten i det kunskapsbehov som vi nu möter. Enklast illustreras detta av att de stora vetenskapliga upptäckterna numera nästan undantagslöst görs i de kvalificerade mötena mellan människor med olika bakgrund. För det fjärde ökar det internationella utbytet snabbt inom såväl vetenskap och utbildning som ekonomi och samhällsliv i övrigt. Det svenska samhället är i växande grad en del av ett internationellt samfund. Den forskningspolitik riksdagen nu diskuterar skall mot denna bakgrund ses tillsammans med samtliga övriga förändringar inom skola och högre utbildning som regeringen för närvarande arbetar med. Inte minst skall den naturligtvis ses i samband med den frigörelse och den förstärkning av den akademiska grundutbildningen som riksdagen för bara några dagar sedan fattade viktiga beslut om. Men den skall också ses tillsammans med de förändringar av grundskolan och gymnasieskolan som regeringen presenterade riktlinjerna för i går, och den skall inte minst ses tillsammans med de ökade möjligheter föräldrar och elever numera har fått -- dess värre i strid med oppositionen här i riksdagen -- att välja skola efter inriktning och eget intresse. Sammantagna gör dessa förändringar det svenska utbildnings och forskningssystemet bättre skickat att möta den stora variation av allt större utmaningar som det svenska samhället måste klara av att möta om vi skall kunna sörja för svenska folkets goda framtid. Samtliga de förändringar som jag här som hastigast har skisserat utgår ifrån vetskapen om humankapitalets -- jag beklagar uttrycket -- växande betydelse för varje samhälles framtid. Den s.k. Lindbeckkommissionen underströk detta. Man skisserade för sin del fyra viktiga betydelser som humankapitalet har för den ekonomiska utvecklingen. Kommissionen skrev: Denna produktionsfaktor, som tillsammans med kapital och arbete används i produktionen av varor och tjänster, är en källa till innovation, dvs. en avgörande orsak till ekonomisk tillväxt. Ett land med stor tillgång till humankapital har större förmåga att ta till sig teknologi som utvecklats i andra länder. Det har en extern effekt. En individs produktivitet blir högre om de som man samarbetar med har ett stort humankapital. Fru talman! Låt mig för min egen del till detta gärna lägga två ytterligare skäl för att understryka betydelsen av investeringar på detta område. Ett gott humankapital är ytterst grunden för ett demokratiskt, öppet och vitalt samhälle. Det utgör dessutom alltsom oftast själva förutsättningen för att samhällets medborgare skall kunna leva ett gott liv och själva skapa sitt goda samhälle. Lindbeckkommissionen är inte nådig i sin kritik av vad det svenska samhället historiskt sett har förmått att prestera på detta område. Kommissionen understryker, att här ligger, sannolikt till följd av histioriska försyndelser, en av de avgörande flaskhalsarna som till att Sverige skall kunna utnyttja de möjligheter som i övrigt kommer att randas när den ekonomiska krisen är genomstånden. Lindbeckkommisionen har mycket på fötterna när den kritiserar det som tidigare varit. Får jag belysa detta med en liten kort serie referat från skiftet mellan 80-tal och 90-tal vilka nästan övertydligt illustrerar detta när det gäller den akademiska utbildningen. Vid den tiden hade kraven på utbyggnad av den akademiska utbildningen, inte minst som bas för forskningen, börjat växa sig starka bland insiktsfulla bedömare. I budgetpropositionen 1989 svarade den dåvarande regeringen på dessa propåer få följande sätt: Tillgängliga bedömningar visar betydande rekryteringsbehov i en rad yrken medan antalet ungdomar i högskoleålder minskar förhållandevis kraftigt. Jag -- dvs. dåvarande utbildningsministern -- drar av detta slutsatsen att några mer betydande förändringar av högskolans dimensionering på allmänna linjer inte bör göras nu. Ett år senare var det dags igen. Utbildningsministern skrev då på följande sätt. Regeringen måste i detta sammanhang som i andra, väga högskoleutbildningens behov av resurser mot andra angelägna samhällsbehov. Det finns också för närvarande ett allmänt behov av återhållsamhet när det gäller beslut som binder resurser för framtiden. Några månader senare sade ledamoten av denna kammare Bengt Silfverstrand på följande sätt om behoven: När och i vilken utsträckning en utökning kan få ske får emellertid bli föremål för en närmare prövning och vägas mot andra angelägna samhällsbehov. Vi är överens om att ställningstaganden till en ökad dimensionering måste göras inom de närmaste åren. Fru talman! Detta är saktfärdighetens politik. Det är den saktfärdighetens politik som har gett upphov till de flaskhalsar på kompetensområdet som det svenska samhället lider av i dag. Det finns starka skäl att lägga om politiken bort från denna saktfärdighet. Detta är regeringen just nu i färd med att göra. Fru talman! Detta var något om den bakomliggande utgångspunkten för en del av de förslag som riksdagen diskuterar i dag. Jag är den första att beklaga att Socialdemokraterna inte förefaller att orka med förändringen av hela det svenska kompetenssystemet från skolan upp till forskningen. Låt mig säga ett par ord om formen för förändring. De reformer som nu genomförs på skolans, den högre utbildningens och forskningens områden utförs, genomförs och planeras på ett sätt som är ovanligt. De genomförs nämligen så att de människor som skall genomföra förändringarna i verkligheten, dvs. skolans lärare och universitetens forskare, är primärparterna i regeringens underhandlingar och diskussioner. De reformer vi har lagt fram förslag om under det senaste året har samtliga preparerats i ett växelspel mellan regeringen och de som är närmast berörda. I förberedelserna till den forskningsproposition som riksdagen i dag diskuterar gick vi t.o.m. så långt att vi mitt under förberedelserna av propositionen skickade vissa grundläggande tankar på remiss till dem som berördes. Det har varit en besvärlig process i den meningen att många inblandade naturligtvis levererar många synpunkter. Men det har varit en oskattbar process i den meningen att vi vet att de som närmast berörs nu är beredda att genomföra den. Det leder möjligen, Lena Hjelm-Wallén, till att en och annan traditionell kommittéform får vika för hänsynen till dem som är närmast inblandade. Jag är för min del beredd att beklaga att en del av kommittéformen därmed får stryka på foten. Men jag är beredd att bära priset för allt det som vanns genom andras inblandning. Herr talman! Det är dessutom så att förändringarna genomförs fort. Jag har noterat att den socialdemokratiska oppositionen är särskilt bekymrad över att det är hastighet i förändringsarbetet. Denna synpunkt förstår jag emellertid inte alls. Alla som någon gång har varit inblandade i en förändring av komplexa och stora system vet att det bara finns ett sätt att förändra, nämligen att göra det fort. Annars fastnar förändringarna i felaktiga och omotiverade kompromisser där kraften och målmedvetenheten i förändringen går om intet. Regeringen är inte beredd att riskera detta av det enkla skälet att förändringen är så betydelsefull i sak. Herr talman! Därtill kan läggas att vi har bråttom av det skälet att världen runt omkring oss inte väntar på saktfärdighet. Herr talman! Av alla de delar i det kompetenssystem som jag nu diskuterar som fungerar bäst, är forskningen lätt att utpeka. Forskningen har av tradition liberala ådror som varit resistenta mot förment rationalitet och centralismens självbedrägliga doktriner. Sammanlagt satsar regeringen nu på en större utbyggnad av forskningen än vad som har genomförts vid något annat tillfälle sedan idéerna och konstruktionen med en sammanhållen forskningspolitik infördes. Vi gör det med stolthet därför att vi tror att det är nödvändigt för det framtida kompentensbyggets skull. Det ger en viktig signal i ett läge där annat i vår ekonomi tenderar att vara mörkt och förblekna det perspektiv som ligger bortom den ekonomiska krisen. Herr talman! Dessutom gör vi det med alldeles riktiga pengar. Jag är stolt över att kunna säga det från denna talarstol. Lena Hjelm-Wallén försökte tidigare beskriva att Socialdemokraterna minsann satsade vanliga budgetmedel på ett sätt som skulle vara bättre än de förslag regeringen har lagt fram. I meningsutbytet med Rune Rydén framgick det väl med all önskvärd tydlighet att dessa pengar emellertid inte var alldeles riktiga. Fru Hjelm-Wallén sade att det minsann hade gjorts omprioriteringar i det socialdemokratiska budgetförslaget som täckte detta. Får jag i all ödmjukhet påpeka att den viktigaste omprioriteringen i det förslaget innebär en prioritering från denna generation till kommande. Prioriteringen är att någon annan skall betala notan. Finansutskottet har i sina bedömningar kommit fram till att Socialdemokraterna kommer att ligga på ett budgetunderskott som ligger 20--30 miljarder kronor över det redan rekordhöga budgetunderskott som detta samhälle dras med. Genom att finansiera mera med ökade underskott är det någon som kommer efter oss som skall bära notan för detta snarare än den här generationen. Detta, herr talman, är inte regeringens politik. Varje generation betalar för sig. Låt mig mot denna bakgrund till slut kommentera tre särskilda områden inom forskningspolitiken som har varit föremål för speciell debatt. Låt mig börja med ett par ord om investeringar. När jag tillträdde som utbildningsminister var en av de saker som förvånade mig allra mest hur staten under den tidigare regeringen så sorgfälligt misskött sina investeringar. Mest misskött av allt var den högre utbildningens lokaler och utrustning. Det är för mig alldeles obegripligt, herr talman, hur en regering någonsin kan förvalta realkapital så uselt. Under de år som den här regeringen har verkat har vi medvetet satsat på att bokstavligen reparera den tidigare regeringens förbrytelser. I den forskningsproposition som riksdagen i dag diskuterar fortsätter vi att satsa på betydande infrastrukturella insatser i nästan varje del av högskolesystemet. Herr talman! Det kommer att ta sin tid innan detta får full effekt. Byggen tar tid, och att reparera tidigare försummelser i infrastruktur tar mycket lång tid. Men det kommer att ske. Det sker målmedvetet på områden där Sverige har särskilda konkurrensfördelar i vetenskapligt hänseende gentemot omvärlden. Det andra området som jag skulle vilja säga ett par ord om är doktorandutbildningen och de ambitioner regeringen ger till känna på detta område. Fru Hjelm-Wallén sade att redan den förra regeringen slog fast ambitionen att fördubbla antalet doktorsexamina i den förra forskningspropositionen. Det är korrekt. Det var bara det att man glömde att skriva dit årtalet när detta skulle vara gjort. Att säga ''fördubbla'' kostar ingenting. Det är den typ av politiska markeringar som vi litet till mans gör för ofta och som är för litet förpliktande. Denna regeringen satte ett årtal. Därmed satte vi en kraft bakom ambitionerna som den förra regeringen saknade. I enlighet med vad riksdagen tidigare fattat beslut om, föreslås i dag en omvandling av de resterande utbildningsbidragen till doktorandtjänster. Vi satsar sammanlagt 163 miljoner kronor dels på omvandling, dels på utbyggnad. Låt mig understryka att det sker inom ramen för ett helt program för att rekrytera flera forskare. Det innehåller dessutom flera doktorander vid industriforskningsinstituten. Det innehåller förslag om särskilda forskarskolor. Inte minst innehåller det förslag om forskarutbildning som en del av de löntagarfondsinsatser som jag om ett ögonblick skall återkomma till. Det innehåller också förslag om bättre karriärmöjligheter efter examen. Det är min förhoppning att riksdagen i sin tidigare beställning till regeringen har gjort en korrekt bedömning om att den här politiken är förenlig med de höga ambitioner som vi har om antalet doktorsexamina. Jag avser att efter riksdagens beslut noga följa vad som kommer att inträffa. Jag kommer inte att vika från målet att fördubbla antalet doktorsexamina till år 2000. Herr talman! Jag vill slutligen ta upp de kommande forskningsinsatserna i den del de finansieras med löntagarfondsmedel. Min bedömning är att det nuvarande svenska forskningsfinansieringssystemet i betydande delar fungerar väl. I förhållandet mellan fakultetsanslag, som universitet och högskolor bestämmer över själva, och projektanslag till forskningsråd, som forskarna får konkurrera om, ligger en konstruktiv, meningsfull och positiv konflikt. Kombinationen av dessa båda resursslag har visat sig vara gagnelig. Regeringens bedömning är att det vi saknar i systemet i dag är möjligheter att målmedvetet och koncentrerat komplettera denna resursstruktur, med möjlighet att lyfta det allra bästa som Sverige har eller skulle kunna få till internationellt genombrott på bred front. Det är viktigt för Sverige som sådant, men också för Sveriges position som en intressant partner i det internationella forskningssamarbetet. När regeringen nu har bestämt sig för att utnyttja löntagarfonderna för detta ändamål, verkar Socialdemokraterna ha sagt sig att nu skall den sista striden om fondsocialismen stå. Låt mig ta upp denna kastade handske. Jag vill börja med att till fru Hjelm-Wallén för säkerhets skull säga några ord om hur ATP-systemet faktiskt är uppbyggt. Då och då får jag nämligen ett intryck av att inte ens Socialdemokraterna vet hur ATP-systemet fungerar. Det bekymrar mig. I en broschyr som kom ut för några år sedan beskrevs detta mycket enkelt. På en sida stod det: Så här tror de flesta att ATP-systemet fungerar. De som jobbar betalar in pengar till en fond som växer och växer. Sedan, när du blir pensionär, får du tillbaka dina pengar med ränta. Det låter som att Socialdemokraterna tror att ATP-systemet fungerar så. På motsatt sida i broschyren stod det: Men så här är det i verkligheten. Du som jobbar betalar in pengar till dem som är pensionärer nu. Sedan, när du blir pensionär, skall din pension betalas av dem som jobbar då. AP-fonderna är bara en buffert, för att jämna ut tillfälliga över eller underskott mellan olika år. AP-fonderna tryggar således inga pensioner på sikt. Så här är det. Ty följande, inga löntagarfonder i världen tryggar några pensioner för framtiden. Endast ekonomisk tillväxt tryggar pensioner. Socialdemokraterna vill bibehålla löntagarfonderna och öka budgetunderskottet för att satsa på forskning och gör därmed ett fenomenalt dubbelfel i den ekonomiska politiken. Genom dessa båda ting knäcker man tillväxtförmågan. Eller har Lena Hjelm-Wallén träffat en enda företagare som tror att ekonomisk tillväxt främjas genom ökat budgetunderskott och ett bibehållande av löntagarfonderna? Denna debatt har alltså inget med pensionerna att göra. I stället har den med de gamla löntagarfonderna att göra. För Lena Hjelm-Walléns uppbyggelse vore säkert en återgång till Rudolf Meidners ursprungliga idéer värdefull, för kunskaps vinnande och historiskt perspektiv. För Rudolf Meidner fanns inga pensioner. För Rudolf Meidner fanns fackets makt över företagen. Det var detta 100 000 människor demonstrerade mot för litet drygt tio år sedan utanför denna kammare. Det var, för att använda Lena Hjelm-Walléns eget uttryck om regeringens forskningsförslag i dag, en provokation och en medvetet sökt konfrontation med en betydande del av svenska folket. Det är alltså sista striden om fonderna vi nu utkämpar. Regeringen har valt att använda fonderna till någonting som kan ge bestående växtkraft i det svenska samhället. Kunde vi inte lämna tillbaka pengarna till dem som orättmätigt bestals på dem vid 1980-talets början, är det näst bästa att satsa dem på hela vårt lands framtid. Med dagens pengar betalar vi morgondagens välfärd. Det är ungefär så mycket tvärtemot den socialdemokratiska budgetpolitiken man kan komma. Herr talman! Det är viktigt att konstatera att Socialdemokraterna säger sig inte vilja fullföja en politik av detta slag. Det är en signal om framtiden. Visserligen är det ett tomt hot -- det tar nog sin tid innan regeringen kommer att ge en möjlighet för Socialdemokraterna att ens försöka förverkliga det. Inte ens om man skulle få chansen att sitta vid köttgrytorna kommer möjligheten att finnas. Men som signal är det viktigt nog. Herr talman! Jag kan inte komma ifrån intrycket av att den socialdemokratiska oppositionen i dagens forskningsdebatt förefaller vara ett slags grånad socialistisk jultomte. Jultomten har ju det bekymret att han inte finns i verkligheten. Socialismen har, för dem som tror på den, det bekymret att den tillhör en svunnen tid.

Herr talman! När man nu kanske inte är så stolt över det sätt man finansierar forskningen på, gäller det att gå till attack. Där är Per Unckel väldigt effektiv. Han försöker nu skapa en fondsocialistisk debatt, när det handlar om hur vi skall finansiera forskningen. Vi tycker att det är väsentligt med forskning och en långsiktigt god finansiering av den. Vi menar att det är en otjänst för hela forskarsamhället om man inte prioriterar forskningen över den statliga budgeten. Det har inte regeringen gjort. I stället tar regeringen av pensionärernas pengar för att skyla sitt eget budgetmisslyckande. Per Unckel hävdar att vi på något sätt skulle låna av framtiden. Men vad Per Unckel gör är att direkt ta, förskingra pensionärernas pengar -- de pengar som faktiskt skall användas för att garantera pensionerna. Löntagarfonderna är en del i AP fonderna, Per Unckel. Det går inte att komma ifrån. Jag tycker att Per Unckel borde tala med mycket mindre bokstäver när det gäller budgetunderskott. Han tillhör en regering som har rekord i det. Vi tar mycket större ansvar i vår skuggbudget än den regering Per Unckel sitter i. Vi följer inte med i dessa turer, där kodorden tycks vara investering i humankapital, börsberoende forskning, bolagsbildning osv. Vi har faktiskt egna åsikter om vilka åtgärder som bäst gynnar utbildning och forskning. När Per Unckel inte kan förklara hur finansieringen av forskarstudierna skall klaras, attackerar han i stället. Vi vill, liksom ni, fördubbla antalet examinerade doktorer. Vi är överens om det. Men det behövs mera pengar. Ni har lagt till 163 miljonr. Det räcker inte. Denna siffra bör minst dubblas för att man skall uppnå det mål som vi är överens om. Jag är mycket ledsen över att vi har en utbildningsminister som inte förstår skillnaden mellan hafsverk och snabbt genomförda men ordentligt analyserade förändringar.
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén antyder att jag inte var stolt över förslaget att använda löntagarfonderna till forskning. Om jag får tala om en hemlighet för Lena Hjelm-Wallén: Detta är den lyckligaste dagen i mitt politiska liv. Jag får använda löntagarfondernas avveckling till det som jag anser vara viktigast av allt. Jag är så stolt att jag inte kan vara stoltare över ett användningsområde för någonting som var så skändligen illa genomtänkt och så skadligt för det svenska samhället som löntagarfonderna. Stolthet finns det just nu ingen brist på i denna debatt för min del, Lena Hjelm Lena Hjelm-Wallén säger att vi inte har prioriterat forskningen över budgeten. Då måste vi klarlägga vilken budget vi talar om. I den riktiga budgeten, som den här generationen betalar, har vi lagt på ett antal miljoner -- 600 miljoner för att vara alldeles exakt -- utöver det vi satsar med löntagarfondsmedel. Socialdemokraterna lägger däremot på 3 miljarder -- som det så vackert brukar heta i propagandan -- av kommande generationers budget i förhoppningen om att de skall tycka att det är en bra idé att betala detta. Det är en dålig politik, Lena Hjelm-Wallén. Denna generation skall betala för de insatser som den får. Lena Hjelm-Wallén säger också att jag borde vara försiktig, eftersom budgetunderskottet har ökat under den här regeringen. Det är just det jag är. Det är därför jag är så bekymrad över att Socialdemokraterna i dag och under den kommande veckans alla ekonomisk-politisk relaterade beslut kommer att välja att lasta bördorna på någon som kanske inte ens lever i dag. Det är dålig politik. Det undergräver tillväxtförmågan, och det är i grund och botten helt omoraliskt. Det finns ingen i den generationen som i dag kan räcka upp handen och säga att de inte tycker att detta är rättfärdigt. Vidare säger Lena Hjelm-Wallén att regeringen gör forskningen beroende av utveckling på börsen. Det kan man naturligtvis säga i någon mening i och med att de tillgångar som fonderna disponerar naturligtvis bör placeras på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga avkastning. Problemet för Lena Hjelm-Wallén är att hon gör forskningsfinansieringen beroende av att en kommande generation är beredd att betala notan, varom vi inte vet någonting. Genom sin ekonomiska politik vill hon medvetet sänka tillväxtförmågan och därmed betalningsförmågan i hela det svenska samhället. I valet mellan dessa båda inriktningar litar jag till konstruktiv ekonomisk politik och börsnoterade aktier. När det gäller doktorandtjänsterna vill jag bara för Lena Hjelm-Walléns upplysning upprepa vad jag sade i mitt huvudanförande. Jag sade nämligen att fru Hjelm-Wallén i sin kalkyl glömmer de löntagarfonder som hon själv vill avveckla. I regeringens politik för att främja doktorander ingår ett huvudansvar för löntagarfonderna. Jag förstår att Lena Hjelm-Wallén -- och i det här avseendet har jag respekt för henne -- måste anslå mera pengar för doktorandtjänster den vanliga vägen, eftersom hon samtidigt kräver att doktorandtjänster inte skall finansieras via löntagarfonderna. Om man räknar på det här tror jag att det ånyo kommer att visa sig att regeringens linje kommer att ge flera doktorandtjänster, som dessutom betalas av denna generation.
Herr talman! Jaha, nu är Per Unckel så stolt, så stolt. Men han uppträder då verkligen som en stolt tupp i lånta fjädrar. Löntagarfondspengarna tillhör -- enligt en lag som är stiftad av riksdagen -- AP-fondsystemet och garanterar därmed pensionerna. Det är pensionspengar han tar för sin finansiering. Det är detta som han är så stolt över. Så vill inte vi göra. Forskningen är för viktig för det. Jag tror att det är ett mycket tvivelaktigt nöje för forskarvärlden att få den här kontroversiella finansieringen och dessutom det börsberoende som den innebär. Några ord om doktorandtjänsterna. Under det budgetår som börjar redan om en månad har vi bara de pengar som faktiskt kommer att anslås av riksdagen i dag över budgeten. Det är bara de pengarna som finns att tillgå, bl.a. för doktorandtjänster. Löntagarfondsmedlen skall in i stiftelser, och det här kommer det att ta lång tid att bygga upp. Per Unckel kanske vill tala om för mig och omvärlden -- framför allt de nya intresserade forskarstuderandena -- hur många ytterligare doktorandtjänster som kommer att inrättas med löntagarfondsmedel under 1993/94.
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén har faktiskt rätt i att jag är stolt över lånta fjädrar. Men jag har lånat fjädrarna av landets företagare och löntagare som under tio år betalade löntagarfonderna. Jag är medveten om att det är med dessa lånta fjädrar jag i dag kan vara stolt. Det här har, fru Hjelm-Wallén, ingenting med pensioner att göra. Jag skall inte trötta kammaren med att läsa upp den här broschyrtexten en gång till. Jag tror att fru Hjelm-Wallén innerst inne vet, likaväl som Rudolf Meidner och alla socialdemokrater som slogs för det här på 80-talet, att det inte är pensionerna som socialdemokraterna vill skydda genom löntagarfonderna. Det är i stället en gammal kvarleva av gammalt socialistiskt tänkande. Herr talman! Det är ändå ett tidens tecken att de som en gång stod på barrikaderna och frimodigt slogs för socialismen nu är så till den milda grad skamsna över arvet att de måste gömma sig bakom pensionärerna. Rudolf Meidner var i den meningen modigare än Lena Hjelm-Wallén. Rudolf Meidner sade som det var, och det tycker jag att man skall hålla honom räkning för. Jag tycker att ni socialdemokrater som nu får se löntagarfonderna skingras för goda syften -- det är vad en riksdagsmajoritet i dag kommer att rösta för -- åtminstone bör säga att det är socialismen som vi nu röstar ner. Jag kan faktiskt inte säga hur många doktorandtjänster det kommer att bli från fakulteterna eller från löntagarfonderna. Löntagarfonderna skall utredas av en organisationskommitté, som jag avser att tillsätta inom några dagar efter det att riksdagen väl har fattat sitt beslut. Fakulteterna fattar själva beslut om hur många tjänster de vill tillsätta. Det är ingenting som regeringen bestämmer. Regeringen anger ett minimital eller en minimiandel av fakultetsanslagen som avgör hur mycket man under alla omständigheter måste ställa upp med. Ytterst är det emellertid varje universitets eget ansvar att bestämma sig för hur stor andel av forskarpengarna man vill använda för att anställa denna mycket speciella typ av forskare. Herr talman! Som jag sade i mitt anförande avser jag när beslutet väl är fattat att noga studera huruvida den riksdagsbeställning som regeringen nu effektuerar står i överensstämmelse eller inte med det samtidiga och såvitt jag förstår nu också av socialdemokraterna instämda kravet att en fördubbling av antalet doktorsexamina skall ske till år 2000. Skulle det visa sig att målen inte är förenliga med varandra kommer jag inte att avstå från att återkomma till riksdagen med förslag i en riktning som gör att målet kan fullföljas.
Herr talman! Det är ganska roande att få sitta på parkett och höra grälet om fondsocialismen. Per Unckel skäller på Lena Hjelm-Wallén och säger att det här är dagen då man skall sätta punkt för fondsocialismens era. Samtidigt för han själv över dessa pengar till gamla typer av organisationer och till nya fonder med snävare styrning och slutnare rum. Vem som står för fondsocialismen, vem som står för särintressen och vem som gynnar vem är egentligen delikatessfrågor. Vad som däremot oroade mig var vad Per Unckel sade när han attackerade de fackliga organisationerna. Jag tror, Per Unckel, att det är mycket farligt att attackera dem i det här läget, särskilt när det gäller forskningspolitik. Jag tror att vi måste ha med oss de fackliga organisationerna om vi skall kunna utveckla näringslivet, om vi skall kunna ha en produktutveckling osv. Det är precis detta man pratar om när man använder begrepp som humankapital, även om jag inte gillar det begreppet. Det handlar om att skapa en delaktighet. I sitt anförande sade Per Unckel att kompetenskraven ökar såväl i arbetet som i privatlivet. Per Unckel sade vidare att förändringstakten är hög, att komplexiteten ökar och att internationaliseringen också brer ut sig. Då är det viktigt att även diskutera i termer av återföring i samband med de beslut som vi nu kommer att fatta. Det handlar om återföringen ut i samhället. Det finns i dag organisationer och företag som av tradition kanske inte har så stort inslag av akademisk kompetens inom sig, men de måste på något sätt skaffa detta framöver. Det handlar också om ansvarighetsfrågan, som jag tycker att ststrådet går förbi. Det handlar om ansvaret ekonomiskt, kvalitativt och rent sociologiskt. Om vi skall kunna skapa det goda livet, goda livsbetingelser, -- som Per Unckel också var inne på -- förutsätter det en ökad omslutning av ekonomi. Det förutsätter också att vi ger människor möjligheten att kunna utveckla nya livskvaliteter. Jag tror att det är viktigt att diskutera detta i en situation där vi vet att det kommer att bli en bestående arbetslöshet även om konjunkturen svänger. Jag tror det är viktigt att diskutera i termer om återföring, ökad delaktighet, det delade goda i tider när vi ser att fattigdomen ökar, konflikter står oss nära inpå dörren och vi ser att vi inte kommer att kunna smita undan de stora miljöproblem som vi måste lösa framöver, t.ex. att vatten kommer att bli en hårdvaluta. Det är viktigt, herr talman, att kunna lyfta in dessa aspekter också i den forskningspolitiska debatten. Man kan inte gå förbi dem, och man kan inte förhåna människor som sluter sig samman i organisationer för att ta till vara sina intressen. Gör man det kan man heller inte fatta ett forskningspolitiskt beslut eller bygga en enda organisationsstruktur, ens inom forskningsvärlden. Det går inte.
Herr talman! Jag beklagar om jag -- vilket jag faktiskt inte tror att jag gjorde -- diskuterade de fackliga organisationerna i någon annan mening än deras delaktighet i uppbyggnaden av löntagarfondstrukturen. Det var ju -- i ärlighetens namn och för historieskrivningens skull -- den konstruktion den dåvarande regeringen valde, att ge de fackliga organisationerna centralt ett avgörande inflytande över den socialiseringsprocess som fonderna var tänkta att främja. Jag är, som jag sade tidigare, glad och stolt att kunna medverka till att den processen nu slutgiltigt bryts. Däremot är jag övertygad om att de fackliga organisationerna, liksom många andra, har möjlighet att bidra till det Björn Samuelson är ute efter, nämligen det goda livet och den goda kompetensspridningen i en vidare bemärkelse. Där tror jag att många måste mobiliseras. Jag tror att vi i Sverige -- om vi sträcker perspektiven bortom dagens riksdagsdebatt -- har många stora utmaningar framför oss i det som brukar kallas för den kontinuerliga kompetensutvecklingen. Där tror jag att många måste bidra. Där är i dag bara frågorna ställda, men svaren är alldeles för rudimentärt utredda. Skall jag ange för min egen del vad min nästa punkt i agendan avser är det att gå in i just denna debatt. Men får jag också, herr talman, understryka vad som för min del är av avgörande betydelse i allt kompetensutvecklingsarbete, nämligen att se till den enskilda individens egna, personliga utvecklingsmöjligheter. Det personliga i kompetensutvecklingen är både det som lyfter hela vårt samhälle och det som för den enskilde skapar det goda livet. Får jag hänvisa till ett par rader som författaren Lars Gustafsson skrev för rätt många år sedan om sin syn på enskilda människors förmåga. Har skrev så här: Det finns ingen människa så avig, så träaktig, så misslyckad, så skev att inte världen skulle kunna frambringa det ögonblick, den enda sekund, som den människan ensam behärskar. Jag gör gärna detta till ett slags credo för min syn på kompetenspolitik. Det gäller att avstå från att se människor som problematiska, människor med svårigheter, som vi så ofta gör i kompetensdebatten. Jag vill i stället se till varje människa som en människa med unika möjligheter.
Herr talman! I sitt senaste inlägg tycker jag att Per Unckel delvis vänder på klacken, men låt oss sluta att diskutera det. Han säger att det är viktigt med de fackliga organisationerna. Men varför i hela fridens namn kunde då Per Unckel inte gå dem till mötes genom att låta dem ingå i styrelserna för t.ex. dessa forskningsstiftelser? Då kunde man ha tagit dem till vara och fått en återkoppling. Det var stopp när vi föreslog detta från Vänsterpartiets sida. Det fanns inte utrymme för diskussion. Jag tycker debatten mellan Lena Hjelm-Wallén och Per Unckel visar att det hade varit möjligt att nå en uppgörelse i utskottet med en bredare politisk bas än den som nu blir med borgarna och Ny demokrati. Vi är inte betjänta av konfrontationspolitik inom dessa områden. Beträffande löntagarfonderna var det meningen att de skulle återinvesteras i företagen. Ursprungsidéen var att de skulle ha regionalpolitisk betydelse, därför att företagen inte själva förmådde att göra detta. Man kan ju säga att Per Unckel går Meidner till mötes fast han gör en kringelikroksväng. Jag vill vidhålla, herr talman, att vi står inför stora förändringar, socialt, ekonomiskt och miljömässigt i det svenska samhället. Det innebär uppoffringar för en del framöver. Skall vi kunna gå i land med detta och lösa de stora problem som vi står inför, behövs en bred uppslutning. Man måste i så fall se till att man får största och bredaste majoritet inom politikens alla delområden och största och tydligaste ansvarsutpekande, när vi kommer att tvingas att fatta ganska jobbiga beslut framöver.
Herr talman! Kort bara: Jag tror inte Rudolf Meidner skulle bli glad och stolt över att bli ställd jämte mig, såsom arvtagare till hans fondidéer. Jag är inte alldeles säker på att jag i detta hänseende känner mig glad att bli ställd jämte Rudolf Det kanske är bäst att erkänna att det inte är en tillfällighet att han är socialdemokrat och jag moderat. En kort kommentar till Björn Samuelsons undran om de fackliga organisationerna och stiftelsestyrelserna. Jag skall gärna säga varför jag känner tvekan inför Björn Samuelsons tanke. Jag tror att all erfarenhet runt om i världen från forskningsstödjande organisationer pekar entydigt i en riktning, nämligen att i sådana organisationer skall det inte sitta representanter för någon. Jag ser framför mig fondstiftelser där kloka män och kvinnor, som inte representerar någonting annat än sin egen kunskap och sin egen erfarenhet, tar på sig den grannlaga uppgiften. Jag har ingenting emot att i den prövning som ligger framför oss väga alla typer av människor mot det uppdrag som fondstiftelserna skall utföra, men utan att säga mig att de representerar någonting över huvud taget, bortsett från det de själva står för i form av kunskap och erfarenhet. Det är bakgrunden till mitt ställningstagande.

Herr talman! Rune Rydén sade att forskningssatsningarna hade sjunkit under 1980 talet och så frågade han vad den dåvarande regeringen gjorde. Låt mig citera från s. 16 i propositionen: ''Från mitten av 1980-talet fram till 1989 sjönk det svenska näringslivets forskningsinsatser. Trots att de statliga insatserna ökade under samma period sjönk därmed den samlade forskningsandelen av BNP från ca 3 till ca 2,7 procent. Antingen har Rune Rydén inte läst propositionen, eller också har han glömt vilka som regerade under andra hälften av 1980-talet. Skulle det sistnämnda vara fallet, rekommenderar jag att han tittar efter i statskalendern eller något annat lämpligt dokument. Låt mig sedan med anledning av Per Unckels något halsbrytande resonemang om budgetunderskottet stillsamt påminna om att den borgerliga riksdagsmajoriteten i fredags drev igenom ett beslut som innebär att detta budgetunderskott ökar med ytterligare 8--10 miljarder kronor med förslaget om s.k. individuellt pensionssparande. Beträffande de lånta fjädrarna så innehåller också Per Unckels fjäderskrud en och annan norpad fjäder, nämligen från de fem pensionsfonder som nu upplöses. De fem pensionsfonderna är i rättslig mening inte något annat än pensionsfonder. De har precis samma status och omfattas i stort sett av samma placeringsregler som fjärde och femte AP Något mindre demagogiskt kan man kanske kosta på sig att vara i den här frågan när man har sakligt så dåligt på fötterna. Mångfald för kvalitet, forskning i frontlinjen, frihet för kvalitet, decentralisering, avreglering och avveckling är några av de retoriska bländverk som omgärdar regeringens propositioner inom utbildning och forskning. Att innehållet inte alltid motsvarar omslagsbilder och försättsblad finns det numera åtskilliga belägg för. Regeringen inledde sina decentraliserings och avvecklingssträvanden genom att avveckla två myndigheter, nämligen Universitets och högskoleämbetet, UHÄ, och Utrustningsnämnden för universitet och högskolor, UUH. Samtidigt tillskapades två nya, nämligen ett sekretariat för utvärdering samt en servicemyndighet. Den nuvarande besvärsnämndens uppgifter utvidgades samtidigt. Regeringens nollsummespel på myndighetsområdet kan sammanfattas så här: Två gick och två kom, och en fick mer att göra. Än allvarligare är kanske ändå att de s.k. myndighetsreformerna inneburit en centralisering av viktiga uppgifter till Utbildningsdepartementet. I sin iver att göra rent hus med allt som kunde förknippas med den tidigare utbildnings och forskningspolitiken försökte regeringen också avveckla Forskningsrådsnämnden, FRN. Efter massiv kritik såväl från forskarvärlden som miljöungdoms och kvinnoorganisationer m.fl. Nu gör regeringen ett nytt försök. Den här gången skall FRN vingklippas och nu har man hela den borgerliga utskottsmajoriteten inkl. Ny demokrati med på noterna. Beslutet att beskära FRN:s resurser visar hur motsägelsefull och illa underbyggd forskningspolitiken är. I ena stunden talar regeringen om mångfald för kvalitet. I propositionen skriver man bl.a.: ''För att kunna vara konkurrenskraftig på 2000-talet krävs inom samtliga grenar av forskningen alltmer specialistkompetens, kontinuitet, resurssamling och ett gränsöverskridande tänkande.'' Mångfald och gränsöverskridande var orden. Vad är det som präglar Forskningsrådsnämndens uppskattade verksamhet? Det är just mångfald och forskning i gränslandet. Låt mig ta några exempel. Dagens svenskar lever längre än tidigare generation, men de är oftare sjuka. Varför söker så många vård för diffusa psykosomatiska besvär? Med utgångspunkt från denna ''hälsans gråzon'' har FRN initierat en serie minikonferenser kring temat Existentiella frågor och hälsa. Den största globala miljöbelastningen kommer från det fåtal människor som lever i de rika länderna. Vår livsstil, och hur den förhåller sig till en långsiktigt bärkraftig utveckling, blir därför en central fråga. Forskningen om livsstilar och miljö trevar sig fram på obanad mark. Det krävs tvärvetenskapliga synsätt för att hantera problemen. FRN stöder denna forskning inom programområdena Naturresurser och miljöforskning samt Individ, samhälle och hälsa. Den 24--25 april arrangerade FRN en kvinnohistorisk konferens i Stockholm tillsammans med Historiska Museet och Nordiska Museet. Hur väcker man barns och ungdomars nyfikenhet inför naturvetenskap och teknik? Frågan är högaktuell i dag, eftersom intresset för NT-linjerna på gymnasiet minskar. Kan man låta eleverna själva syssla med verklighetsnära forskning, för att på så sätt stimulera nyfikenheten? Det är utgångspunkten i några skolprojekt initierade av FRN, med just forskande arbetssätt som bakgrund. En annan märklig motsägelse är att regeringen anser att FRN i fortsättningen skall koncentrera sitt forskningsstöd till områden som bestäms av regering och riksdag genom politiska beslut i riksdagen. Det går ju helt på tvärs med regeringens i andra sammanhang ofta redovisade ambition att öka forskningsorganens frihet och ansvar. Vi socialdemokrater anser att FRN har den bästa kompetensen när det gäller att sprida forskningsinformation utanför den vetenskapliga världen, och vi motsätter oss regeringens förslag att minska anslaget till FRN med 10 milj.kr. Vi anser i stället att detta anslag bör utökas med 7 milj.kr. för spridning av forskningsinformation, så att forskningsresultaten skall kunna utnyttjas också inom arbetslivet. Vi vill vidare satsa ytterligare 7,5 milj.kr. på ungdomsforskning. Vi vill också särskilt markera behovet av ökade resurser från samhället för grundforskning om kooperativa mål och metoder. Medel för vetenskaplig utrustning för detta ändamål anser vi även i fortsättningen bör fördelas av FRN. Regeringens förslag att avskaffa nuvarande system och fördela ungefär hälften av medlen på en del av de samverkande organen är en klar försämring. Nuvarande system har bevisligen klara fördelar när det gäller såväl överblick som samordningsmöjligheter och flexibilitet. Herr talman! Jag kan nog inte tolka regeringens och riksdagsmajoritetens hantering av frågan om FRN när det gäller minskningen av anslaget annat än som en, åtminstone befarad, risk för ett första steg mot en avveckling. Det som sades i fjol är uppenbarligen inte glömt, vilket är oerhört beklagligt. Vi delar regeringens uppfattning att ökade forskningsinsatser kring Central och Östeuropa är väl motiverade, inte minst av utrikes och säkerhetspolitiska skäl. Däremot finner vi det, i likhet med många inom forskarsamhället, utomordentligt anmärkningsvärt att regeringen valt att ensidigt gynna ett enda universitet med medel för sådan öststatsforskning. Ensidigheten rimmar illa med talet om mångfald för kvalitet och betydelsen av likvärdig konkurrens. Vårt förslag är att medel för öststatsforskning ställs till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets förfogande, så att intresserade och kvalificerade forskare kan söka i fri konkurrens. Utskottsmajoriteten säger sig inte ha funnit skäl att i denna fråga göra någon annan bedömning än regeringen. Jag undrar vilken bedömning det är fråga om. Det framgår varken av propositionen eller utskottsbetänkandet. Jag ställer frågan till mina värderade kolleger Rune Rydén och Margitta Edgren.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

Herr talman! Apropå det som sagts om FRN i allmänhet vill jag upplysa om följande: De förändringar som regeringen förslår i FRN:s arbete är av två slag. Den första förändringen innebär att regeringen på förslag av Forskningsrådet har valt att koppla en del av anslagen avseende tung utrustning till beslut om själva forskningsprojekten. Det är den linje som riksdagen tidigare fattat beslut om skall gälla för högskolesystemet i stort, nämligen att inte särskilja utrustning och människor. Det ligger betydande klokskap i detta tidigare riksdagsbeslut. Samma linje fullföljs också här. Den andra förändringen innebär att regeringen föreslår en överflyttning av vissa medel för information, från FRN till de universitet som svarar för själva forskningen. Det är ett sätt att understryka det angelägna i att den som har ansvaret för viss forskning också har ansvaret att sprida forskningens resultat. Det här är två, enligt min mening, mycket logiska förändringar, som inte i övrigt har något att göra med den betydelsefulla och gränsöverskridande forskningsverksamhet som FRN hittills har finanserat, och som FRN kommer att kunna finansiera även i framtiden. Jag skulle vilja ställa Bengt Silfverstrand en fråga som har sin utgångspunkt i Bengt Silfverstrands inledning av sitt anförande. Varför skäms ni numera över löntagarfonderna? Jag har nämligen förstått av andra talare än Bengt Silfverstrand under de senaste åren att så är fallet, och jag har grubblat över det. Jag kommer ihåg hur Bengt Silfverstrand och många med honom, på den tiden som det verkligen begav sig, gick i tågen och med knutna nävar sade att det här var betydelsefullt för maktförskjutningen i det svenska samhället. Då stod ni upp för det som var fondernas innersta innebörd. Men nu, när fonderna går på de sista skälvande minuterna av sin levnad, finns inte det motivet kvar. Ni böjer huvudet och låtsas som om det ni själva en gång stod för inte längre finns. Varför skäms ni så? Är det därför att ni också har insett att socialismen är en idé som har flytt och att ni nu försöker hålla den kvar med andra argument? Eller vad är det? Varför skäms ni?
Herr talman! Låt mig börja med Forskningsrådsnämnden. Vi skall inte glömma bort att det var regeringens uttalade avsikt att Forskningsrådsnämnden skulle avvecklas. Genom en signal till Ny demokrati någonstans i forskarvärlden bestämde sig Ny demokrati för att gå på den socialdemokratiska linjen. Man hävdade, med rätta, uppfattningen att FRN spelade en viktig roll i forskarsamhället, inte minst när det gäller forskningsinformation. Detta blev riksdagens beslut, och då föredrog den borgerliga riksdagsmajoriteten att helt backa. Men det fanns skrivningar som gav anledning till oro och misstänksamhet, bl.a. detta: Vänta bara, vi kommer igen -- vi skall se över hela organisationen. Den konkreta innebörden av det som regeringen säger, vilket den borgerliga riksdagsmajoriteten står bakom, är att FRN:s resurser beskärs. Samtidigt uttalar man retoriskt förtroende för FRN såsom en viktig länk när det gäller forskningsinformation. Om man tror på ett forskningsorgans dynamik och inneboende kompetens, är det ologiskt att med den andra handen skära bort möjligheterna. Det står på rad efter rad att det också skall satsas på kvinnoforskning och ungdomsforskning, men att man inte får några nya pengar, utan fråntas medel och får klara detta genom omfördelning. Det står i propositionen. När det sedan gäller löntagarfonderna, skäms socialdemokratin inte på något sätt för dem. Om jag skall säga någonting om fonderna och deras slutgiltiga konstruktion, är det att de sannolikt var för harmlösa i sin utformning för att nå de syften som vi faktiskt hade. Jag kan lämna Per Unckel ett oerhört klart besked: Det hade varit bra om löntagarfonderna hade fått en sådan konstruktion och utformning att de svenska löntagarna ute i företagen hade kunnat påverka utvecklingen av de företag i vilka de jobbade på ett kraftfullare sätt. Det är precis detta som det handlar om. Sedan fattades också i demokratisk ordning i riksdagen ett beslut om att avkastningen skulle gå till pensionsfonderna. Per Unckel kan inte på något sätt komma ifrån att det är pensionsmedel som nu förskingras, att det är pensionsfonder som dräneras. Det finns ingen principiell skillnad mellan de fem pensionsfonder som nu upplöses och den fjärde och den femte AP-fonden, utan de har haft i stort sett samma placeringsregler.
Herr talman! Jag ber att få understryka att regeringen inte flyttar en enda forskningskrona från FRN. Vad vi däremot gör är att flytta en del av informationsansvaret till de institutioner som forskar, och en del av ansvaret för fördelning av pengar till tung utrustning till dem som har att avgöra forskningsprojektens inriktning. Båda är kloka förändringar av FRN:s arbetsuppgifter. Bengt Silfverstrand behöver inte ana någonting i det som står på eller mellan raderna. Riksdagen har beslutat att FRN skall fortsätta sin verksamhet och har bett regeringen att se över verksamhetsformerna. Det har vi nu gjort, och vi föreslår dessa två förändringar. I övrigt skall FRN leva vidare såsom regeringen och riksdagsmajoriteten har angivit. Jag går nu över till löntagarfonderna. Bengt Silfverstrand är i alla fall en hederlig karl -- det måste jag i ärlighetens namn erkänna. Det är ett bra besked att problemet med löntagarfonderna var att de var för litet socialistiska. Jag förstår att det gör smärtan över att behöva avveckla också detta betydande. Men när Bengt Silfverstrand i denna diskussion som en förklaring framför att det var för litet socialism, har han i praktiken också undergrävt hela det socialdemokratiska pensionsargumentet. När ni tågade för mera socialism än vad det till slut blev -- det var mycket nog, tyckte jag -- sade ni väl inte ett ord om att löntagarfondernas yttersta syfte var att skydda pensionerna. Hur kunde ni för övrigt ha gjort det, när pensionssystemet är uppbyggt efter helt andra principer än vad som skulle ha kunnat vara tillämpligt om fonderna hade haft detta syfte? Jag tackar i alla fall Bengt Silfverstrand för svaret. Det var ett hederligt och rejält svar: Det var för litet socialism som den tidigare regeringen hade möjlighet att införa. Ni beklagar att också detta går i graven. Vi övriga gläds åt att också den lilla socialismen nu läggs till handlingarna.
Herr talman! Det står mycket klart uttryckt i både propositionen och majoritetsskrivningen när det gäller FRN att det för ändamålet forskningsinformation förs över 10 miljoner kronor från FRN:s anslag till anslaget Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål. Det inenbär de facto att FRN får mindre att röra sig med för att bedriva de informationsinsatser som även regeringen i retoriska och högtidliga sammanhang tycker är bra. Om man då samtidigt ställer krav på att de skall uträtta mer på andra områden -- här nämns kvinnoforskning, ungdomsforskning och energisystemområdet -- innebär det att något annat får stå tillbaka. Resultatet blir att FRN:s möjligheter att bedriva en effektiv forskning beskärs, till förmån för andra intressen som regeringen kan ha. Då tycker jag att man skall säga det rakt på sak. När det gäller hederlighet och innebörden av ordet socialism handlar det om hur man definierar uttrycket. Det finns klart uttalat bakom syftena -- vilka inte uppnåddes, beroende på att fonderna i kompromissens tecken fick en för harmlös utformning -- att löntagarna på sina egna arbetsplatser, i sina egna företag, skulle kunna vara med och påverka utvecklingen i större utsträckning genom ett visst ägande. Det handlar inte om ett majoritetsägande, utan om ett inflytande över utvecklingen i företagen, i vardagslivet, i arbetslivet -- ingenting annat. Om det är det som Per Unckel betecknar som socialism, tycker jag att det är en utomordentligt bra form av socialism. Sedan blev den praktiska utformningen av löntagarfonderna, i den försiktiga placeringspolitiken, den att de restriktioner som omfattade dem var ännu snävare än vad som gäller för fjärde och femte AP-fonderna. Det innebär att man inte har haft möjligheten att förse småföretagen med riskkapital, som de borde ha fått genom andra placeringsregler. Just i det avseendet liknar löntagarfonderna väldigt mycket de riskkapitalbolag som regeringen sedan har hittat på. Då kan man dra slutsatsen att det här rent ekonomiskt är ett nollsummespel. Man tar genom dagens beslut 10 miljarder från pensionsfonderna och flyttar över dem till forskningsområdet. Vi socialdemokrater har en rakare och hederligare finansiering. Vi säger nämligen att forskningen är så viktig för oss att vi tycker att den skall få konkurrera med andra ändamål och gå ut över statsbudgeten.
Herr talman! Vi har här hört att Bengt Silfverstrand är en hederlig karl, men även en hederlig karl kan höra alldeles galet. Han tillvitade mig ett citat ur forskningspropositionen på s. 16 som löd på ett annat sätt än vad där verkligen står. Nu har han otur, därför att jag tog citatet direkt ur forskningspropositionen. Eftersom jag i dag, till skillnad mot i vanliga fall, har ett par skrivna sidor till mitt anförande, skall jag be att få citera ordagrant ur detta anförande, för att bevisa för Bengt Silfverstrand att han antingen hörde fel eller inte ville höra vad jag sade. Det står så här: ''Det beslut som vi senare i dag skall fatta innebär alltså en avsevärd förstärkning av forskningssatsningarna i Sverige.'' Sedan kommer mitt citat: ''Och det behövs därför att från mitten av 1980-talet fram till 1989 sjönk det svenska näringslivets forskningsinsatser.''
Herr talman! I samband med det som Rydén nu läste upp som ett citat ställde han också frågan -- det är möjligt att han inte har skrivit det i sitt manuskript -- vad regeringen gjorde. Jag tyckte då att det var viktigt att komplettera citatet som jag gjorde, nämligen med att staten i själva verket ökade sitt anslag till forskningen. Om Rune Rydén också erkänner att det är på det viset är vi överens. Det var näringslivet som svek under andra hälften av 80-talet, medan regeringen satsade på forskning och utveckling, en satsning som nu fortsätter -- men vi socialdemokrater vill göra det över statsbudgeten, medan den borgerliga riksdagsmajoriteten vill ta pensionsmedel i anspråk för att satsa på forskningen.
Herr talman! Man skall inte med många ord försöka förklara bort att man inte har hört vad som sagts. Det är helt klart att forskningssatsningarna från näringslivets sida inte var tillräckliga under 80 talet. Jag har inte sagt någonting annat, det står ingenting annat i propositionen, och ingen annan har heller sagt någonting annat här i kammaren. Sedan är det helt riktigt att forskningssatsningarna från regeringarnas sida, oberoende av karaktär, under 80-talet ökade, men antagligen inte tillräckligt -- den uppfattningen delar jag -- för att göra de satsningar som redan nu borde ha varit gjorda och som regeringen rättar till genom specifika satsningar genom bl.a.
Herr talman! Jag har konstaterat att Rune Rydén citerade en del av ett viktigt stycke men glömde bort den viktiga del som innebär att den dåvarande socialdemokratiska regeringen faktiskt ökade forskningsinsatserna under andra halvan av 80 talet. Detta är väsentligt att slå fast. Jag konstaterar att vi uppenbarligen är överens på en punkt, nämligen om att näringslivet svek när det gällde insatserna till forskarsamhället. Regeringen och riksdagen fortsatte att öka sina insatser. Nu fortsätter vi på det spåret, och det är bra, men vi socialdemokrater tycker att man skall våga ta budgetmedel i anspråk för ett så viktigt område och inte dränera pensionsfonderna för att klara viktiga forskningsändamål.

Herr talman! Jag skall tala om jämställdheten i högskolan med utgångspunkt i att begåvning som kapacitet för utbildning och forskning fördelar sig lika i befolkningen, dvs. lika hos män och kvinnor. Riksdagen har fokuserat jämställdhetsfrågor under hela 80-talet, men trots alla goda intentioner och bra förslag har inte så mycket hänt. Detta konstaterade Egon Hemlin i sin rapport till Utbildningsdepartementet; den hette För att vara tjej är hon riktigt duktig. Låt mig citera några rader ur hans sammanfattning: Den bild av jämställdhetsarbetet i högskolan som tonar fram i denna studie är dyster. Över en något längre period förefaller visserligen den allmänna attityden ha rört sig en del i önskvärd riktning på enskilda punkter och i vissa miljöer. I takt med att resursläget upplevts som alltmer ansträngt verkar dock även förutsättningarna för jämställdhetsarbetet av allt att döma ha försämrats. Skilda konkreta initiativ tycks ha svårt att få utrymme. Som en följd av hans rapport tillsatte regeringen den jämställdhetsgrupp för högskolan som kallar sig JÄST-gruppen. Samtidigt har Forskningsrådsnämnden, FRN, som vi nyss hörde i debatten haft i uppdrag att komma med förslag som ökar jämställdheten inom det tekniska området. Förslagen från dessa båda organ -- från JÄST gruppen och från FRN -- har bildat underlag till det tiopunktsprogram som nu läggs fram i propositionen och tillstyrks i betänkandet. Vi saknar inte kunskap om hur det ser ut i högskolan i dag, men vi har under hela 80-talet och 90-talet saknat entydiga signaler ut till högskolan att regering och riksdag har menat allvar. Nu finns de signalerna, herr talman! Vi har en högskolelag och en högskoleförordning som fokuserar jämställdhet som ett ansvar för den enskilda högskolan. Vi får i dag ett tiopunktsprogram, och det finns även ett uppdrag till JÄST-gruppen att fortsätta sitt arbete. I propositionen och i betänkandet behandlas jämställdheten ur tre perspektiv: kvalitet, rättvisa och ekonomi. När det gäller kvalitet finns det bl.a. en rapport från bl.a. Peter Scott, som jag har refererat till tidigare här i kammaren och som gjordes häromåret på uppdrag av 1989 års högskoleutredning, Higher Han menade att kvinnliga perspektiv har berikat forskningen på många områden, kanske främst inom humaniora och samhällsvetenskap, men även inom naturvetenskap och teknik. Detta visar också FRN:s rapport tydligt. Fler kvinnor i högre akademiska befattningar kan, enligt Scott, tänkas förskjuta balansen i gällande värderingsmönster. I pedagogiska frågor är det sannolikt, menade Scott, att kvinnor företräder en radikalare syn, bl.a. när det gäller pedagogisk utbildning av högskolans lärare. Han betonade också att fler kvinnor kan leda till en mer förutsättningslös granskning av undervisningsmetoder och examinationsformer. Men han förundrade sig samtidigt över att de svenska högskolorna inte såg jämställdhet som en fråga om inomvetenskaplig kvalitet utan mer såg det som någonting som tryckts på dem utifrån. Personligen tror jag att t.ex. sexuella trakasserier kan förväntas avta då det finns en bra balans mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Liknande kvalitativa bedömningar kan naturligtvis göras på många sektorer, där manliga och kvinnliga erfarenheter bör existera sida vid sida. Kända exempel från den allmänna debatten utgör den kvinnodominerade barnomsorgen och -- i ökande utsträckning -- delar av det allmänna skolväsendet. Det är ju bra för barn att i förskolan och skolan möta både män och kvinnor. Från den manliga sfären kan man på liknande grunder nämna de medicinska och tekniska områdena. Genom den manliga dominansen på chefsbefattningar och i forskningen har sjukvården en tendens att bli alltför ''teknikorienterad'' och lägga större vikt och intresse på forskning och behandling av typiskt manliga sjukdomar. Det senaste exemplet är rapporter som tydligt visat att män och kvinnor med hjärtinfarkt blir olika diagnosticerade och behandlade. På samma sätt har fler kvinnor i teknisk utbildning och forskning bedömts kunna ge tekniken ytterligare dimensioner, t.ex. i gränssnittet mellan teknik och samhälls resp. beteendevetenskap. Det finns områden som borde uppmärksammas mer. Ett sådant är socialtjänsten. Socionomutbildningen har på senare år blivit alltmer kvinnligt dominerad. De män som finns där går vidare till administrativt arbete eller till forskning. Men både kvaliteten i det praktiska arbetet och kvaliteten i forskningen kräver att erfarenheter av praktiskt socialt arbete ingår. Jämställdhet som rättvisefråga är inte längre en tydligt kontroversiell fråga, åtminstone inte om begreppet tolkas snävt så, att det rör sig om båda könens tillgång till befintliga möjligheter. Samhällets viljeinriktning speglas också av jämställdhetslag, riksdagens mål för jämställdhet, kommande högskolelag, förordningar, jämställdhetsprogram och handläggare för jämställdhet. Men det är viktigt att observera att de här formella åtgärderna inte automatiskt fylls med innehåll. Den traditionella uppdelningen av arbetsuppgifter och ämnesval i högskolan har ju historisk och strukturell bakgrund. Motståndet är oerhört starkt, vilket otaliga rapporter och forskningspresentationer har visat. Det är detta motstånd som tiopunktsprogrammet bl.a. skall hjälpa till att bryta ned. Vi vet nämligen att grund och forskarutbildning som är starkt präglad av endera könet också har struktur, form, innehåll samt social och kulturell miljö som speglar detta. För att förändra dessa strukturella förhållanden måste man genomföra åtgärder som kan påverka strukturerna inifrån. Dessa åtgärder måste belöna de forskare, människor, fakulteter och institutioner som verkligen anstränger sig för att göra de här strukturförändringarna. Ett tredje argument bakom tiopunktsprogrammet handlar om ekonomi. För att behålla sin ställning som välfärdsnation måste Sverige anstränga sig för att använda alla mänskliga resurser. Det betonades i Produktivitetsdelegationens betänkande Drivkrafter för produktivitet och välstånd, och i flera extrarapporter till utredningen. I detta perspektiv framstår det som uppenbart att strukturer och traditioner som hindrar att svenska kvinnors kapacitet fullt ut tas till vara och vidareutvecklas nu måste brytas ned. Högskolan har en central roll när det gäller detta. Det stora överskottet på studenter och sökanden till högskolan som finns just nu kommer om några år att förbytas i ett underskott. Då har vi som nation inte råd att låta begåvade kvinnor försvinna ur systemet och bort från längre utbildningar, forskarutbildning och forskning. Regeringen och riksdagen kommer förhoppningsvis att fatta beslut om ett program som bidrar till att vi använder våra resurser på ett bättre sätt. Till sist: Den enda förändringen i tiopunktsprogrammet, som utskottet föreslår, innebär att en gästprofessur flyttas från FRN till Den skall samtidigt inriktas mot naturvetenskap och teknik. Detta görs eftersom Tema T i Linköping redan har en forskningsmiljö där en gästprofessor kan fungera. Jag uppmanar riksdagens ledamöter att mycket noga studera betänkandets avsnitt om jämställdhet och att var och en i sin miljö skall stötta och stöta på så att vi i nästa forskningsproposition kan konstatera att en förändring har skett. Vi måste hitta metoder och angreppssätt som gör att männen i forskarvärlden i högre utsträckning inser att frågan om jämställdhet även är en kvalitetsfråga och en nationalekonomisk fråga. Begåvade kvinnor behövs i forskningens fronter på samma sätt som begåvad män. Min uppmaning till fakulteter, forskningsråd och forskningsstiftelser blir: Se kvinnor som en tillgång, inte i första hand som ett problem! Om de inte inser detta blir min öppna fråga: Kommer Sverige som nation att ha råd att inte på sikt använda kvotering?
Herr talman! Margitta Edgren nämnde bara helt i förbigående Forskningsrådsnämnden, men den har en mycket stark koppling till det viktiga område som hon sedan talade om, nämligen kvinno och jämställdhetsforskning. Det är väldigt viktigt att klara ut hur utskottsmajoriteten ser på FRN:s framtida roll, hur FRN skall kunna sköta sina uppgifter med minskade anslag. På s. 50 i betänkandet står det ''att FRN genom omfördelning inom sitt anslag bör fördubbla sina insatser för kvinno och jämställdhetsforskning.'' Genom omfördelning skall man då inom nämndens anslag finansiera en gästprofessur i kvinnoforskning. Det står vidare att FRN skall öka insatserna inom de beskärda ramar som man har fått sig till del med 500 000 kr och att nämnden genom omfördelning skall finansiera vissa insatser inom energisystemområdet. Den här verbala leken påminner inte så litet om femöringen i barnvisan; den femöringen skulle räcka till allting. Jag vill nu fråga Margitta Edgren: Hur skall det gå till att med 10 miljoner kronor mindre öka insatserna på utpekade områden? Vilka områden är det som får stå tillbaka om man nu skall omfördela hela vägen?
Herr talman! Det är mycket tydligt att ett område som inte skall stå tillbaka är jämställdhets och kvinnoforskning. FRN får ett mycket tydligt ansvar för att kvinnoforskningen utvecklas och vidareutvecklas. I tiopunktsprogrammet är det mycket tydligt sagt att man skall omprioritera och fördubbla insatserna till kvinno och jämställdhetsforskning. De 10 miljoner som FRN nu förlorar är medel som FRN tidigare har använt för forskningsinformation. I detta betänkande ges det ett ansvar för forskningsinformation till varje fakultet, anslagsgivare, forskningsråd och forskningsstiftelse. Därmed är det tydligt att det blir fler som kommer att ge information inom ramen för sina resurser. FRN:s informationsansvar kommer att utvidgas inom det område som gäller allmänhet, ungdomar och skolor. För detta kommer de kvarvarande pengarna att räcka till.
Herr talman! När det gäller kvinno och jämställdhetsforskningen och de ökade anslagen råder det inga delade meningar. Det är bra och riktigt att man får de medlen till sitt förfogande. Så långt kan nog också resonemanget om en omfördelning accepteras. Det är rimligt att man säger att man tycker att ett område är viktigare än andra och att man då avsätter ökade resurser till det. Men det går inte att komma ifrån att det måste gå ut över någonting om anslagen skärs ned med 10 miljoner kronor och det sedan pekas ut en rad områden, inte bara kvinnooch jämställdhetsforskningen, som skall få ökade resurser. I FRN-nytt nummer 2, 1993 pekas det ju ut en rad områden med, skall vi säga, ganska populärvetenskapligt innehåll. Det är den typen av konferenser, miniseminarier osv. som FRN har kunnat ordna för att göra forskningen tillgänlig för en större grupp av människor, människor utanför den snävt vetenskapliga världen. Ett annat exempel utöver dem jag nämnde i mitt inledningsanförande är forskning som är motiverad på lång sikt. Det är ändå på det sättet, Margitta Edgren, att någonting som FRN gör i dag inte kommer att kunna uträttas av FRN i framtiden, eftersom ambitionerna på vissa preciserade områden ökas samtidigt som anslagen minskas. Det är viktigt att Margitta Edgren inte lämnar detta därhän utan att hon är vänlig och talar om på vilka områden som man nu får skära ned på ambitionerna.
Herr talman! Jag är glad att Bengt Silfverstrand tog upp att vi ändå är överens om satsningen på jämställdhet och kvinnoforskning och om FRN:s betydelse under årens lopp för att hålla fram detta område. Det kanske jag inte poängterade tillräckligt i mitt anförande, men jag är glad att jag har fått anledning att säga det nu. Om det på en scen där FRN tidigare har varit den ende aktör som har haft informationsanvar nu kommer upp 10--15 andra aktörer som har egna budgetpengar för att ge information till allmänheten måste man anse att förutsättningarna är bättre än tidigare. Då kan den som tidigare var ensam också klara sig med mindre pengar och ändå delta i ett samspel, där målet är att information om den forskning som bedrivs i Sverige skall nå ut till allmänheten. I kraft av sin samlade erfarenhet och kompetens kommer FRN naturligtvis att ha ett försprång i det sammanhanget. Jag utgår ifrån att andra som också skall informera och tydligare ta sitt informationsansvar kommer att dra fördel av denna erfarenhet. Därmed tycker jag att jag har svarat på Bengt Silfverstrands fråga. Det går inte att här i dag säga att man skall sluta att informera om det ena och att man skall börja att informera om det andra. Detta är ett ansvar för FRN, som FRN får sköta inom sin budget, och för samtliga -- och jag vill understryka samtliga -- forskningsfinansierade organ i landet, alltså inte bara för de statligt finansierade organen.
Herr talman! Det är en sak som jag har funderat över när det gäller forskningspolitiken. När vi talar om olika sektorer -- ekonomisk sektor, teknisk sektor och medicinsk sektor -- handlar det ofta om FoU, forsknings och utvecklingsarbete. Men när det gäller jämställdhet och kvinnoforskning talas det bara om forskning och inte om utvecklingsarbete. Det är kanske betecknande, eftersom de sektorer som jag tidigare nämnde är manliga områden, där det är naturligt med utvecklingsarbete. Jag hoppas att vi kan komma dithän att vi också kan tala om FoU-verksamhet i fråga om kvinno och jämställdhetsforskning, inte minst för männens skull. Utvecklingen i samhället i övrigt i dag konserverar oss män i vår roll, kanske i det sämsta avseendet. Vad är det då som händer? Det finns tendenser till ökade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det görs kraftiga nedskärningar inom offentlig sektor. Massor av arbetstillfällen för kvinnor försvinner. Sekundärt betyder detta en nedvärdering av traditionella kvinnoarbeten såsom vård och omsorg. SKTF avlämnade en rapport i våras om att en del kommuner planerar nedskärningar med traditionella områden där kvinnor har kunnat få arbete. Nu aviserar den borgerliga regeringen dessutom ett vårdbidrag. Det blir inte män i den akademiska karriären som stannar hemma och väljer vårdbidrag. Det blir de kvinnor, Margitta Edgren, som egentligen skulle ha påbörjat sin forskarutbildning för att kunna gå vidare med ett konstruktivt utvecklingsarbete inom kvinno och jämställdhetsforskningen. Jag är orolig, eftersom det är så motstridiga bud och förslag från den borgerliga regeringen när det gäller jämställdhetsarbetet.
Herr talman! I går var Marianne Frankenhaeuser, som är professor vid Stockholms universitet, här och talade. Vi var rätt många som lyssnade, betecknande nog nästan bara kvinnor, förutom vår kamrat Rune Rydén som deltog i sin egenskap av ordförande för RIFO. Marianne Frankenhaeuser redogjorde för det senaste inom sin forskning. Det var ju professor Frankenhaeuser som visade att kvinnors stressnivå stiger när de kommer innanför hemmets dörrar, till skillnad från män som då slappnar av varpå deras stressnivå sjunker. Det visar tydligt att kvinnors belastning är betydligt större än mäns. Marianne Frankenhaeuser hade nu forskat vidare. Hon visade skillnaden i livsvillkor för män och kvinnor, där båda jobbar heltid. De viktigaste hindren för kvinnor i t.ex. en forskningsvärld är fortfarande att de inte har några förväntningar från omgivningen på sig, att de har få förebilder och att samhället är byggt av män för män. Det är dessa tre faktorer som enligt Marianne Frankenhaeuser är de absolut avgörande för att det är kvinnorna som ''går hem''.
Herr talman! Då drar jag den slutsatsen att en insats för att sänka stressnivån vore att aldrig införa detta vårdbidrag.

Herr talman! Utskottets vice ordförande Lena Hjelm-Wallén nämnde i sitt huvudanförande att hon var besviken på Centern för att vi inte stöder den socialdemokratiska reservationen beträffande resurser till de små och medelstora högskolorna. Björn Samuelson gav också uttryck för samma synpunkter i sitt anförande, där han dessutom efterlyste motiv till varför vi stöder en stiftelsehögskola i Jönköping. Eftersom jag inte ser Lena Hjelm-Wallén här, börjar jag med att kommentera det som Björn Samuelson sade. Man kan tänka sig att jag som smålänning skulle vara avundsjuk på den satsning som man gör i Jönköping med fasta forskningsresurser osv. Men efter den hearing som utbildningsutskottet för ett tag sedan hade i andrakammarsalen med företrädare för olika universitet och högskolor stärktes jag i min uppfattning att detta har vi i Sverige inte råd att undvara. Vi hade också fått erbjudande om att delta i arbetet med att överföra vår högskola i Kalmar till stiftelseform. Men vi ansåg att vi inte hade tillräckligt med krafter och resurser för detta. Vi ser inte med några som helst avundsjuka ögon på det som man nu gör i Jönköping, tvärtom. Nej, ingen behöver vara besviken på Centerns inställning när det gäller de mindre och medelstora högskolorna. Vi är alldeles övertygade om -- och det har vi varit från början -- att satsningarna på dessa högskolor inte kan undvaras. Dessa satsningar måste göras för att det skall bli en positiv effekt ute i regionerna, och de kommer att påverka hela vår nation. De mindre och medelstora högskolorna kan på ett mycket offensivt sätt medverka till att stärka Sverige som kunskapsnation. Det behövs för att vi skall kunna höja den allmänna kunskapsnivån och också för att det regionala näringslivet skall blomstra och utvecklas. Jag blir besviken när jag tar del av protokollet från debatten i december när det gällde högskolelagen. Jag förstod att jag skulle bli angripen på den här punkten i dag. Vi från Centern hade avgivit en särskild reservation, där vi begärde resurser för forskning och forskarutbildning vid de små och medelstora högskolorna. Vi ansåg att vid de högskolor där det inte fanns någon fakultetsnämnd skulle högskolestyrelsen kunna fungera som en sådan nämnd, eller annars kunde högskolestyrelsen utse ett organ som skulle bestämma var forskningsoch forskarutbildningspengarna skulle satsas. En viss del av fakultetsanslagen skulle då bli en ny anslagspost för dessa högskolor. På det viset ville vi ha till stånd en ändring i högskolelagen. Med den inställning som socialdemokraterna har i dag borde de ha stött den centerpartistiska reservationen. Men så icke, vi blev ensamma i den här frågan. Den gången valde socialdemokraterna att göra upp med moderaterna. Nu går de sin egen väg. Detta har vi accepterat. Vi insåg att vår väg inte var framkomlig. Nu har vi valt att sluta upp kring en modell som redan har börjat att tillämpas på flera håll i landet, nämligen en nätverkslösning, där närliggande högskolor samverkar med ett universitet, sitt alma mater, för att de skall uppnå en god kvalitet i forskningen och också för att kunna ta till vara de stora outnyttjade resurser som finns vid de mindre och medelstora högskolorna. Många av de studerande som egentligen skulle ha möjlighet att gå vidare till forskarutbildning utgör en stor outnyttjad potential. Vid dessa högskolor är det 0,3 % av de studerande med grundutbildning som går vidare, medan det är 3 % på andra högskolor. Det har vi inte råd att undvara. Med vår modell får man också bättre möjligheter att rekrytera vetenskapligt kvalificerade lärare. Om vår modell skulle införas, blir det en god och fin kombination av det gamla universitetets stora kritiska massa, som är nödvändig i forskarsammanhang, med sin heltäckande resursrika miljö och av de mindre och medelstora högskolornas nya offensiva satsning, mindre byråkrati och inte så tyngande traditioner. Detta kommer att bli ett mycket fruktbart samarbete, och det kommer att medverka till, som vi ser det, nytänkande, vitalitet och mångsidighet. Vi i Centern är långt ifrån ensamma om att hysa dessa tankar. Vi från sydöstra Sverige, som arbetar med vår speciella form av samverkanslösning i ett nätverk, har en stor motion med 26 undertecknare med socialdemokraten Hans Gustafsson som första namn. I motionen utvecklar vi hur vi ser på denna modell och dess möjligheter till framgång i regionen. I utskottets skrivning finns många positiva omdömen om vår modell i sydöstra Sverige, och man anser att denna form av samverkan och nätverkslösning är en samverkansform och en modell som skall förstärkas, vilket jag hälsar med stor och uppriktig tacksamhet. Jag har fått på min lott att något kommentera betänkande UbU22. Som utbildningsministern sade i sitt anförande handlar det om vad som kan översättas som högskolornas och universitetens infrastruktur. Det är nu regeringen får reparera vad som tidigare har försummats och det är detta som utvecklas i UbU22, lokalförsörjning m.m. för högre utbildning och forskning. Det kommer att hända mycket på detta område. Från den 1 juli 1993 tar universitet och högskolor över Byggnadsstyrelsens ansvar för lokalförsörjningen. Hädanefter skall man då själv svara för sin lokalplanering, välja hyresvärd och sluta hyresavtal. I går fattade riksdagen dessutom beslut om att införa ett nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor med stor frihet att fördela givna resurser mellan olika kostnadsslag. Det nya resurstilldelningssystemet kräver ett fortsatt mycket noggrant översynsarbete, därför att det här gäller att dela upp lokalkostnader mellan grundläggande högskoleutbildning och forskning. Här måste man skrida till verket med stor noggrannhet. I höst avser utbildningsutskottet ordna en offentlig utfrågning, liksom tidigare har gjorts, för att analysera dessa frågor som har så stor betydelse för hela högskolevärlden. Herr talman! Jag vill något nämna anslagen till lokalförsörjningen. Det är tre anslag som vi i dag skall ta ställning till. Det första, G1, är ett gammalt, traditionellt reservationsanslag som avser resurser för inredning och utrustning. Detta har redan påbörjats och skall nu fullföljas enligt gällande ordning. Utskottet har inga invändningar mot de kostnadsramar som föreslås, utan yrkar bifall till regeringens reservationsanslag på 836 500 000 Det andra anslaget, G2, gäller medelstillskott enligt den nya resurstilldelningsordningen för lokaler vid universitet och högskolor. Medlen skall användas till lokalhyror, bränsle, elektricitet, vatten och andra kostnader för fastighetsdrift. Här kommer den nya friheten in som innebär att medelstillskottet från detta anslag också får användas till andra utgifter för grundläggande högskoleutbildning samt forskning och forskarutbildning. I högskolepropositionen redovisas i en särskild bilaga ett 90-tal lokalförsörjningsprojekt som universitet och högskolor har tagit upp i sin fördjupade anslagsframställning. Här föreslås nu att många av dessa projekt skall planeras och genomföras. I den följande forskningspropositionen finns förslag på andra lokalförbättringar, vilket utbildningsministern nämnde. Jag kan nämna några exempel: Materialcentrum vid universitetet i Uppsala, Biomedicinskt centrum vid Lunds universitet -- allt som jag nu nämner är spetsforskningssatsningar som är mycket viktiga för Stockholm där man vill uppnå ett nära samarbete, utbyggnad av preklinisk forskning vid universitetet i Umeå. Detta var bara några exempel som jag ville nämna. Under allmänna motionstiden väcktes flera motioner om olika byggprojekt vid universitet och högskolor. Flertalet av dessa får ses som tillgodosedda genom att de finns med bland de lokalförsörjningsprojekt som kommer att åtgärdas enligt vad regeringen har redovisat i propositionen. Det blir ökade hyreskostnader. Som utbildningsministern sade är det mycket som behöver åtgärdas. Kostnaderna kommer att öka med 275 miljoner kronor per år. Dessutom har man avsatt särskilda medel på 133 miljoner för utrustning och underhåll. Sammantaget är detta en stor post i budgeten som uppgår till 2 986 000 537 kronor som avsätts för just detta ändamål. Socialdemokraterna har på den här punkten den enda reservation som är fogad till detta betänkande. De vill att forskningsverksamheten vid de små och medelstora högskolorna skall räknas in i underlaget. Jag ser detta som följdriktigt. De följer här sin linje konsekvent och vill satsa på de mindre och medelstora högskolorna. Då menar vi att man inte kan försaka att reservera sig också på den här punkten. I utskottets yttrande säger vi att meningen är att en översyn skall ske och att regeringen för riksdagen skall redovisa hur man vill ha uppdelningen av lokalkostnader, och vi avslår denna reservation. Det är en reservation, som enligt min personliga reflexion är ganska onödig. Socialdemokraterna vill här framhålla sig som det enda parti som värnar om de mindre och medelstora högskolorna. Det tycker jag är ett grundfalskt tyckande, om jag får dra dessa slutsatser. Alla är betjänta av en god organisation vid de mindre och medelstora högskolor som har forskning i sin verksamhet. Vi menar också att den modell som utskottet nu förordar, och som vi hoppas att riksdagen kommer att besluta om, är en modell som har framtiden för sig, och som vi i Centern har valt att stödja för att nå högsta möjliga effekt av insatta resurser i form av hög kvalitet i forskningsverksamheten. Slutligen, herr talman, vill jag med det anförda yrka bifall till UbU22 och avslag på

Herr talman! Jag vill göra klart för Marianne Jönsson att det inte beror på att min farfar kommer från Alvestatrakten, att jag är värmlänning, att jag har studerat i Örebro eller att jag älskar Ådalen, att jag föreslår fasta forskningsresurser till högskolorna i Växjö, Karlstad, Örebro, Sundsvall och Härnösand. Detta ställningstagande har gjorts utifrån den debatt som vi har drivit i forskningspolitiska sammanhang under 80-talet, då vi har sett att kompetensen och kunskapen vid dessa högskolor har växt fram så att vi ansåg det vara dags för ytterligare satsningar. I den frågan har vi tidigare fått stöd av Centern. Det finns ju inget motsatsförhållande i att bygga upp nätverksorganisationer och att ge fasta forskningsresurser till dessa högskolor. Men det är alltså så man nu skall tolka Centern, att det nu är nätverk som gäller. Från Centerns sida är det nu inte längre tal om att bygga ut de fasta forskningsresurserna till ytterligare högskolor i Det skulle vara intressant att få möta Centern i den politiska debatten inför valet 1994 i just dessa frågor bl.a.
Herr talman! Naturligtvis är målet fasta forskningsresurser, men vägen dit är lång. Vi har i sydöstra Sverige gjort en egen organisation för hur vi tänker oss detta stegvis genomfört. Vi bildar tillsammans med vårt universitet, som i det här fallet är Lund, en forskningsorganisation där de fasta forskningsanslagen senare fördelas efter hur vi anser att de bör prioriteras. Vi bildar en fast forskningsorganisation bland våra tre högskolor. Sedan får man tänka sig detta stegvis. Det är inte någon process som vi kan se slutet på under detta århundrade. Målsättningen måste naturligtvis vara självständiga enheter med upprätthållande av högsta kvalitet. Detta har vi inte nu möjlighet att uppnå utan hjälp av ett universitet.
Herr talman! Jag vill för protokollets skull få säga att om Centern hade velat fanns det möjlighet att i utskottsbehandlingen om forskningspolitiken ge regeringen till känna om fasta forskningsresurser till dessa högskolor. Det hade varit möjligt för Centern om de hade haft förmågan och kraften att se till att dessa högskolor hade fått en början till en fast forskningsorganisation genom en uppgörelse när det gäller pengarna från de forna löntagarfonderna. Men Centern valde, herr talman, att inte agera i denna fråga. Jag vet inte vad det är som håller dem tillbaka från tidigare välgrundade politiska ståndpunkter. Men jag förmodar att det är regeringssamarbetet som förhindrar Centern att inta sin egen regionalpolitiska profil och centerprofil framöver. Detta kommer att stå Centern dyrt, herr talman.
Herr talman! Minns i december, Björn Samuelson. Centern väckte då förslag om fasta forskningsresurser till de mindre och medelstora högskolorna. Och det skulle naturligtvis vara inskrivet som en paragraf i högskolelagen. Men vi blev ensamma om detta. Var fanns Björn Samuelson då, och var fanns Socialdemokraternas representanter? Vi är pragmatiska, och vi vet att vi inte kan gå den vägen. Vi vill ha snabba resultat, och vi är väldigt otåliga, eftersom vi vet att detta betyder otroligt mycket för våra regioner.
Herr talman! När vi hörde Marianne Jönssons anförande har vi bevittnat ett formidabelt och praktfullt kostymskifte när det gäller Centerns utbildningspolitik. I hennes senaste replik sade hon att man inom Centern har blivit ensam när det gäller förslaget om fasta forskningsresurser. Därför har man blivit pragmatisk. Detta verkar näst intill obegripligt. Larz Johansson, som företrädde Centern, hade nämligen ett förslag om att högskolestyrelserna skulle få fatta beslut om forskningsresurser. Det gjordes då försök att få en kompromiss till stånd av pragmatiska skäl, eftersom Centerns motion låg ganska nära Socialdemokraternas. Då kom vi fram till att vi åtminstone skulle se till att vi i utskottet fick ett beslut om att avsätta, att öronmärka, forskningsresurser till de mindre och medelstora högskolorna. En majoritet gjorde detta ställningstagande, men Centern stod kvar vid sin uppfattning. Nu kommer frågan åter upp till behandling, men regeringen har inte effektuerat ens den riksdagsbeställning som Centern tyckte var alltför mjuk. Det står klart och tydligt i beslutet: Utskottet vill vidare förorda att det inom varje fakultetsanslag genom statsmaktens beslut avsätts en viss vinstandel för lärare och mindre och medelstora högskolor. Det är klart och tydligt uttryckt att det är på det sättet. Då undrar jag, Marianne Jönsson, om Larz Johanssons mer långtgående krav inte var förankrade i Centerpartiet eller om Centerpartiet har bytt utbildningspolitik?
Herr talman! Det är bara att läsa innantill. Som Bengt Silfverstrand nämnde satt jag inte i utbildningsutskottet då. Men naturligtvis är vår inställning att vi skall satsa på de mindre och medelstora högskolorna djupt förankrad i centerrörelsen. Jag kan vara vittne bara till det som jag kan läsa. Och det står tydligt att Centern är ensam om reservation 34, och vi ville också att en ändring skulle göras i högskolelagen. Det blev då en majoritet i utskottet. Det som Bengt Silfverstrand sade om att detta skulle effektueras av regeringen, väntar vi på. Och det kommer i regleringsbrevet, Bengt
Herr talman! Den logiken är väl inte riktigt knivskarp. Om man i sin plädering för de mindre och medelstora högskolorna inte uppnår det som man tycker är det absolut bästa -- i detta fall ett embryo till fakultetsuppbyggnad, att man skall få fasta forskningsanslag -- då är det nästintill obegripligt att man inte väljer det näst bästa, som väl ändå är, Marianne Jönsson, att man klart och tydligt uttalar att det skall vara fråga om öronmärkta resurser. Varför frångår Centerpartiet sin uppfattning, och varför kan Centerpartiet inte ansluta sig till det mycket rimliga kravet att riksdagen lever upp till de beslut som en gång har fattats, nämligen att man klart och tydligt skall ställa vissa ekonomiska resurser till förfogande för de mindre och medelstora högskolorna? Det som utskottsmajoriteten nu ställer sig bakom innebär, och det tycker jag att Marianne Jönsson borde erkänna, att man inte lever upp till det riksdagsbeslut som klart och tydligt citeras på s. 39. Det innebär att Centern grovt har svikit sina tidigare mycket varma pläderingar för de mindre och medelstora högskolorna. Det är bara att notera att det var retorik från Centerns sida. När det kom till verkliga beslut, stod Centern inte fast vid sina krav. Det är särskilt anmärkningsvärt, Marianne Jönsson, med tanke på de rundresor som har gjorts och de löften bland de mindre och medelstora högskolorna som Centern har avgett. Det var en oerhört stark kritik från de mindre och medelstora högskolorna i fjol för att vi inte kunde leva upp till det som de menade att de var berättigade till. Nu sviker Centern alltså de mindre och medelstora högskolorna. Utskottsmajoriteten har inte förmågan att tala om för regeringen vad man vill när det gäller de mindre och medelstora högskolorna. Det är bara att notera att Centern inte räckte till. Centern har helt böjt sig för Moderaterna när det gäller utbildningspolitiken. Centerns profil när det gäller utbildningspolitiken är helt utsuddad.
Herr talman! Det var att ta till kraftord. Jag får då säga, Bengt Silfverstrand, att när det gäller dessa frågor har ni verkligen inte visat framfötterna. Jag är besviken på att Socialdemokraterna inte kunde stödja decemberreservationen. Man skall inte gråta över spilld mjölk, men där är vi nu. Regeringen skall effektuera detta beslut. Det skall ske i regleringsbrevet. Jag måste säga att det naturligtvis kittlar Bengt Silfverstrand att försöka få in en kil mellan regeringspartierna och att försöka få oss i Centern att bli den kil som skall så splittring och split. Jag har inte något intresse av att ställa upp på det. Jag vill se framgång för våra högskolor i hela landet. Jag välkomnar det trendbrott som nu har skett i utskottets skrivning när det gäller samverkanslösningar tillsammans med ett alma mater i regionen.

Herr talman! Andra representanter för utskottsmajoriteten, t.ex. Marianne Jönsson, liksom statsrådet tidigare har på ett utmärkt sett visat forskningens stora betydelse och regeringens stora och goda ambitioner. Jag vill instämma i de bifallsyrkanden som de har gjort i de betänkanden som vi behandlar i dag. Särskilt glädjande för mig som kristdemokrat är användandet av de avvecklade löntagarfonderna just till forskning. En väsentlig del av forskningssatsningarna kommer att ske inom det medicinska området, i synnerhet inom äldreforskningen. Genom denna forskning kommer medlen och dess nytta att komma folket till del, inte minst pensionärerna. Forskningspropositionerna och utskottets betänkanden är omfångsrika och mångfasetterade. Jag har fått på min lott att ta upp de etiska aspekterna. Både i regeringens proposition Forskning för kunskap och framsteg, 1992 93:UbU15 finns avsnitt om etikens betydelse för högskolan i allmänhet och för forskningen i synnerhet. Man kunde möjligen tänka sig att etik och moral framför allt hörde till den fostrande roll som grundskola och gymnasium har. Så anges också i de båda läroplanspropositioner som regeringen har gett riksdagen som sommarläsning följande tänkvärda ord: ''De normer, som skolans verksamhet skall bygga på, såsom respekt för människans värdighet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män, omsorgen om den som har det svårt, det personliga ansvaret, har en djup förankring i vårt land och vår kultur. Det är normer, som således har djupa rötter i vår historiska utveckling. Som särskilt viktig framstår skolans värdegrund, förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. - - Frågor om etik och moral hör hemma inom i stort sett alla ämnen i skolan och även utanför lektionstiden.'' Detta står på s. 19--20. Finns samma fostrande och karaktärsdanande uppgift även på universitetsnivå? Ja, hävdar professorn i rättshistoria, Kjell Å Modéer, under rubriken Universiteten och moralen i Sydsvenskan den 25 november 1992. Han skriver: ''Vem ansvarar egentligen för samhällsmoralen, det vill säga samhällsmedborgarnas moraliska och etiska ansvar i förhållande till såväl medmänniskor som staten? Min tro är att den frågan får sin plats i universitetsutbildningen. Harvarduniversitetets förre rektor Derek Bok tillhör de auktoriteter inom den högre utbildningen som återkommande kritiserat universitetens brist på moralbildning. ''Inom universitetsmiljön', skriver Bok, ''måste studenterna få hjälp från universiteten att utveckla moralisk standard och medborgerligt ansvar.' Också de svenska universiteten måste i framtiden få spela rollen av utvecklare av professionell etik. Universiteten måste spela en tydligare och synligare roll som förmedlare av en sund samhällsmoral.'' Så långt professor Modéer. Det är mycket viktiga synpunkter på universitetsutbildningen som professor Modéer anför. Jag vill påstå att regeringen bit för bit klargör etikens betydelse inom all utbildning, och det är min förhoppning att universiteten skall ta vara på det etiska intresse och de behov som så klart signaleras. Men med högskolans grundutbildning är väl också behovet av etik passerat? Forskarna bör väl ha ett samvete som styr och ett starkt etiskt medvetande, utan någon särskild etisk vägledning? Så borde det verkligen vara. Sverige har t.ex. undertecknat Genèvedeklarationen från 1948, där det fastslås att en läkare skall förplikta sig ''till den yttersta respekt för mänskligt liv alltifrån konceptionen till döden''. Tyvärr visar verkligheten att forskare, även mycket framstående sådana, mycket väl kan ha en djupt oetisk människosyn. Francis Crick, som upptäckte DNA-spiralen och fick nobelpris för detta, skriver i ''Of molecules and men'' 1966: ''Inget nyfött barn borde förklaras vara människa innan det fått sina arvsanlag undersökta. Skulle barnet inte bestå provet har det förverkat sin rätt att leva.'' James Watson, Cricks nobelpriskollega, sade i maj 1973 i tidskriften Prism: ''Om ett barn inte levandeförklaras förrän tre dagar efter förlossningen kunde alla föräldrar beredas tillfälle att ta ställning, medan bara ett fåtal har möjligheten under det nuvarande systemet. Läkaren kunde sedan låta barnet dö om föräldrarna så ville och därmed spara en massa elände och lidande.'' Regeringspropositionen ''Forskning för kunskap och framsteg'' andas stor insikt om etikens betydelse inom forskningen. Låt mig citera ett stycke på s. 6: ''Forskningen kan inte i sig ge svar i grundläggande normativa frågeställningar. Samtidigt måste forskningen bedrivas inom de etiska ramar som utgör grundvalarna för vårt samhälle. Det innefattar ett värnande av den personliga integriteten, men också av de rättsliga och andra regler som gäller för samhällelig verksamhet i övrigt. Speciellt inom medicinsk och genetisk forskning behövs särskilda former för forskningsetisk granskning. Det är viktigt att kontinuerligt följa verksamheten i detta avseende. Regeringens grundsyn i etiska frågor framgår av regeringsförklaringen 1991.'' I nämnda regeringsförklaring sägs det på s. 15: ''Den snabba utvecklingen inom den medicinska och biologiska forskningen reser ständigt nya och svåra etiska problem. Denna utveckling ställer krav på en sammanhållen och etiskt förankrad politik. Utgångspunkten skall alltid vara den syn på människan och på människolivets helgd som har sin förankring i den kristna etiken och den västerländska humanismen. Alla människor har samma värde. Den grundläggande mänskliga rättigheten är rätten till liv.'' ''Forskningens prioriteringar'', föreslås att regeringen uppdrar åt universitetskanslern att noga följa de etiska frågorna i forskningen och övervaka att de etiska principer som utgör grundvalarna för vårt samhälle följs. Det är av största värde, anförs det i motionen, att regeringen så klart som möjligt anger att forskningen måste bedrivas inom de angivna etiska ramarna. Herr talman! Det är med glädje som jag som kristdemokrat konstaterar att ett enigt utskott erinrar om att regeringen såväl i regeringsförklaringen hösten 1991, vilken jag nyss citerade ur, som i den föreliggande propositionen uppmärksammat de etiska frågeställningarna på ett sådant sätt att syftet med de kristdemokratiska motionärernas önskemål enligt utskottet är tillgodosett. I två utredningar har forskningsetiska frågor behandlats: SOU 1989:74 ''Forskningsetisk prövning. Organisation, information och utbildning'' samt SOU 1989:75 ''Etisk granskning av medicinsk forskning''. Dessutom inrättades 1985 Statens medicinsk-etiska råd med uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor i ett övergripande samhällsperspektiv. I rådets direktiv ingår att i ett etiskt perspektiv bevaka och bedöma den medicinska forskning, diagnostik och behandling som är särskilt känsliga för den mänskliga integriteten och som på sikt kan hota människovärdet. Herr talman! Med det anförda tror jag att jag visat att regeringen har en stor etisk medvetenhet när det gäller utbildning i allmänhet och, som i dag, när det gäller etik och forskning. Både i regeringsförklaringen och i propositionen anges klart den värdegrund som samhället skall bygga på: den kristna etiken och den västerländska humanismen. Regeringen skriver inte rutinmässigt att man tänker ''följa utvecklingen'' utan använder starka formuleringar. På s. 251 i propositionen står det: ''Regeringen avser att noga följa de frågor som är förknippade med kunskapsutvecklingen inom det genetiska forskningsområdet och härvid särskilt bevaka de etiska aspekterna.'' Ett exempel på att det inte är tomma ord är den utredning som regeringen tillsatt och som gäller en s.k. samvetsklausul. Man skall utreda konskevenserna av införandet av en samvetsklausul när det gäller studenternas möjlighet att avstå från vissa moment i utbildningen som strider mot deras samveten. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkande UbU15, i synnerhet till skrivningarna om forskning och etik.
Herr talman! Det är klart att forskare, lika väl som människor i allmänhet, har olika uppfattningar om saker och ting. Men till syvende och sist är det ju samhället och staten som anger gränserna för etiken vad gäller forskningen. En sak tycker jag skall understrykas alldeles speciellt i det här sammanhanget, nämligen att forskarsamhället och forskarna som individer känner ett mycket stort ansvar för de här frågorna. Det förs en bra debatt på detta område. Låt mig visa på ett exempel på det ansvar som forskarna och forskarsamhället har tagit. När hybrid-DNA-forskningen började fanns det nämligen vissa farhågor för att den skulle kunna användas på ett sätt som inte stod i överensstämmelse med etiken och med vad samhället i övrigt ansåg. Då beslöt de forskare som arbetade med hybrid-DNA-forskningen att införa ett moratorium tills motsatsen hade bevisats. Det tycker jag är ett alldeles utmärkt bevis för att man känner ansvar för de här frågorna.

Herr talman! Forskningens syfte är att söka ny kunskap och nya sammanhang. Dess organisation och inriktning måste löpande anpassas för detta, allteftersom nya infallsvinklar bedöms som viktiga. Följdriktigt måste också kvinnors kunskaper och erfarenheter påverka forskningen. Vi socialdemokrater vill understryka vikten av att även forskarsamhället tillförs ökad kunskap om förhållanden som är av betydelse för ett gott liv för både kvinnor och män. Därför får könsperspektivet aldrig begränsas till den s.k. kvinnoforskningen. Kvinno och jämställdhetsforskningen skall i stället vara pådrivande i en utveckling mot att könsperspektivet beaktas av det samlade forskarsamhället. Det gäller i all forskning. Erfarenheterna från kvinnoforskningen ger vid handen att en särredovisning av kvinnor och män visar på mönster som eljest inte kommer fram. På de allra flesta områden är kvinnors och mäns villkor olika -- olika beslut påverkar kvinnor och män på skilda sätt. Kvinnors hälsa, kvinnosjukdomar samt mäns och kvinnors biologiska skillnader måste ägnas ökad uppmärksamhet inom medicinsk forskning. Kvinnors insatser måste synliggöras inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, och kvinnors och mäns villkor i arbetslivet måste ägnas ett ökat intresse. Under avsnittet om kriminalpolitiken i forskningspropositionen saknar vi en prioritering av forskning kring kvinnomisshandel och sexuella övergrepp mot kvinnor. Dessa saker får inte bara ses som kvinnofrågor, utan de skall också i hög grad ses som frågor om hur kriminalpolitiken fungerar. Detsamma gäller forskning i fråga om övergrepp mot barn. Här krävs ökad kunskap om metoder vid förhör med barn, om värderingar av barns utsago m.m. När det gäller detta sätt att förhålla sig till kvinnoforskningen har utskottet gjort en mycket bra sammanfattning i betänkandet. Jag rekommenderar kammaren denna läsning. Herr talman! 1990 års forskningspolitiska beslut, som initierades av den socialdemokratiska regeringen, innebar ett kvantitativt och kvalitativt språng framåt för den samlade kvinnoforskningen i Sverige. Samtidigt har antalet forskarutbildade kvinnor inom flertalet fakulteter ökat. Fortfarande är dock andelen forskarutbildade kvinnor låg. Särskilt anmärkningsvärd är den mycket låga andelen kvinnor bland högskolelektorer och professorer. Det är faktiskt bara 19 % av högskolelektorerna och 6 % av professorerna som är kvinnor. Vi anser det därför angeläget att det tiopunktsprogram som regeringen -- utifrån FRN och den s.k. JÄST Vi socialdemokrater stöder självklart också förslaget om 1 miljon till forskningsområdet genus och teknik vid högskolan i Luleå, och vi har medverkat till att gästprofessuren i kvinnoforskning som regeringen föreslagit inrättas vid FRN, placeras i Linköping och får inriktningen naturvetenskap och teknik. Fortfarande återstår dock en hel del att göra, och vi socialdemokrater vill ta ytterligare initiativ, utöver propositionen, i två avseenden. Kvinnoforskningen spelar en viktig roll för att öka insikterna om betydelsen av könsperspektiv i samhället. Mot den bakgrunden ökar antalet kvinnliga forskarstuderande på tok för sakta, särskilt inom juridisk och teologisk fakultet och inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena. Vi anser att det finns anledning att närmare analysera de bakomliggande faktorerna till att det vid vissa fakulteter inte har skett någon ökning av andelen forskarutbildade kvinnor. Vi anser att dessa insikter är mycket viktiga att få för det fortsatta arbetet med att stärka kvinnors ställning inom forskningen. Detta förslag går utöver regeringens och utskottsmajoritetens. Vi vill ge regeringen det till känna. I JÄST-gruppens anda borde det vara möjligt för riksdagen att ena sig om att beställa den här analysen. Men det vill inte den borgerliga majoriteten i utskottet, tyvärr. Vi befarar att avsaknaden av en sådan analys kommer att försinka arbetet för ökad jämställdhet inom forskningen. Vi socialdemokrater står fast vid vårt yrkande. Det är också angeläget att det sker en betydande satsning på forskarutbildning inom vård och omsorgsområdena, där andelen kvinnor är stor. Det är inte tillfredsställande och högst orättvist att möjligheterna till forskarutbildning är få och att andelen forskarutbildade lärare är anmärkningsvärt låg inom området omvårdnad. Här krävs en betydande satsning på forskarutbildning under planeringsperioden. Även detta vill vi socialdemokrater ge regeringen till känna. Men inte heller här är majoriteten tillmötesgående, tyvärr. Det är beklagligt, eftersom vi vet att kompetens är mycket viktigt för framtiden, även inom det här området. Vi skulle därför gärna vilja ha förklaringar till majoritetens kallsinnighet inför vårt yrkande. Herr talman! Vi socialdemokrater vill också satsa ytterligare tre miljoner kronor på att stärka befintliga kvinnoforum vid universiteten och en del högskolor. Vi vill anslå en miljon för att stödja nyetablering av kvinnoforum vid högskolorna i Trots begränsade anslag har kvinnoforum medverkat till en betydande ökning av kvinnoforskningen. Vid samtliga forum ges kurser på grundnivå -- på vissa orter även på doktorandnivå. Forum arrangerar också nationella och internationella konferenser med möten mellan kvinnoforskare och mellan kvinnoforskare och kvinnor inom politik, samhälls och arbetsliv. Kvinnoforum spelar på sina högskolor inte minst en viktig roll för kvinnliga forskare inom olika discipliner, som här har stöd och en mötesplats. De behöver stärkas ytterligare och nyetableringar bör uppmuntras. Utskottet avstyrker vårt yrkande om ytterligare pengar till forum utan vidare spisning och motivering. Det är mycket otillfredsställande och anmärkningsvärt mot bakgrund av att vi faktiskt skriver i betänkandet hur viktigt det är med kvinnoforum och deras funktion som grundbult i kvinnoforskningen. Alla möjliga åtgärder måste till för att öka antalet kvinnor i forskarutbildningen och i forskningen. Varför inte stärka kvinnoforum yterligare i enlighet med våra förslag? Herr talman! Margitta Edgren ställde en fråga i slutet av sitt anförande. Den gällde om vi kan låta bli kvotering om vi inte ser resultat av de jämställdhetssatsningar som görs nu. Personligen kan jag tänka mig att överväga kvotering i framtiden. Men jag tycker att vi skall försöka undvika det. Vi har nu i våra reservationer lagt fram förslag som ytterligare skulle kunna stärka kvinnornas andel. Jag har redogjort för dem. Jag skulle önska att riksdagsmajoriteten hade kunnat lyssna på oss i de här avseendena. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen 48. Herr talman! Jag skall slutligen bara kommentera ytterligare två socialdemokratiska reservationer, 24 Vi socialdemokrater anser att skolan är landets viktigaste kulturinstitution. Här kan barn och ungdomar ges upplevelser och skapande som redskap för resten av livet. Vi vill därför anvisa ytterligare 730 000 kronor utöver regeringens förslag till forskning om kultur i skolan på detta anslag. Till sist anslaget till Konstfack. Svensk och nordisk industri har en viktig konkurrensfördel i en mycket god tradition inom designområdet. Vi har därför med tillfredsställelse hälsat den uppräkning av anslagen till grundutbildningen vid landets designutbildningar som görs i högskolepropositionen. Denna satsning borde ha följts upp i den forskningspolitiska propositionen. Nordisk design har internationellt kommit att uppfattas som ett begrepp. Inom designområdet finns som inom andra forsknings och utvecklingsområden anledning att stärka samverkan mellan högskolorna och det omgivande samhället. Herr talman! Vi socialdemokrater vill därför anslå Konstfack för stöd till utvecklingen av samarbete mellan nordiska designhögskolor, till samverkan mellan designutbildningarna och industrin samt till stöd för intressanta utvecklingsprojekt.
Herr talman! Jag är helt överens med Ewa Hedkvist Petersen när hon beskriver kvinnoperspektiv och könsperspektiv. Ewa Hedkvist Petersen tar upp socialdemokraternas reservation 12, dvs. att man vill ha mer analys av varför det är som det är. Jag måste upprepa det jag sade i mitt anförande. Vi saknar inte kunskap om hur det ser ut och hur det är på olika områden. Vi vet också varför det ser ut så. Det är historiskt, traditionellt betingat. Forskarsamhället är ett samhälle för män, byggt på mäns värderingar. Det vi nu måste koncentrera oss på och vara överens om är att verkligen tillsammans försöka bryta ned de här barriärerna. Vi måste hjälpa till och omdana forskarsamhället så att det blir ett samhälle för både män och kvinnor, som bygger på både mäns och kvinnors värderingar. Jag vill bara om igen påpeka att vi inte saknar kunskap om hur det ser ut och varför det ser ut på det viset. Det som nu måste till är en insikt, en uthållighet, en tålmodighet, en långsiktighet i att ändra mot ett annat sätt. Det är korrekt som beskrivs, att Socialdemokraterna har begärt mer pengar till forum/centrum. Regeringen och nu även majoriteten i utbildningsutskottet har accepterat att forum centrum är koncentrerade på kvinnoforskning, forskning om och av kvinnor. Nu menar vi att tiopunktsprogrammet innebär en brytning, så att vi kommer att ge möjligheter för kvinnor över hela fältet. Då prioriterar vi det. Jag vill ta upp två punkter i tiopunktsprogrammet. För det första är det en prioritering av doktorandtjänster, som har som ett av sina syften att underlätta för kvinnor. Det är statliga tjänster och de medger alla de möjligheter som finns på andra statliga tjänster, nämligen att förena yrkesarbete med familj och barnafödande. För det andra sägs det klart på en av punkterna att man i fördelningen skall prioritera områden med stora grupper av kvinnliga studerande, bl.a. vård och omsorg.
Herr talman! Jag kan också konstatera att jag och Margitta Edgren är eniga om ansatsen i denna diskussion, att vi vill stärka kvinnoforskningen och könsperspektivet i den svenska forskningen och det svenska forskarsamhället. Sedan kan man diskutera redskapen. Man kan diskutera vad vi vet och vad vi inte vet. Jag håller med om att vi har stora kunskaper om det svenska forskarsamhället och den könssegregering som finns. Men det utesluter inte att vi gör ytterligare analyser när vi ser områden som halkar efter och det är specifika områden. Dessutom har vi en ekonomisk utveckling i samhället som påverkar alla samhällsområden, även forskningen. En lågkonjunktur påverkar också forskningen och kvinnornas funktionssätt. Vi tycker alltså att det är viktigt med analyser. Vi vill anslå mer pengar till kvinnoforum. Vi vet att de gör en stor insats. De har faktiskt varit kilen in i forskarsamhället. Vi vet också att de fortfarande på många håll faktiskt arbetar under en ganska svår situation. Vi har visserligen kunskaper om hur verkligheten är, men man skall också kunna arbeta i vardagen. Vi socialdemokrater vill alltså anslå mer pengar till befintliga forum för att stärka dem ytterligare och ge dem råg i ryggen ytterligare. Men vi vill också ha pengar till nyetablering på tre ytterligare högskolor, för de behöver också kvinnoforum som den grundbult de utgör när det gäller att ge en bas till detta mycket viktiga arbete.
Herr talman! Jag är helt överens med Ewa Hedkvist Petersen: Kvinnoforums/-centrums arbete under årens lopp när det gäller att göra kvinnoforskning synlig kan inte tillräckligt nog prisas. De har bidragit till att man numera kan se att det tidigare funnits perspektiv som inte har belysts. Jag tror att dessa forums/centrums kilfunktion mycket kraftfullt har bidragit till att man t.ex. vid Göteborgs universitet nu planerar för en institution för kvinnoforskning. Jag läste för någon vecka sedan en rapport från Återigen är problemet, som rapporten mycket tydligt visar, att forskarsamhället inte är könsneutralt. Rapporten avslöjar akademien som manskulturell, dominerad av pappor med uppmärksamheten riktad mot sönerna, som kvalificerar sig för att gå i pappas fotspår. Hur vi öppnar detta mycket könsvärderade system för mammor och flickor är vårt huvudproblem. Vi vet hur det är. Nu är frågan vad vi måste göra.
Herr talman! Jag måste säga att detta är en väldigt stimulerande debatt, det är ett mycket viktigt ämne som vi nu diskuterar. När det gäller kvinnoforum behövs verkligen nyetablering. Det berörde inte Margitta Edgren. Hon säger att forum har en viktig funktion som kil i forskarsamhället. Det är så. Det är därför som vi vill stödja nyetablering på flera orter, för vi vet att ju fler forum det finns, desto mer kan man hjälpas åt. Men det får inte stanna där, utan vi måste se till att kvinnornas villkor och kvinnornas plats i fakulteterna stärks. Det var också tanken bakom det forskningspolitiska förslag vad gäller kvinnoforskning som den socialdemokratiska regeringen lade fram 1990. Det handlade just om att stärka kvinnorna ute på fakulteterna. Vi vill alltså anslå ytterligare 4 miljoner kronor till kvinnoforum. Margitta Edgren berörde inte tanken på kvotering. Som jag sade i mitt anförande kan jag mycket väl tänka mig att överväga det om ingenting händer. Om vi ser att det kanske t.o.m. blir bakslag, som vi har sett på många områden, får vi börja fundera i de banorna. Än är vi inte där. Vi har vårt tiopunktsprogram. Dessutom har vi ytterligare förslag som vi hade hoppats få riksdagens majoritet bakom. Jag hoppas nu att vi från alla partier i denna kammare kan fortsätta att ta ett gemensamt ansvar och försöka hitta olika åtgärder för att verkligen sätta redskapen i händerna på dem som vill stärka jämställdheten i forskarsamhället och stärka könsperspektivet. Då kanske vi kan undvika kvotering.

Herr talman! Jag skall i den här debatten kommentera utbildningsutskottets betänkande 13 Sveriges lantbruksuniversitet har en särställning bland universitet och högskolor i vårt land. Universitetets verksamhetsområde omfattar hela landet. Det innebär att verksamheten finns på många orter i landet när det gäller såväl utbildning som forskning och försöksverksamhet. Sveriges lantbruksuniversitet har ett nationellt ansvar för viktig utbildning, forskning och försöksverksamhet inom sitt område. Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet har därför ett särskilt ansvar för hur utbildning och forskning skall organiseras och lokaliseras för att olika behov och intressen skall kunna tillgodoses. Det är också bara Lantbruksuniversitetet som för närvarande får utfärda examen för t.ex. lantmästare, agronom, jägmästare, skogsmästare, landskapsarkitekt och veterinär. I proposition 170 beskriver regeringen Sveriges lantbruksuniversitets uppgifter och dess roll som sektorsuniversitet. Man framhåller att SLU även i fortsättningen bör vara ett samlat sektorsuniversitet för de areella verksamheterna under Jordbruksdepartementets ansvarsområde. Regeringen begär riksdagens godkännande av det övergripande målet för SLU:s verksamhet. Utskottet har inget att erinra mot vad regeringen har förordat. Utbildningsutskottet framhåller dock några punkter som man anser vara viktiga i det fortsatta arbetet. Det gäller vad regeringen har anfört om behovet av flexibilitet och samarbete över universitets och fakultetsgränser. Lantbruksuniversitetet har verksamhet på flera universitetsorter eller i deras närhet. Det bör därför finnas ökade möjligheter till samarbete t.ex. för Likaså ser utskottet det som angeläget att möjligheter till samordning mellan de olika fakulteterna inom SLU, som SLU har angivit skall undersökas, skapas. Ett av skälen till sammanslagningen 1977 var ju att ge förutsättningar för bättre resursutnyttjande, vilket sammanslagningen skulle skapa. Regeringen anför i propositionen att det är viktigt att SLU i framtiden prioriterar sådan grundforskning som stödjer ett hållbart nyttjande av biologiska naturresurser med särskild inriktning på de areella näringarna. SLU bör även i fortsättningen ha ansvaret för försöksverksamheten. Vidare sägs i propositionen att den mer produktionsinriktade försöksverksamheten i allt högre grad bör finansieras av näringen, och på sikt bör denna verksamhet helt finansieras av resp. bransch. Det ankommer på SLU att organisera försöksverksamheten så, att resurserna för verksamheten används effektivt. Utbildningsutskottet framhåller att det är angeläget att förändringarna sker på ett sådant sätt och i sådan takt att värdefulla erfarenheter och tillgångar tas till vara. Utskottets skrivning bör ses mot bakgrund av den debatt som pågått under våren om hur SLU:s resurser skall användas och fördelas. Jag har uppfattat det så att man på sina håll något övertolkat propositionen när det gäller försöksverksamhetens finansiering, åtminstone på kort sikt. Det kan knappast vara en vettig hushållning med resurser i form av människor och anläggningar att snabbavveckla försöksverksamheten. Näringen måste rimligtvis också få tid och möjlighet att ta ställning till vilka ekonomiska insatser man kan och önskar göra. Till de mera tvivelaktiga åtgärderna hör enligt min uppfattning förslaget att lägga ner stallarna för husdjursforskning som berör Alnarp. Så sent som 1986 invigdes stallet för nötkreatur, och kostnaden för detta låg på över 40 miljoner kronor. Lyckligtvis verkar det nu som om de omedelbara planerna på nedläggning förkastats. Jag vet att jordbruksministern har haft möten med olika intressenter inom jordbruksnäringen och livsmedelsindustrin för att undersöka deras inställning till att medverka ekonomiskt, så att den mera produktionsinriktade försöksverksamheten kan fortsätta om än i förändrad form. Försöksverksamheten utgör ett viktigt underlag för den mera produktionsinriktade rådgivningen. Likaså bör den kunna ge viktig återkoppling även för den mera grundläggande forskningen. Regeringen framhåller skogsnäringens betydelse för landets ekonomi och anser mot bakgrund härav att medel genom omfördelningar inom SLU bör tillföras den skogsvetenskapliga fakulteten. Ett samlat program för träteknisk forskning och träfiberforskning skall inrättas. Enligt propositionen skall SLU inom ramen för befintliga resurser avsätta minst 5 miljoner kronor för sin medverkan i detta program. Vidare har för SJFR:s medverkan beräknats ytterligare 4,5 miljoner kronor, och under avsnitt 12 i propositionen beräknas 10 miljoner kronor i anslag till NUTEK Herr talman! Jag skall nu övergå till att kommentera några motioner som behandlas i betänkandet. I ett antal motioner tas frågan om skoglig forskning och utbildning i södra Sverige upp. Utskottet instämmer i vad som framförts i motionerna när det gäller den sydsvenska skogsnäringens och skogsforskningens betydelse för landet. Utskottet noterade redan föregående år att satsningarna på södra Sverige hade varit små jämfört med övriga landet. Mot bakgrund av det sydsvenska skogsbrukets karaktär och speciella förhållanden bör enligt utskottet behovet av kunskap om sydsvenska skogliga förhållanden beaktas. När det gäller den skogliga utbildningen konstaterar utskottet att den under flera år varit föremål för utredning inom SLU. Skogsutbildningsgruppen inom SLU lade i november 1992 fram sitt slutförslag. Det innehåller bl.a. förslag om ett nytt treårigt skogsmästarprogram omfattande 120 poäng. Denna utbildning skulle då ersätta nuvarande skogsteknikerutbildning samt skogsmästarutbildning om två resp. ett år. Tyvärr beslutade SLU:s styrelse vid sitt sammanträde i början av maj att inte genomföra den diskuterade förändringen till det nya skogsmästarprogrammet. Beslutet innebär att de nuvarande utbildningarna kommer att bedrivas oförändrat. Utskottet anser att detta är beklagligt. Utskottet utgår från att frågan om de framtida skogliga utbildningarnas innehåll, organisation och lokalisering snarast skall få en lösning. Framtidens krav på en hög kompetens på skogsområdet hade enligt min uppfattning tillgodosetts bättre om man redan nu beslutat om den nya utbildningen. Skogsteknikerutbildningen kommer efter nedläggningen av utbildningen i Värnamo att finnas på Skinnskatteberg i Västmanland och Bispgården i Jämtland. Skogsmästarutbildningen finns på Skinnskatteberg. När det gäller de motioner där den skogliga utbildningen i södra Sverige tas upp hänvisar utskottet till sitt ställningstagande föregående år i denna fråga. Utskottet anförde då att vid den pågående översynen av den skogliga utbildningen bör behovet av kunskap om sydsvenska skogliga förhållanden särskilt beaktas. Vidare framhåller utskottet att det bör vara en självklarhet att det i de skogliga utbildningarna förmedlas kunskaper om den svenska skogen och de särskilda förhållandena i olika delar av landet, oberoende av var utbildningen är lokaliserad. I flera motioner tas verksamheten vid Garpenberg upp, såväl utbildning som forskning. Regeringen har i sin proposition framhållit att verksamheten i Garpenberg är en värdefull resurs, som bör kunna utnyttjas även i fortsättningen bl.a. i samarbete med högskolorna i Falun-Borlänge och Gävle I anslutning till Garpenberg behandlar utskottet frågan om forskning kring privatskogsbruket och det småskaliga skogsbruket. Utskottet anser att det inom SLU:s resurser bör vara möjligt att stödja kvalificerade och angelägna forskningsprojekt inom privatskogsbrukets och det småskaliga skogsbrukets område. I några motioner tas frågan om en satsning på livsmedelsforskning i Skåne liksom på livsmedelsteknisk utbildning i Skara upp. Utskottet anser beträffande forskningen på livsmedelsområdet att det är angeläget att kunskapsuppbyggnaden fortsätter när det gäller den senare delen av livsmedelskedjan, framför allt för att Sverige skall kunna hävda sina livsmedelsprodukter i utländsk konkurrens. I Information från Skogs och jordbrukets forskningsråd nr 1 år 1993 beskriver rådet sina insatser inom svensk livsmedelsforskning. Det förs för närvarande en diskussion om speciellt MFR, I flera regioner, inte minst i Skåne, har livsmedelsindustrin stor betydelse. I Skåne finns dessutom den tätaste koncentrationen av kompetens på livsmedelsområdet. Vid sidan av Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitet bedrivs livsmedelsforskning t.ex. vid Nordreco i anslutning till Svenska Nestlé i Bjuv. Jag ser det för min del som angeläget att livsmedelsforskningen kan bidra till att svenska livsmedel ges möjlighet att hävda sig i den internationella konkurrensen. De fördelar som finns t.ex. när det gäller det goda hälsoläget på djursidan bör tas till vara. Genom utskottets skrivning poängteras betydelsen av livsmedelsforskningen. När det gäller livsmedelsteknisk utbildning hänvisar utskottet till att det ankommer på universitet och högskolor själva att bestämma vilka utbildningar man vill satsa på. I en socialdemokratisk motion begärs att 4 miljoner kronor förs över till SLU från Skogs och jordbrukets forskningsråd för riksskogstaxeringen. Utbildningsutskottet anser att fördelningen mellan fasta och rörliga resurser är av stor betydelse för möjligheterna att uppnå såväl stabilitet som förnyelse. En rimligt stor andel obundna forskningsresurser kan bibehållas genom att de förläggs till SJFR. Utskottet anser därför inte att medel skall föras över till SLU från SJFR. Utskottet betonade redan föregående år riksskogstaxeringens värde. Härom är vi alla överens. Tidigare finansierades den genom Skogsstyrelsen och medel från skogsvårdsavgifterna. Dessa har numera avskaffats. I propositionen föreslås att 6 miljoner kronor tillförs SLU för att garantera riksskogstaxeringens fortsatta verksamhet. Regeringen anser också att kostnaderna i ökad utsträckning bör täckas med avgifter. I övrigt bör det enligt utskottet ankomma på SLU och andra berörda organ att fördela tillgängliga resurser till olika ändamål. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan i utskottets betänkande nr 13 och avslag på reservationerna.

Herr talman! Forskningspropositionen, som nu ligger på våra bord, är en diger lunta. Låt mig ta upp en till synes mindre fråga, som dock enligt min mening är principiellt viktig, nämligen det nationella reservexemplaret, som förvaras vid universitetsbiblioteket i Lund. Det tryckta ordet har i vårt land en särställning. Pliktexemplar av skrifter från svenska tryckerier och från svenska förlag om skrifterna är tryckta utomlands går till samtliga universitetsbibliotek och till Kungl. biblioteket i Stockholm, KB. Lunds universitetsbibliotek och KB i Stockholm är skyldiga att spara allt. Enbart dessa båda får dessutom vissa kategorier av tryck, främst oförändrade nytryck och dagstidningar. KB är nationalbibliotek, medan Lunds universitetsbibliotek har det nationella reservexemplaret. KB:s exemplar får användas enbart inom KB:s murar, medan universitetsbiblioteket i Lund har ansvaret för fjärrlån till andra bibliotek -- både inom och utom landet. Herr talman! För att se över bevarandereglerna tillsatte den förra regeringen 1991 en särskild utredning, Pliktleveransutredningen, som lade fram det drastiska förslaget att reservexemplaret vid universitetsbiblioteket i Lund skulle avskaffas. Flera remissinstanser reagerade mot detta, bl.a. I den allmänna debatten har stark kritik framkommit mot förslaget. Förslaget skulle leda till en försämring av den svenska traditionen att väl dokumentera det tryckta ordet. Huvudargumenten mot förslaget är följande. --Den humanistiska forskningen har stor nytta av det nationella reservexemplaret. Ett viktigt område utgör pressforskningen, som härigenom nu har tillgång till alla dagstidningar i pappersform, medan övriga leveransbibliotek endast har mikrofilm av tidningarna. --Svenska akademiens ordbok, SAOB, har sin redaktion i anslutning till universitetsbiblioteket i Lund. Jag tror inte att jag tar till i överkant om jag säger att SAOB är det största humanistiska projektet i Norden, och det är för sin verksamhet helt beroende av ett komplett svenskt tryck. SAOB är en mycket utförlig och grundlig redovisning av svenskt ordförråd från år 1521 till våra dagar. Under lång tid framöver kommer SAOB att behöva direkt tillgång till ett så komplett svenskt tryck som möjligt. 30,5 band av ordboken är utgivna medan 9,5 band återstår att skriva, vilket i tid innebär 30--35 år. Som ni förstår är de noggranna i Lund. Reservexemplaret är en ytterst viktig resurs för fjärrlåneverksamheten. Det har varit en fördel för övriga pliktexemplarsbibliotek att ett fullständigt exemplar har funnits i Lund. De har kunnat gallra i sina egna bestånd efter principer som de lokalt har funnit lämpliga i vetskap om att ''allt finns ju i Lunds UB har också ansvaret för de internationella fjärrlånen. Varje land har genom internationella avtal förbundigt sig att låna ut sitt eget tryck till andra länder. Herr talman! Hotet mot reservexemplaret vid Lunds UB är med hjälp av det beslut som skall fattas i dag avvärjt. Regeringen avvisar utredningsförslaget, och utskottet instämmer. Det är bra. Här vill jag ge utbildningsministern -- som har det goda omdömet att vara närvarande i kammaren -- en eloge för detta. Det här är måhända ett litet beslut i denna digra lunta, men det är bra. Herr talman! Däremot är det sämre ställt med finansieringen. Det är ett återkommande problem i den här församlingen. Här är regeringens förslag och utskottet mycket njuggt mot Lunds universitet. För att finansiera bevarandet av pliktexemplaret anslår regeringen 500 000 kr, dvs. en halv miljon kronor. När Lunds universitet besvarade remissen på Pliktleveransutredningens förslag beräknades merkostnaden för Lunds UB till 3,5 miljoner kronor. Det handlar alltså om en differens på 3 Jag tycker inte att det är rimligt att riksdagen begär att merkostnaden skall finansieras inom ramen för budgeten för Lunds universitet i sin helhet eller Herr talman! I kommunala sammanhang -- jag sysslar en hel del med sådana frågor -- brukar vi tala om den s.k. finansieringsprincipen. Den är vi ganska stolta över. Staten skall alltså inte kräva av kommunerna att utföra saker som de inte får betalt för. Jag tycker att denna princip är tillämplig i detta fall. Regeringen borde därför ta initiativ till en fortsatt utredning om merkostnaderna för reservexemplaret vid Lunds UB. Det är högst rimligt att staten som princip tillskjuter extra medel för denna nationella funktion. Jag har därför i en motion föreslagit, som en temporär lösning, en omfördelning av resurserna för nästa budgetår för att finansiera reservexemplaret vid Lunds UB. Kungliga biblioteket i Stockholm, som totalt erhåller drygt 90 miljoner kronor, skulle kunna bidra med 1,5 miljoner kronor. Som jämförelse kan nämnas att Lunds UB erhåller drygt 23 miljoner kronor i årligt bidrag. I väntan på en mer permanent lösning av finansieringsproblemet föreslås resterande 1,5 miljoner kronor finansieras inom ramen för den budget som Lunds universitets styrelse har att tillgå. Jag hoppas att regeringen kan återkomma i den frågan. Det här har jag föreslagit i en av mina motioner, men tyvärr avvisar utskottet förslaget -- vilket jag tycker är beklagligt. Herr talman! Jag tycker att reservexemplaret vid Lunds UB är betydelsefullt för forskningsmiljön rent allmänt, men framför allt i Sydsverige. Det är viktigt att vi slår vakt om Nordens största universitet och den humanistiska forskningsmiljön. I andra sammanhang brukar jag poängtera att alltför mycket redan i dag centraliseras till Stockholm. Jag tycker att det finns tecken på detta även här om inte problemen löses i tid. Herr talman! Jag har, för att underlätta kammarens arbete, inte något speciellt yrkande. I stället förutsätter jag att regeringen återkommer i finansieringsfrågan. Det finns ju rikligt med tillfällen till det. Jag kommer att fortsätta att bevaka frågan. Jag hoppas dock att jag inte kommer att bli som Vimmerby tidning och Bismarck. Om det nationella reservexemplaret skall kunna bevaras intakt vid Lunds UB måste problemen med betalningen få en långsiktig lösning. Även i ekonomiskt kärva tider måste kulturarvet vara värt att bevara -- också i Sydsverige!

Herr talman! I många sammanhang har bl.a. här i riksdagen påtalats hur viktigt det är för en region att ha tillgång till högre utbildning och forskning. Jag skall inte upprepa den argumentationen. I och med det betänkande som diskuteras i dag och de beslut som skall fattas i dag förstärks i någon mån de mindre och medelstora högskolornas ställning. Det är positivt. Det är också viktigt att de mindre och medelstora högskolorna får möjlighet att skapa en egen forskningsmiljö. Att ha egna forskningsresurser skulle ge en stabilare grund för planeringen av forskningsinsatserna. Om den vetenskapliga kvaliteten skall kunna upprätthållas skall naturligtvis forskningsarbetet ske i samarbete med de stora universiteten och högskolorna. I betänkandet tas flera viktiga mål för forskningen upp. Forskningen skall förnyas, kvaliteten skall förbättras, näringslivet och andra samhällssektorer skall få tillgång till vetenskapligt utbildade medarbetare, osv. Man skall också nå yngre studenter, och man skall nå flera kvinnor. Om även de mindre och medelstora högskolorna skall kunna bidra till att uppfylla de mål som på detta sätt formulerats måste de tilldelas ökade forskningsresurser. De resurser som avsätts för nätverkssamarbete är bra och särskilt viktiga för de mindre högskolorna. Men de olika nätverken borde få en möjlighet att växa upp till jämnstora enheter. Jag anser att den möjligheten inte ges i dag i de förslag som har lagts fram. De totala forskningsresurserna som nu tilldelas de mindre och medelstora högskolorna är, enligt min mening, för snålt tilltagna. I dessa tider där konkurrensen har blivit ledstjärna på de flesta områden måste alla kunna gå in i denna konkurrenssiutation under likvärdiga villkor. Det kan inte de små högskolorna göra med tanke på de beslut som förväntas fattas av riksdagen i dag. De måste spänna sina bågar hårdare än andra. Universiteten och de stora högskolorna får en ordentlig påspädning i penningpåsen. Det är i och för sig positivt. Men till dem som har mycket har givits mera -- så tycks det mig när jag läser förslagen till fördelningen av forskningsmedel. I den socialdemokratiska reservationen nr 6 finns förslag till en liten, men dock, förstärkning på 5 Falun/Borlänge. Det är en blygsam summa pengar i jämförelse med vad som tilldelas universiteten och de större högskolorna, men den skulle ha oerhört stor betydelse för forskningsverksamheten vid vår högskola. Pengarna skulle också få stor betydelse för det nätverksbyggande som pågår i vår region. Med de 5 miljoner kronor som i vår reservation också föreslås skall tilldelas Högskolan i 10 miljoner. Det skulle ge nätverket en verklig plats i forskningssamhället. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Det har givits ganska samstämmigt beröm av de aktuella betänkandena och denna viktiga fråga. Då jag är en litet grand utanförstående representant kan jag förmoda att detta beröm till alla delar äger sin riktighet. Vi har från Ny demokratis sida varit samstämmiga i dessa frågor. Men vi har en annan uppfattning vad gäller miljö och kulturforskningen. Det sägs att våra önskemål har blivit tillfredsställda på den punkten. Jag har väl i och för sig ingen anledning att betvivla det. Men jag vill ändå stryka under att den forskningen måste ske på ett mer praktiskt sätt än vad som i varje fall kan utläsas av propositionen. Vi kommer då in på ett allmängiltigt problem i fråga om forskningen. Egentligen är väl både forskningsvärlden och näringslivet lika duktiga eller dåliga var och en på sitt sätt. De talar framför allt inte riktigt samma språk vid alla tillfällen. Forskarna talar sitt språk, och näringslivet talar sitt språk. Rune Rydén kom in litet grand på detta ämne. Han sade att näringslivet visar otillräcklig kompetens att tillvarata forskningsresultaten. Jag vill inte riktigt hålla med om det, utan jag tror att orsaken är att man har olika bakgrund. Jag tror att det är väldigt nödvändigt att få en bättre koppling, men jag vet inte hur det skall gå till. Kanske man skulle kunna ha någon sorts praktikverksamhet med utbyte mellan skolorna och näringslivet. Rune Rydén var inne på att det väl är litet för dåligt med forskare ute i näringslivet. Ja, men då måste man också ställa frågan: Varför är det dåligt med forskare i näringslivet? Det måste bero på, tror jag, som själv kommer från näringslivet, att man på det praktiska planet inte riktigt har förtroende för forskarna. Man tycker att de i många avseenden är alldeles för teoretiska. Det leder fram till det som jag tycker är den viktigaste biten i det här sammanhanget, och det är ju att om man inte talar samma språk och inte tillräckligt mycket inriktar sig på ändamålsforskning, får vi inte något påtagligt resultat av det som vi nu önskar åstadkomma. En annan viktig sak är miljöforskningsdelen. Vi har här i landet en bra ''miljöindustri'', som vi skall slå vakt om och som har framtiden för sig. Sverige kan verkligen bli en ''miljöexportör'' av stora mått. Men då krävs det också att man tar litet mera praktiska tag i sammanhanget och redan från början startar ett samarbete mellan forskarvärlden på området och det som är gjort i näringslivet. Man måste börja i den änden, att så att säga nollställa sig till att börja med. Jag har litet egen erfarenhet på det här området, inte minst med avseende på länderna på andra sidan Östersjön, de som smutsar ner allra värst. Det har utförts väldigt mycket forskning i de länderna, och jag tror att det skulle vara till stor nytta för den svenska forskningen att inleda ett samarbete och ta reda på allt som man där har av grundmaterial, så att vi slipper göra saker och ting två gånger. Låt mig sedan gå över till det som väl har blivit huvudtemat i debatten. Det har blivit en löntagarfondsdebatt. Jag skall inte förlänga den, för argumenten är vid det här laget väl kända, men jag skulle vilja peka på en sak i sammanhanget som jag tycker behöver tydliggöras. Löntagarfondspengarna kommer faktiskt från näringslivet, och nu skall vi nyttiggöra oss dem för ett väldigt viktigt ändamål, nämligen forskningen. Då tycker jag att det är självklart att man skall ha en ändamålsinriktad verksamhet. Det är ju faktiskt, om vi förlänger resonemanget litet grand, företagens pengar, lika väl som det är i det jag kanske känner bättre till, nämligen riskkapitalsatsningen. Därför tycker jag att det är ett ansvar för universiteten och högskolorna att verkligen förbättra och utöka samarbetet med näringslivet. Det finns ett yttrande från finansutskottet som jag själv har varit delaktig i, där man tillstyrker att löntagarfondsmedlen används på det sätt som är anvisat. Det finns också en liten tabell fogad till finansutskottets yttrande, av vilken framgår att för närvarande -- beloppet har kanske stigit ytterligare -- är det ca 14,4 miljarder kvar sedan riskkapitalet har fått sina pengar.

Det föranleder mig att ställa en direkt fråga till utbildningsministern: Har utbildningsministern funderat något över den här överlikviden och vad man i så fall skall använda den till? Jag skulle vilja skicka med ett budskap och en begäran att man använder dessa medel till att göra ytterligare en direkt koppling mellan näringsliv och utbildningsväsende, för att skapa den kommunikation som är helt avgörande för om satsningen skall bli riktig. Det är naturligtvis ett belopp som kan bli större eller mindre, men eftersom vi kan anta att det fr.o.m. nu kommer att gå uppåt för oss här i Sverige och även internationellt, kan de 2 miljarderna mycket väl bli 3 när det blir dags att använda dem. Jag vill som sagt fråga utbildningsministern om han har tänkt någonting på det här och om han i så fall delar min uppfattning om hur man skall använda pengarna. Jag skulle annars väldigt gärna kunna tänka mig att föreslå att de används till ytterligare förstärkning av riskkapitalsatsningen. I det här sammanhanget skulle jag också vilja rent allmänt fästa uppmärksamheten vid teknikparkerna, som jag tycker är en utmärkt form för koppling mellan universitet, högskolor och näringsliv. De har på ett påtagligt sätt visat hur man kan göra den kopplingen. Jag tror att man kan tydliggöra det ännu mera, och kanske skulle ''överkapitalet'' rent av kunna användas i den satsningen. Herr talman! I övrigt har det mesta sagts och yrkanden har redan tidigare ställts, så jag slutar här.
Herr talman! Jag vill till Bo G Jenevall säga att det var intressanta synpunkter som han framförde. Frågan om de två olika kulturerna, näringslivets kultur och universitetens och högskolornas kultur, som sällan och svårligen möts, tycker jag att det finns all anledning att titta närmare på. En av de tankegångar som framförs i propositionen och i utskottets betänkande är ju att man skall försöka underlätta överförandet av forskningsresultat från högskolorna och universiteten till näringslivet. Att vi har varit så dåliga på det i Sverige har, tror jag, flera orsaker. En av dem är den som jag nämnde och som Bo G Jenevall också antydde, nämligen bristen på kompetenta forskare i det svenska näringslivet. Men där är bilden inte entydig. Det finns områden med utomordentligt hög forskartäthet och stor förståelse för vad som sker på universiteten och högskolorna. Det andra skälet är, tror jag, att vi har en forskningsstruktur i Sverige som delvis skiljer sig från den som finns i omvärlden. I Sverige har vi i mycket liten utsträckning stora branschforskningsinstitut som sysslar med tillämpad forskning och utvecklingsarbete och som utgör en brygga mellan universiteten, som sysslar med grundforskning, och industrin. Man skulle också kunna peka på den satsning som EG för närvarande gör med sina olika ramforskningsprojekt, t.ex. DG 12 och 13, som ursprungligen grundades med det bestämda syftet att stärka EG-ländernas industri i kampen mot Japans och USA:s industrier. Man hade i EG länderna ungefär samma svårigheter som vi har i Sverige att förmedla forskningsresultaten från universiteten och högskolorna ut i industrierna. Delvis kan vi redan nu se att man har lyckats inom EG:s ram, delvis kan vi se att det fortfarande återstår en bra bit att gå. Jag tror inte att det här är ett problem som man löser från den ena dagen till den andra, men att vi nu är medvetna om svårigheterna tror jag i sig självt innebär att man på sikt kommer att klara ut dem.
Herr talman! Det föranleder mig att ta upp en annan fråga som är kopplad till det Rune Rydén nu sade: Har man övervägt eller kan man tänka sig att överväga -- och den frågan går naturligtvis också till utbildningsministern -- att gå över till ett sådant system som man i Amerika har för professorerna? Där har de betalt bara för nio månader om året, och den resterande ersättningen får de själva tjäna in på annat sätt, vilket leder till att man så att säga rent praktiskt och påtagligt organiserar kopplingen till näringslivet. Det leder till att man rent praktiskt och påtagligt organiserar kopplingen till näringslivet. Professorerna har på många universitet skyldighet att tillföra sitt universitet x miljoner dollar för att över huvud taget ha sin anställning kvar. Jag tror att det skulle vara nyttigt för en del slumrande akademiker på våra universitet och högskolor. Om jag är rätt underrättad sitter en professor på livstid och har inte särskilt mycket tryck på sig. Det finns också professorer som har påtalat för mig att andra kolleger håller tillbaka och inte släpper fram doktoranderna. Det är ett problem att tänka på i det här sammanhanget. Litet förändrade regler skulle kanske skapa en större aktivitet på våra universitet och högskolor.
Herr talman! Varje system har sina fördelar och nackdelar. Det svenska systemet innebär en stor kontinuitet och en stor trygghet. Man kan slå vakt om forskningens frihet på ett sätt som man kan göra på få andra ställen i världen. Det amerikanska systemet är mycket stimulerande och mycket konkurrensbefrämjande för de människor som lyckas i det. Jag har tjänstgjort i båda systemen. Jag tror mig något så när veta hur de fungerar. Jag är inte säker på att man utan vidare kan överföra det amerikanska systemet i svensk miljö. Men det är helt klart att de frihetssträvanden som propositionen nu anvisar vägar för innebär att man kan pröva nya modeller här i Sverige. Det tror jag kan vara stimulerande. Debatter om professorernas livstidsjänster uppstår från tid till annan. Jag kommer ihåg att vi som studentpolitiker diskuterade att de bara skulle få sitta sex år åt gången. Sedan skulle de anställas på nytt om de uppfyllde kraven. Jag är i dag inte säker på att det är en väg som jag direkt vill rekommendera. Men man kan alltid föra en debatt om dessa frågeställningar.
Herr talman! Rune Rydén är mycket kunnig på detta område. Det respekterar jag. Jag är mindre kunnig. Jag har egentligen bara en enda tes, nämligen att man skall öka samarbetet mellan skolorna och näringslivet, framför allt vad gäller ändamålsforskning. I det sammanhanget ger vi i Sverige en litet väl stor del av medlen till grundforskning i jämförelse med vad man gör i många andra länder. Det är traditionellt sett fint för forskare att grundforska och få sina rapporter utgivna. Men forskningen måste leda till någonting. Grundforskningen är naturligtvis mycket nödvändig. Men vi skall inte ha större del av grundforskningen än vad vår del i världen i övrigt innebär. Det skall vara en tydligare ändamålsforskning.
Herr talman! Bo G Jenevall ställde en fråga till mig om vad regeringen eventuellt överväger att föreslå beträffande den resterande delen av löntagarfonderna. Jag skall strax svara på detta. Jag vill dock först tillägga något om bakgrunden till frågeställningen. Som vi talade om i inledningen av debatten är förhållandet mellan å ena sidan universitet och högskolor och å andra sidan industrin en av de två huvudutmaningar som regeringen anger i sin proposition. Det gäller delvis mot bakgrund av det Rune Rydén påpekade, nämligen att vi i Sverige håller oss med en relativt unik forskningstruktur. Det gör vi enligt min mening på goda grunder. Vi satsar lejonparten av de offentliga forskningsmedlen på universiteten och högskolorna som forskningsmiljöer. Bakgrunden till detta är helt enkelt att Sverige är litet. Man vill ha hyggligt starka forskningsmiljöer. Man måste då ha en viss koncentration för att uppnå den goda kvalitet som Sverige behöver. Det ställer -- och detta är viktigt -- frågan om kommunikationer mellan universitetssystemet och företagen i blixtbelysning. Vi har till följd av vår forskningsstruktur en större utmaning än vad andra länder har. Det är därför regeringen har lagt en sådan vikt vid att föreslå en lång rad olika saker, vilka inte ensamma löser de problem vi nu diskuterar, men som bidrar till en lösning. Det handlar om de speciella forskarskolor som vi vill inrätta, stimulans till doktorander inom industrin och delvis om en profilering av vissa av de mindre högskolorna mot mer industrirelaterade områden. Det handlar också om de särkilda forskningsbolag som regeringen föreslår och de särskilda satsningar på teknikparker som samtidigt föreslås. De två sista förslagen är direkt ägnade att skapa en struktur på universiteten där universitetsforskare och näringsliv kan mötas i gemensamma projekt. Men det skall ske -- och också detta är viktigt -- utan att någondera parten skall behöva ge avkall på sin speciella kultur. Det är en fördel för vårt lands framtid om företagen är företag och forskningscentrum är forskningscentrum. Men det gäller, precis som Bo G Jenevall påpekar, att hitta länkarna mellan dem så att inte kunskap blir outnyttjad och oframforskad. Vad vi nu kommer att göra, när riksdagen i eftermiddag förhoppningsvis har beslutat i enlighet med utskottets förslag om att satsa en betydande mängd av löntagarfondspengarna på de forskningsstiftelser regeringen har föreslagit, är dels att sätta i gång dessa stiftelser, dels avvakta hur resultatet kommer att se ut i själva utskiftningsögonblicket när det gäller eventuella resterande medel. Jag är öppen för att under tiden fram till dess överväga allehanda olika förstärkningar i enlighet med de principer som riksdagen förhoppningsvis kommer att lägga fast. Vi skall diskutera detta i ljuset av de erfarenheter vi kommer att vinna av de nya samverkansformer som vi nu håller på att utveckla. Herr talman! Jag vill som en högst personlig synpunkt understryka att jag för min del är övertygad om att den starkaste koppling av gott slag mellan universitet, högskolor och industrin som kan uppnås är de människor som fraktar sig själva mellan de olika kulturerna. Det är en för liten förståelse inom delar av universiteten för kulturen utanför universitetsvärlden, och det är en för liten förståelse inom industrin för kulturen innanför universitetsväggarna. Ökad kunskap, och därmed ökad förmåga att tala med varandra och utbyta erfarenheter, kommer båda systemen att gagnas av. Den sista fråga Bo G Jenevall ställde till mig var om regeringen är beredd att överväga att ta en tredjedel av professorernas arbetstid ifrån dem, om jag nu spetsar till frågeställningen. Som Rune Rydén påpekade är vi nu på väg in i ett system där professorstillsättningar kommer att ske vid universiteten. Det är upp till dem att själva avgöra på vilka villkor de i detta hänseende vill enrollera sina medarbetare. Jag ser betydande fördelar -- och också nackdelar, det skall gudarna veta -- med att öka vissa universitetsanställdas behov av bokstavlig kontakt med världen utanför universiteten. Jag skulle välkomna om vi i framtiden får se tjänstekonstruktioner som i detta hänseende skiljer sig mellan olika universitet och högskolor, för att därigenom bidra till en befrämjande konkurrens mellan dem.
Herr talman! Jag tycker att utbildningsministerns svar lät mycket hoppfullt. Jag skulle också vilja skicka med att man när detta skall verkställas i diskussionerna med de berörda parterna gärna påpekar, och gör det ofta, varifrån dessa pengar kommer, nämligen från näringslivet. Det kan vara ett ytterligare argument för att de skall öka kontaktytan. Nu kommer jag in på detaljer som jag kanske inte borde tala om. Men man borde kanske överväga att i doktorandutbildningen väva in någon form av tvingande praktik i näringslivet. Där kunde man få direkta kopplingar inför kommande anställningar, och så kan vi lösa den problematiken.